Herr talman! Jag känner bara att jag också vill skicka med några ord om vikten av att se över hela systemet. Där tycker jag också att statsrådet Thalén visade på en öppning. Vi skulle kunna sätta oss ned, kanske på samma sätt som man gjorde med pensionssystemet, och se över hela socialförsäkringssystemet. Jag tror också att det är viktigt att vi tar denna fråga på ett större allvar än vad vi gör i dag och ser över möjligheterna att hitta bättre lösningar än i det system vi har i dag, där människor saxar sig fram mellan olika ersättningssystem för att klara sitt uppehälle.
Herr talman! Frågan om att dra i gång partiöverläggningar är våra respektive partiledningars ansvar. Jag är lite förvånad över det dåliga självförtroende som utskottsledamöterna visar när det gäller att ta denna diskussion. Jag vet ju att ni har era principer och era motioner. Jag tycker mig hos utskottsmajoriteten och i ett antal reservationer som har skrivits ändå kunna hitta väldigt många gemensamma beröringspunkter. Nu behöver inte detta utesluta att det förs andra diskussioner också, men jag tycker att det finns väldigt mycket i de principer som förs fram som gör att vi i fortsatta diskussioner kan komma närmare varandra. Jag deltar inte där, men utgångspunkten är viktig för mig. Jag är lite rädd att Birgitta Carlsson inte har samma utgångspunkt, nämligen att de försäkringar som vi har och kommer att ha ska bygga på inkomstbortfallsprincipen.

Herr talman! När det gäller försäkringsmedicin nämnde jag i mitt inledningsanförande att parterna i överenskommelsen om Dagmarmedel har åtagit sig att ge utbildning i kvalificerade medicinska utredningar och att ge försäkringsmedicinsk utbildning och fortbildning inom läkarkåren. Det hindrar inte att de försök som med Socialdepartementets stöd har genomförts i Eskilstuna, bl.a., också sprids till andra kassor. På Norrbottenkassan har man givit denna typ av försäkringsmedicinska råd och stöd och utbildning sedan 1990. Det finns andra exempel. Den andra punkten handlar om de regionala skillnaderna. Där är det så att Riksförsäkringsverkets granskning, återrapporteringar och uppföljningar naturligtvis syftar till att belysa på vilket sätt de 21 kassorna ska bli bättre när det gäller att göra bedömningar och utredningar. Det handlar om kompetensutveckling. Där finns det ett utvecklingsavtal mellan Försäkringskasseförbundet och Försäkringsanställdas förbund. När det gäller den offentliga arbetsgivaren kan jag säga att detta har varit en av de viktiga utgångspunkterna när vi har diskuterat den kommande handlingsplanen, som ska innebära konkreta insatser på en lång rad områden. Det är därför jag pekar på flera departement som är inblandade. Vi har i den statsrådsgrupp som är bildad haft överläggningar med Landstingsförbundet, Kommunförbundet och Arbetsgivarverket, och vi har tagit upp frågan om arbetsmiljön inom de offentliga arbetsplatserna. Regeringen har trots motstånd, men ändå med en majoritet i riksdagen bakom sig, fört över resurser till kommuner och landsting som syftar till att skapa bättre kvalitet på arbetsplatserna på denna arbetsmarknad.
Herr talman! Det var en sak i det anförandet som var bra. Det var att andra kassor kan sätta i gång med dessa försök och att Eskilstunaförsöket har fått stöd från Socialdepartementet. Det är bra. Det är det vi ska få ut nu. Jag hoppas att de lyssnar på oss. De bör sätta i gång med dessa försök omedelbart, och statsrådet är väldigt positiv till det. Vi kan få bra resultat. Däremot tror jag inte så mycket på att landstingsförbund, kommunförbund och andra höga byråkratiska inrättningar diskuterar saker när de egentligen inte känner till hur det ser ut i vardagslivet. Jag vet att det behövs sådana avtal, men jag tror att vi behöver få lösa problemen nere på vardagsnivån. Det är därför jag tror väldigt mycket på mindre organisationer och konkurrens mellan olika alternativ, så att de som jobbar kan få klara av frågorna. Det skulle lösa problemen, i alla fall till dels, inom den offentliga sektorn. Vad det gäller regionala skillnader kan jag säga att vi har problem med krockar mellan olika försäkringssystem. Kanske skulle vi kunna klara av en del av dessa skillnader om vi hade en försäkringsmässig utbildning även uppe i Norrbotten och Västerbotten, där man ju har 50 % högre sjukskrivning. Jag är lite pessimistisk, eftersom det är en lång tradition. Men detta är ett legitimitetsproblem för försäkringen, och det är bortom att man kan göra någonting åt det.
Herr talman! Jag delar inte Margit Gennsers inställning till företrädarna för kommunerna och landstingen. Också små företag och organisationer behöver, när man diskuterar strukturella förändringar och frågor, företrädas av företrädare av olika slag. I det här sammanhanget har vi dessutom träffat företrädare för de politiska ledningarna som är demokratiskt valda. När det gäller de regionala skillnaderna tycker jag kanske att Margit Gennser drar en väldigt rask slutsats när hon sammanför en lång rad olika faktorer som skulle ha effekt när det gäller hur sjukskrivningstalen eller ohälsotalen ökar eller minskar. Jag delar däremot Margit Gennsers inställning i grunden, att det är viktigt att man återför kompetens och kunskap för att man ska kunna analysera varför den ena eller den andra faktorn påverkar så starkt, t.ex. när man får förändringar i ohälsotalen. Det här gäller naturligtvis både när ohälsotalen går upp och när de går ned. Det är ju också viktigt att veta vad det är som positivt påverkar förändringar.
Herr talman! Jag begärde replik därför att jag ville fråga igen om målen. Varför har vi ändrat på dem? Men sedan jag begärde replik har det kommit upp lite mera. Det gäller det här med inkomstbortfallsprincipen. Statsrådet lät nästan lite hotfull när hon sade: Kom inte till någon grupp för att sitta ned och prata om ni är motståndare till inkomstbortfallsprincipen! Jag känner att vi, om det är fara å färde, ekonomin är väldigt ansträngd och det här är en mycket svår fråga, kanske kan sätta oss ned ändå fastän vi har olika syn på saker och ting. Jag brukar säga att det här med motståndare till inkomstbortfallsprincipen är ett rött skynke. I mitt yrke brukar jag säga att om det är någonting som man är rädd för eller tycker är väldigt besvärligt är det bättre att hålla upp det och titta på det ordentligt, så brukar det gå lättare att klara av det sedan. Det ser kanske ut som att vi har lite dåligt självförtroende i vårt utskott ibland fastän vårt utskott egentligen är det viktigaste i hela riksdagen. Det är nästan ett finansutskott, skulle jag vilja påstå. Det är ju så pass mycket ekonomiska frågor.

Herr talman! De mål som står i budgeten nu är naturligtvis något skarpare i förhållande till förra året. Det är de naturligtvis därför att regeringen härmed också uttrycker en oro för sjukfrånvaroutvecklingen och ohälsotalsutvecklingen. När det gäller frågan om försäkringens effektivitet återfinns det som en utgångspunkt under socialförsäkringsadministrationen lite längre fram i materialet, så det är inte så att någon del av uppgifterna har fallit bort.
Herr talman! Jag är också tacksam för att statsrådet Ingela Thalén är här i dag och lyssnar på oss när vi talar om vår oro på olika områden. Jag känner framför allt en stor oro när det gäller försäkringskassans arbetssituation och rehabiliteringsfrågorna. Det har talats om att jag har sagt att mycket är dåligt. Det handlade ju inte bara om försäkringskassornas situation, utan jag sade att det är dåligt för individen att inte få rehabilitering. Det är dåligt för arbetsgivarna, som inte har en bra partner, som en professionell organisation ska vara, att diskutera rehabiliteringsfrågor med, och det är dåligt för försäkringskassans personal som lider av att det är för lite personal, helt enkelt; Yrkesinspektionen har riktat kritik mot många försäkringskassors arbetssituation. Och det är dåligt för statens kassa därför att det tränger undan andra viktiga satsningar i den offentliga budgeten. Min fråga är då: Hur upplever statsrådet försäkringskassans situation apropå det här med arbetsgivarens arbetsmiljöansvar? Statsrådet säger att hon har diskuterat med kommun och landstingsförbund om att förbättra arbetsmiljön för de offentliganställda. Då kan man undra hur staten och främst regeringen, som är ansvarig för satsningarna, ska ta sitt arbetsgivaransvar för försäkringskassornas arbetssituation.
Herr talman! Jag tror att jag också nämnde att vi har haft överläggningar med Statens arbetsgivarverk. Jag har naturligtvis också träffat Försäkringskasseförbundet som är ansvarigt för försäkringskassorna. Jag har självklart resonerat med alla. Sedan ska jag gå över till den konkreta frågan. Det är klart att jag också är orolig. Jag hyser samma oro som Desirée Pethrus Engström när det gäller situationen i dag så som den redovisas. Jag tror att jag har varit på mestparten av försäkringskassorna under det gångna året och diskuterat med dem i olika sammanhang. Jag har antingen träffat dem här därför att de har besökt mig eller varit hos dem på deras arbetsplatser. Men min utgångspunkt är att man ska se till att de får både mer resurser - och det får de i budgeten - och verktyg, t.ex. utvecklingsprogram, som pågår. Det är inte tänkt framöver, utan det pågår. Man tar område för område genom att etablera pilotprojekt. Man ska också arbeta som Försäkringskasseförbundet och dess motpart gör, som har tecknat utvecklingsprogram för kompetensutveckling för de anställda. Man ska också titta på de projekt som genomförs när det gäller det som Desirée Pethrus Engström nämnde senast, alltså rehabiliteringen. Det är också viktigt att veta vad man ska göra. Inte minst i Gerhard Larssons utredning pekas det på hur viktigt det är att man faktiskt vet vad man ska göra. Jag har med väldigt stort intresse tagit del av just den utredningen. Som jag sade i min inledning kommer den att vara en väldigt viktig utgångspunkt för det som nu ska genomföras. Det är min avsikt att vi ska få konkreta förslag i anslutning till att arbetsplanen presenteras den 15 februari. Men återigen vill jag säga att det handlar om mera resurser, en strategi för kompetensutveckling och om att man följer frågan men gör rätt insatser.
Herr talman! Jag får tacka för det svaret. Jag förstår att Ingela Thalén också är intresserad av att få en bra arbetssituation på kassorna. Frågan är bara om det inte har dröjt alldeles för länge. Situationen nu är ganska krisartad. Statsrådet ifrågasätter rehabiliteringens effektivitet. Vi vet ju att den är effektiv. Vid sidan av arbetsmiljöåtgärder, som ju naturligtvis arbetsmarknadsutskottet ska diskutera, kan ju vi här i SfU diskutera försäkringskassornas situation och det viktiga jobb som de kan göra genom att vara huvudaktör i rehabiliteringsarbetet, som jag ser det. Många små arbetsgivare har inte råd att ha personer med kompetens på det här området och behöver försäkringskassans stöd och hjälp på många sätt, både för att diskutera åtgärder, vad som är mest effektivt, och för att diskutera hur man ska dela på kostnaden för de insatser som man gör. Frågan är bara hur effektivt statsrådet egentligen tycker att det här med rehabilitering är. Tror hon på Gerhard Larssons utredning om att en satsad krona ger nio tillbaka? Vi har alltså från kristdemokraterna lagt fram förslaget att stödja Gerhard Larssons förslag redan i årets budgetmotioner. Men som jag uppfattar det har vårt förslag avstyrkts i utskottet. Det är ju tråkigt att vi inte får en snabb åtgärd på det här området.
Herr talman! Med att stödja Gerhard Larssons förslag redan nu antar jag att Desirée Pethrus Engström menar att riksdagen i dag skulle fatta beslutet och att det skulle verkställas fr.o.m. den 1 januari. Det innebär att man skulle hoppa över remissinstansernas analys och att man skulle hoppa över sammanfattningen av förslagen. Det är så lätt att säga så som Desirée Pethrus Engström säger. Det är så väldigt lätt att säga det. Men detta ska faktiskt också omsättas i tiotusentals anställdas vardagliga arbetsmiljö och arbetsinsats. Det ska styras upp och det ska följas upp. Jag tycker att mycket av det som kommer fram i de här förslagen är utomordentligt bra. Det ska värderas och även läggas in i de delar det är bra. Sedan säger Desirée Pethrus Engström att all rehabilitering är effektiv. Det ifrågasätter jag. Det finns rapporter som ifrågasätter detta. Det vi ska göra är att lyfta fram de saker i rehabiliteringen som ger effekt och som är bra. Jag behöver inte upprepa det jag sade tidigare om stödet och de strategier som vi arbetar med. Jag vill bara säga ytterligare en sak, herr talman. Vi ska inte glömma bort att många av de arbetsgivare som i dag har höga sjukfrånvarotal är stora arbetsgivare. Det är därför jag har haft överläggningar med de stora arbetsgivarnas organisationer.
Herr talman! Först vill jag säga att jag också tycker att det är mycket bra att statsrådet deltar i debatten. Jag är också tacksam för att Folkpartiets tankegångar inte har satt så djupa spår hos statsrådet. Så hoppas jag också att det blir i framtiden. Det var inte därför jag begärde replik, utan med anledning av det som sades om takhöjningar. I Vänsterpartiet välkomnar vi att s-kongressen fattat ett principiellt beslut om att räkna upp taken. Jag tror att det är en väldigt viktig fråga just för socialförsäkringens legitimitet att höja taken. Vi ser i dag att många väljer privata lösningar. Man tycker att man inte får 80 % i sjukförsäkringen, utan man får betydligt mindre. När vi har tittat närmare på vad detta ska kunna kosta har vi kommit fram till att det kanske rör sig om 1 miljard. Det är ganska mycket pengar. Men just för legitimitetens skull och för att få ett hållbart system tror jag att det bör vara en högt prioriterad fråga. Mina frågor är: Hur prioriterat är det inom socialdemokratin att höja taken? Är det någonting som vi kan förvänta oss kommer som förslag inom den närmaste framtiden?
Herr talman! Det är en mycket prioriterad fråga. Men också Sven-Erik Sjöstrand vet att en högt prioriterad fråga ofta ställs mot en annan nästan lika högt prioriterad fråga. I det här sammanhanget handlar det om effekten av det som har diskuterats under de här timmarna, insatser på en lång rad områden inom sjukförsäkringen. Men det är precis som Sven-Erik Sjöstrand säger och som jag också sade i min inledning, nämligen att för att upprätthålla förtroendet för socialförsäkringarna är det faktiskt viktigt att en majoritet av löntagarna får de 80 % som sjukförsäkringen anger. I dag är det mellan 800 000 och 900 000 människor som inte får det därför att de har en inkomst som överstiger taket. Det är en viktig fråga och den får naturligtvis diskuteras inför de kommande vårbudgetförhandlingarna. Sedan är jag inte riktigt säker på, när vi talar om den här gruppen av löntagare, att det är så många som faktiskt väljer privata sjukförsäkringar av ett mycket enkelt skäl. De sjukförsäkringarna har nämligen så höga premier, så det kan dessa människor inte betala, utan det är den nationella försäkringen som är den som är huvudalternativet och som ska vara det också i fortsättningen.
Herr talman! Jag tackar för Ingela Thaléns svar. Naturligtvis måste diskussionen fortsätta. Det kommer den säkert att göra, kanske inför vårbudgeten och annat. Vi har många viktiga frågor i det här utskottet. Vi har diskuterat karensdagar. En del lägger fram förslag om nivåsänkningar i sjukförsäkringen. Jag tror också att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har liknande värderingar. Vi vill slå vakt om och försvara den trygghet som i alla fall de flesta medborgare har i dag. Det tycker jag är väldigt viktigt. Det gäller också att skapa utrymme för att höja nivån och skapa ytterligare rättvisa i vårt samhälle. Jag vet från LO-kongressen att Göran Persson när det gäller arbetsskadeförsäkringen uttryckte att det är en prioriterad fråga. Jag välkomnar att Ingela Thalén har sagt att en proposition kommer att lämnas till riksdagen under hösten 2001. Jag hoppas också att Vänsterpartiet inför propositionen får möjlighet att ge några synpunkter.
Herr talman! Det kanske inte blir så mycket replik, utan mer en upplysning. Det pågår nu ett arbete och det kommer att lämnas en departementsskrivelse som det blir möjligt att avge ett remissyttrande över. Därefter är det min avsikt att begära en lagrådsremiss, för att så småningom komma med en proposition under hösten. Det kommer att finnas ett antal tillfällen att diskutera själva sakfrågan, arbetsskadeförsäkringen.

Herr talman! Jag ska i mitt anförande tala om den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och arbetsskadeförsäkringen. Inledningsvis kan jag konstatera att sjukfrånvaron ökar i Sverige. Det gäller såväl den korta frånvaron som den längre sjukfrånvaron. Framför allt återfinns ökningen bland kvinnor med anställning inom den offentliga sektorn. Vad är den gemensamma nämnaren här? När jag talar om kvinnor menar jag kvinnor som jobbar inom hälso och sjukvård, inom äldreomsorg, inom skolan osv. Det jag skulle vilja säga här är att det visar hur betydelsefullt arbetsgivarens ansvar är. Det gäller i detta sammanhang precis som i alla andra. Det som är viktigt är att det finns en konkurrens, att det finns mångfald bland arbetsgivarna, att arbetstagarna har möjlighet att välja arbetsgivare, att det finns en möjlighet att välja bort dåliga arbetsgivare för att arbeta där det är en bättre arbetsmiljö. Men det är också som så att konkurrensen mellan arbetsgivare främjar att arbetsgivarna utvecklar en bra arbetsmiljö för att på så sätt kunna behålla och rekrytera nya medarbetare. I detta sammanhang vill jag säga att jag hoppas att vi kan få se en utveckling av konkurrensen mellan arbetsgivare inom den i dag offentliga sektorn för att få större mångfald, även inom t.ex. akutsjukhus. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringens syfte är att underlätta återinträdet på arbetsmarknaden för de personer som är sjuka, så att de kan uppnå en egen försörjning med allt positivt som det innebär. Även livskvaliteten ökar. Den rehabiliteringsutredning som har gjorts visar ju att de aktiva rehabiliteringsinsatserna i dag initieras allt senare och förekommer alltmer sällan. 13 % av de långtidssjukskrivna, med en sjukskrivning längre än ett år, har påbörjat sin arbetslivsinriktade rehabilitering inom ett år. 13 % är ingenting. Här behövs det verkligen insatser. Detta är djupt otillfredsställande. Och jag delar inte i detta sammanhang, vill jag säga, utredningens åsikt om att ett nytt statligt verk med ansvar för rehabiliteringen ska lösa problemet. Vad skapar verket? Mer byråkrati, och det slukar mer resurser. Se i stället till att sätta in resurserna där de gör mer nytta, så att det blir en effektiv rehabilitering som kommer fler människor till nytta, fler än de 13 % som nu får rehabilitering inom ett år. Vi moderater vill också se en utveckling i två steg. Initialt vill vi att försäkringskassan ska ha ett finansiellt ansvar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Och varför vill vi det? Jo, det är för att man ska uppnå en högre grad av samordning än vad man har i dag. Samordning av insatser från olika myndigheter, från arbetsgivare och individens intresse och önskemål. Här är det försäkringskassan som ska äga initiativrätten när det gäller rehabiliteringsprocessen och se till att den blir snabb och effektiv. Men det är också viktigt att betona den enskilde individens eget ansvar, rätt att bli behandlad som en självständig individ och få rehabilitering. Försäkringskassan ska också ha möjlighet att upphandla tjänster, sjukvårdsinsatser osv. från andra landsting, av privata entreprenörer eller utomlands för att minska de regionala olikheterna. Individen ska inte vara beroende av om det finns resurser inom det egna landstinget eller av hur långa köerna är. Det handlar om att få en nationell samsyn. Vi anser också att arbetsgivaren har en central roll för arbetsmiljön och rehabiliteringen. Det är viktigt att arbetsgivaren har incitament för att medverka. Konkurrens bland arbetsgivarna är ett incitament. Arbetsgivarna behöver också en ekonomisk sporre, en premie för att bli intresserade av detta samarbete. Det kan lämpligen ske genom att arbetsgivaravgifterna justeras på branschnivå, relaterat till ohälsan inom branschen. Det förutsätter att rehabiliteringsförsäkringen kommer att brytas ut från statsbudgeten. På sikt vill vi att privata försäkringsbolag ska erbjudas möjlighet att konkurrera med försäkringskassan för att man på så sätt ska uppnå bättre effektivitet och bättre rehabilitering. Den ekonomiska ersättningen till individen bör ligga på samma nivå som sjukförsäkringen, en 75 procentig ersättningsnivå. Det ska även finnas karensdagar, men de ska inkluderas i det system som gäller för sjukförsäkringen. Om rehabiliteringen följer direkt efter en sjukperiod är karensdagarna redan förbrukade. Det ska finnas ett tak på tio karensdagar per år. Det är också viktigt att poängtera att dagens arbetsmarknad ser annorlunda ut än tidigare. Tillsvidareanställningar blir alltmer ovanliga. Det förekommer fler projektanställningar, vikariat och andra former av anställningar. Därför är det viktigt att rehabiliteringen anpassas efter dagens arbetssituation. De ekonomiska resurserna bör då utgå från individen, så att individen på sikt ska ha möjlighet att välja försäkringsgivare bland konkurrerande bolag. Detta ökar också incitamenten för de olika bolagen att erbjuda en bra rehabilitering så att det finns individer som är intresserade av att ha sin försäkring i bolaget. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ska vara till för individen och syfta till en återgång till arbete efter sjukdom. Detta ska vara ledstjärnan vid förändringen av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Då går jag över till arbetsskadeförsäkringen. Även denna behöver reformeras. Det ska finnas tydliga incitament för arbetsgivarna att arbeta för en god arbetsmiljö. I dag har arbetsgivarna små incitament för att minska långtidssjukskrivningarna. Vi vill se en privatisering av arbetsskadeförsäkringen. Vi vill också att premien ska vara relaterad initialt efter branschen, men vi hoppas att det i ett senare skede blir efter den enskilda arbetsgivaren. Detta kan leda till att de arbetsgivare som kan uppvisa låg förekomst av skador får lägre premier att betala. På så sätt ökar incitamenten för att arbeta för en bättre arbetsmiljö. När det gäller ersättningsnivåerna i arbetsskadeförsäkringen är det viktigt att man utvecklar ett system som ger ersättning för sveda och värk. Vi vill gärna komma bort ifrån inkomstbortfallstänkandet. Det är klart att det ska vara en ersättning, men det måste också finnas en ersättning för sveda och värk. Detta är en viktig del för de personer som skadas i arbetet. Arbetsskadeförsäkringen ska vara obligatorisk för arbetsgivarna. De ska vara tvungna att teckna försäkring. Det är en fråga som bör hanteras av riksdagen. Vi vill få ned riksdagens beslut på detaljnivå. Det ska handla om den övergripande generella nivån som garanterar alla människor en rätt till arbetsskadeförsäkring. Det är också viktigt att den enskilde individen upplever att arbetsskadeförsäkringen ger ett gott skydd vid arbetsskada. Så är det inte i dag - det har vi sett i många sammanhang. Många människor säger att det inte finns någon ersättning vid arbetsskada. Det är många som talar om hur det ser ut för kvinnor inom den offentliga sektorn som är utslitna. På sikt hoppas vi att arbetsskador ska bli mer sällsynta, så att individer slipper att lida i onödan. Med detta instämmer jag i Margit Gennsers yrkande till vår första reservation. Jag instämmer också i samtliga övriga moderata reservationer.

Herr talman! Margareta Cederfelt talade sig varm för hög sysselsättning. I den frågan är vi ganska överens, men det är vi säkert utifrån olika infallsvinklar. 90-talets situation med mycket hög arbetslöshet innebar att det blev tyst ute på arbetsplatserna. Löntagarna vågade inte längre ställa krav på förbättringar och förändringar av arbetsmiljön och andra viktiga villkor i arbetslivet. När det nu är hög sysselsättning vågar man att ta initiativ. Då kommer kraven på förbättringar och förändringar. Jag är inte säker på att vi från den infallsvinkeln har samma uppfattning när det gäller sysselsättningsnivå. I moderaternas reservation angående arbetsskadeområdet säger man: Nuvarande bevisregler i arbetsskadeförsäkringen måste behållas. En reformering av arbetsskadeförsäkringen måste ta tid. Jag har under det senaste året mött flera hundra fackliga företrädare som har företrätt flera hundra tusen löntagare. De har pratat sig varma för en förändring av arbetsskadeförsäkringen utifrån den situation som man har hamnat i efter förändringen 1993. En av de saker man starkast betonar är just bevisregeln, vilket också har framförts av statsrådet. Det är viktigt att vi får en justering på det här området och att det sker ganska snart. Om det inte blir någon förändring tappar vi möjligheterna till att få drivkrafter, utveckling, forskning och förändring, någonting som behövs ute på arbetsmarknaden för att man ska få ned sjukfrånvaron och skadefrekvensen i arbetslivet. Är det signalen som jag ska sända ut från denna debatt att moderaterna inte vill förändra bevisreglerna, att moderaterna vill att reformen måste få ta tid att genomföra? Är det den signalen som jag ska gå ut med?
Herr talman! Vad moderaterna vill är att det ska vara en tydlighet i systemet som ser till att de personer som har en arbetsskada också får den bedömd som en sådan. Men vad som har hänt är att det råder otydlighet. Det kan väl knappast vara så att Göte Jonsson i debatten har missat hur många personer det är som upplever att deras skador inte beaktas. Det finns problem kring detta, och dessa problem har uppstått efter de förändringar som genomförts under 90-talet, bl.a. när den socialdemokratiska regeringen ändrade på bevisbördan. Jag tycker att det är viktigt att det finns tydliga regler så att individen vet vad som gäller, arbetsgivaren vet vad som gäller och försäkringskassan vet vad som gäller. Instämmer Göte Jonsson i detta? Och är Göte Jonsson, som representerar riksdagsmajoriteten, beredd att verka för att det finns en fungerande arbetsskadeförsäkring?
Herr talman! Göte Jonsson tillhör i och för sig Jönköpingsbänken, men jag heter Göte Wahlström. Margareta Cederfelt talar om bedömningen av arbetsskador. Det är just det som är problematiken. När jag är ute och träffar fackligt aktiva talar de just om det stora antal människor som drabbats av den nya bevisregeln och den situation som arbetsskadeförsäkringen nu befinner sig i. Bevisregeln är väldigt avgörande, men också tidsfaktorn för hanteringen och behandlingen av de här skadorna. Jag konstaterar av detta replikskifte och av den argumentation som Moderaterna för att man också i den här frågan, inom det här väsentliga området, markerar ut sig långt ut på högerkanten. Jag har svårt att förstå att övriga riksdagspartier kan instämma i den syn på arbetsskadeförsäkringen och utgiftsområde 10 i övrigt som Moderaterna framför från denna talarstol.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för min felaktiga användning av efternamnet, Göte Wahlström. Vad som är viktigt i de här sammanhangen är att se till individen, att individen vet vilka regler som gäller och också har en möjlighet att få en arbetsskada bedömd just som arbetsskada i de sammanhang det är en arbetsskada. Men framför allt är det viktigt att arbetsskador ska undvikas och att arbetsgivarna ska ha incitament att arbeta för en bättre arbetsmiljö så att arbetsskadorna minskar.
Herr talman! Mina tankar gick i samma banor som Göte Wahlströms här. Jag är också ganska förvånad över den moderata inställningen. Jag undrar om Margareta Cederfelt egentligen har följt den debatt som förts i medierna under 90-talet. Jag vet att Göte har följt den, och jag har också försökt göra det. Jag har en bakgrund som industriarbetare, och jag har sett ett otal människor som haft mycket svårt att få sina arbetsskador godkända. För mig är det verkligen viktigt att man förändrar bevisregeln. Det har fattats många olyckliga beslut. När jag ser på den moderata politiken ser jag ett väldigt markant systemskifte. Det är bara fråga om privata lösningar, att lägga ut det på den enskilde individen. Är det inte så att betydligt fler kommer att hamna i fallgropar och inte kunna få sina arbetsskador godkända? Jag tror tyvärr att det blir så. Margareta Cederfelt pratar om tydlighet i systemet. Vad jag kan märka finns det en sak som framgår med väldigt skarp tydlighet i den moderata politiken, och det är att löntagarna och de grupper som har det svårt kommer att få det än värre med de moderata förslagen.
Herr talman! Som jag nämnde inledningsvis är det endast 13 % av de långtidssjukskrivna som i dag erhåller en arbetslivsinriktad rehabilitering inom ett år. Och så har vi en monopolsituation med ett offentligt system. Är detta att betrakta som tillfredsställande?
Herr talman! Jag kan i och för sig hålla med Margareta Cederfelt om att vi måste göra mycket mer när det gäller rehabiliteringsansträngningar. Visst är det så. Vi måste avsätta mer resurser, och vi måste också komma in på ett mycket tidigare stadium när det gäller rehabiliteringar och när det gäller att följa upp skador. Att anslå resurser vid de rätta ögonblicken är en prioriterad uppgift. Därför behövs det också mer pengar i de offentliga systemen. Systemet är överbelastat som det är i dag. Det behöver göras mycket mer ute på arbetsplatserna. Vi behöver en förebyggande arbetsmiljö. Vi behöver en företagshälsovård som fungerar. Detta vet jag att Moderaterna inte har varit några anhängare av. Vi har sagt att vi vill ha en obligatorisk företagshälsovård där läkare och tekniker kan hjälpa till med arbetsplatsundersökningar och rehabiliteringsprogram. Det kan verkligen förebygga. Det gäller då att satsa pengar på detta. Margareta Cederfelt nämnde också det här med sveda-och-värk-ersättning. Tittar man närmare kan man se att det finns ganska bra avtalsgruppsjukförsäkringar på arbetsmarknaden i dag. De flesta fackliga organisationer har tecknat sådana. Jag vill rekommendera Margareta Cederfelt att göra ett studiebesök på AMF och få reda på vilka ersättningar man kan få vid arbetsskada eller när man är sjuk en längre tid. Det är ganska bra ersättningar och också någonting att bejaka. Avslutningsvis sade Margareta Cederfelt att man på sikt hoppas att arbetsskador ska bli mer sällsynta. Jag tycker att det är ganska naivt att säga så. Vi måste alla arbeta för att vi ska få ett mindre antal arbetsskador, och då gäller det också att göra bättre reformer och ändra på bevisreglerna.
Herr talman! Är det ert synsätt att det är naivt att tro att arbetsskador ska bli mer sällsynta i framtiden? Jag trodde att vårt arbete i utskottet gick ut på att finna system och förbättra just så att arbetsskador ska bli mer sällsynta i framtiden. Det är just detta vårt moderata förslag syftar till.

Herr talman! Jag tänkte be att få återkomma en sista gång i denna del av debatten till en fråga som flera av oss har tagit upp, nämligen att det skulle vara värdefullt för vårt land om vi kunde få till stånd ordentliga överläggningar om en reformering av de svenska socialförsäkringarna. Jag och några andra har fått svar av fru statsrådet, som tyvärr inte är kvar i kammaren, på temat att man kanske kan klara av detta i riksdagen. Hon har hänvisat till utskottets diskussioner, och hon har också, om jag har förstått det rätt, hänvisat till att man kan motionera och på så vis lägga fram förslag. Jag har därför försökt ta reda på hur många motionsyrkanden som har väckts. Jag måste dock erkänna att min räkneförmåga inte riktigt klarar det på så här kort tid. Men om vi tittar på antalet sidor där man har räknat upp de motionsyrkanden som är föremål för debatt här i dag kan vi se att det är drygt 20 sidor med motionsyrkanden från olika partier som har velat reformera det svenska socialförsäkringssystemet. Då undrar man förstås, herr talman, hur det har gått med alla dessa kloka förslag. Det är förstås mer eller mindre kloka förslag från olika partiers sida, men man har ändå ansträngt sig. Jo, det kan man läsa på s. 2 i betänkandet. Där står det nämligen hur det har gått med dessa, kanske några hundra, motionsyrkanden. Jag citerar: "Samtliga motionsyrkanden avstyrks." Den slutsats man kan dra är att denna metod åtminstone inte i år har varit framkomlig när det gällt att nå varandra för att försöka vidareutveckla de svenska socialförsäkringarna. Jag tvingas då att återkomma till det jag avrundade mitt inledningsanförande i dag med: Det finns förstås en risk att reformeringen av de svenska socialförsäkringarna får avvakta en borgerlig valseger.

Herr talman! Jag sade i mitt anförande inledningsvis att det var ett stort antal motioner som behandlats och varit föremål för diskussion, såväl internt i utskottet som naturligtvis också på andra ställen i den debatt som lett fram till det betänkande som vi i dag behandlar. Att dra den slutsats som Bo Könberg nu drar, att detta på något sätt skulle vara att ignorera alla de tankar som finns i de motioner som är förelagda riksdagen, är naturligtvis fel. De finns med i diskussionen, i alla fall inom vårt parti. Sedan får naturligtvis övriga partier göra bedömningen utifrån sina ställningstaganden, men för vår del är det helt naturligt att de tankar och idéer som finns, även om de inte ideologiskt stämmer överens med våra tankar, har funnits med i processen inför beredningen av det här betänkandet.
Herr talman! Det är förstås glädjande för alla motionärer som har arbetat med sina förslag att nu få höra från att den socialdemokratiske huvudtalaren i detta avsnitt att deras förslag finns med och har funnits med i beredningen av betänkandet. Det känns säkert bra. Dock tror jag att den glädjen något dämpas av formuleringen: "Samtliga motionsyrkanden avstyrks."
Herr talman! Såväl Bo Könberg som jag har skrivit motioner, inte bara i det här sammanhanget utan också i andra sammanhang, där vi har sett att dessa motioner, tankarna och visionerna om hur vi bygger samhället, har funnits med och lyfts fram. Bo Könberg uttryckte själv i diskussionen förut att tankar som Folkpartiet förde fram för tre år sedan tydligen börjar vinna kraft hos vissa företrädare i den här kammaren nu. Det är klart att processen tar sin tid. Men att gå ut och torgföra att man skulle ignorera alla de tankar som finns i motionsskrivandet tycker jag är ett felaktigt synsätt och ett felaktigt sätt att hantera det här utifrån den erfarenhet som inte minst Bo Könberg bör ha av riksdagens arbete.
Herr talman! Visst är det så att förslag med tiden kan få större genomslagskraft än de har inledningsvis. Mitt och flera andras förslag till bl.a. årets riksdag är att man skulle försöka nå en bred uppgörelse om fundamentet i de svenska socialförsäkringarna. Det har ändå baserats på att jag tror att det kanske vore mer framkomligt om man slog sig ned med det uttalade syfet jämfört med den mer traditionella motionshantering som det ändå blir fråga om, och som man väl ändå får utläsa av att samtliga motionsyrkanden avstyrks.

Herr talman! 2003 träder hela den stora pensionsreformen i kraft. För att underlätta övergången från ett pensionssystem till ett annat är reformen omgärdad med en rad övergångsbestämmelser. Den inflationsekonomi som kännetecknade 80-talet kraschade. Statligt dominerade Nordbanken var den kreditinstitution som först möttes av de här allvarliga problemen. Andra banker följde efter, och staten fick gå in med mycket kostsamma räddningsaktioner, den s.k. bankakuten. Resultatet blev ekonomiska problem för både allmänheten och staten. Det blev nödvändigt att dra ned utgifterna i de statliga transfereringssystemen. Detta drabbade såväl ATP som folkpensionerna. Vi kan nog vara överens om att pensioner i det längsta ska vara oantastbara, alltså att reglerna i pensionssystemen bör ligga fast. Finanskrisen värkte ut så småningom och den flytande kronan skapade nya och bättre tillväxtförhållanden. USA:s långa högkonjunktur har också inverkat mycket positivt på den svenska ekonomin. Det är därför vi moderater nu i motion SF298 anvisar 400 miljoner kronor mer än regeringen. Vi vill att folkpensionen och dess efterföljare för perioden 2001 till 2006 ska räknas upp med ett förhöjt prisbasbelopp med två procentenheter för dem som fick folkpension 1993-1998. Vad vi föreslår är alltså helt enkelt en återbetalning till dem för vilka en viss del av pensionen drogs in. Jag kan tyvärr inte här yrka bifall till detta krav eftersom de 400 miljonerna redan har röstats bort i ett tidigare förfarande - egentligen utan att riksdagen faktiskt har blivit uppmärksammad på hur vi ville lösa dessa problem som endast har drabbat ett fåtal årskullar av pensionärerna. Herr talman! När det gäller änkepensionerna är vi moderater mycket kritiska till regeringens handläggning. 1988 kom man här i riksdagen i bred enighet överens om att övergångsregler som skulle göra den då aktuella försämringen av änkepensionerna så lite stötande som möjligt skulle ligga fast. Övergångsreglerna skulle alltså inte ändras. Trots detta försämrade Socialdemokraterna övergångsreglerna och införde nya regler om inkomstprövning i änkepensionernas folkpensionsdel. Det har lett till mycket kraftiga inkomstminskningar för en rätt stor grupp änkor. Änkorna känner sig svikna och övergivna. Jag fick senast i går ett brev från en änka i Bohuslän som tvingats begära ackord hos banken för sina huslån. Om det inte skulle beviljas måste hon gå från gård och grund. Hur kan Lennart Klockare och hans hejdukar i stödpartierna förklara för den här bohuslänska änkan att ni tillvaratar hennes intressen? Herr talman! Vi moderater har inte övergivit änkorna. Vi har tillsammans med de andra borgerliga partierna gjort vad vi har kunnat för att nedkämpa löftesbrytarna. I vår motion i år anslår vi medel för att änkepensionerna ska kunna återställas. Samma krav och anslag finns i en partimotion. Upprördheten över hur en stor grupp änkor har behandlats har också lett till en rad enskilda moderata motioner där man kräver att regeringen ska lägga fram förslag som undanröjer en orättvisa som så specifikt inriktas mot en liten grupp människor, nämligen änkorna. För precis en vecka sedan debatterades integrationspolitik här i kammaren. Jag frågade då Anita Jönsson, som hade att leda debatten för Socialdemokraterna: Varför vill inte Socialdemokraterna medverka till att gamla invandrade människor får, jag kallar det inte pension för det får man inte göra men i alla fall någon form av pensionsliknande bidrag, i stället för att behöva förnedra sig med mössan i hand på socialbyrån, där någon annan har makt över pengarna, för att kunna trygga sin försörjning? I anslutning till utgiftsområde 11 finns det ett par motioner på det här temat. Jag fick alltså inget svar i debatten förra veckan. Jag är emellertid ibland, vid något enstaka tillfälle i alla fall, optimist avseende regeringens vilja. Jag hoppades att statsrådet skulle svara, men Lennart Klockare kanske kan svara på frågan hur man har tänkt göra, snabbt, när det gäller försörjningen av åldriga invandrare så att den frågan får en snar lösning. Herr talman! De sista punkt jag vill ta upp i det här anförandet gäller bostadstilläggen till pensionärerna. Regeringen föreslår här ändrade regler. Man säger i propositionen att man genom denna ändring når de pensionärer som har mest bekymmersam ekonomi. Den ökning av taket i bostadsbidragssystemet som föreslås kommer i alltför många fall inte alls att gynna pensionärer. I stället kommer kommuner som tar ut mycket höga kostnader i t.ex. särskilt boende att gynnas. Dessutom är det inte helt lätt att säga vilka individer eller möjligtvis grupper av individer som drabbas värst av de här ökade kostnaderna. Frågan är om det inte är änkor som bor kvar i det gamla hemmet som är värst drabbade. Det kan t.ex. vara ett äldre hus i ett uppvuxet område i en storstad eller i en universitetsstad. Det kan också ligga i ett attraktivt kustområde. 30 % och 90 % i år, och det har i många fall lett till ökade boendekostnader på mer än 1 200 kr per månad. Pensionerna ligger fast. Samtidigt har även andra boendekostnader skjutit i höjden. Här utgår inga bostadsbidrag, men statens krav på skatter leder till tvångsförsäljningar på grund av likviditetsbrist. Detta drabbar åter hårt kvarboende änkor. Herr talman! Ett mycket bättre sätt att verkligen se till att de pensionärer som har det sämst ställt får stöd är att öka det särskilda bostadstillägget för pensionärer. Vi moderater föreslår därför att den skäliga levnadsnivån beräknas till 134,5 % för ensamstående och 114,4 % för gifta. I propositionen pekar regeringen på att det särskilda bostadstillägget för pensionärer varit ett utomordentligt väl avvägt socialt stödsystem för äldre med knapp pension, men man har tydligen inte dragit några slutsatser av detta. Herr talman! Slutligen vill jag göra två påpekanden. Det är i princip fel att pensioner utgår med olika belopp för gifta och ogifta. Det är faktiskt en gammal kvarleva från förra seklets början. Principens brister har påpekats i ett par moderata motioner. Kostnaden för att göra en förändring nu är stor. Den kommer dock att minska vartefter i framtiden, och utskottet har därför angivit att utvecklingen bör följas noga. Det här är bra. Den bör följas noga. Också i en annan enskild moderat motion har bristfälliga principer påtalats, nämligen vid beräkningen av bostadskostnaderna vid bostadstillägg för pensionärer. Det är enkla förändringar som kan göras och bör göras. Jag har väldigt svårt att förstå varför utskottet visar så stor njugghet i den frågan.

Herr talman! Den här delen av debatten om socialförsäkringsutskottets betänkande 2000/01:SfU1 handlar om utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten. Det finns också ett annat betänkande, och det är 2000/01:SfU6 angående Vissa ålderspensionsfrågor, m.m., som hör hemma i sammanhanget. I budgetpropositionen för 2001 föreslår regeringen ett nytt mål för detta politikområde, och det lyder: Personer med låg eller ingen inkomstrelaterad pension ska garanteras ett värdesäkrat grundskydd. Ser man nu isolerat på detta utgiftsområde och betraktar Moderaternas, Kristdemokraternas, Centerns och Folkpartiets enskilda förslag utan att beakta utgiftsområdena 10 och 12 kan det ju tyckas att här är regeringen och samarbetspartierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet väl så snåla. Nu handlar det dock om att ha en helhetspolitik på socialförsäkringsområdet. Det går ju annars lätt att lova ut en del inom äldrepolitiken om man, som Moderaterna och Kristdemokraterna, i olika grad och i vissa fall med råge tar igen det på utgiftsområde 10. På det sätt som framför allt Moderaterna inom utgiftsområde 10 vill skära i sjukförsäkringen förskräcker. Vem drabbas hårdast av detta? Det är självfallet låginkomsttagarna. Men det kanske finns ett samband med kommande pensionsåtaganden. Vi vet ju att dödligheten i åldrarna 20-64 år totalt har minskat, enligt jämförande studier för åren 1981-1985 och 1991-1996. Den har minskat, men inte för alla. Bland kvinnor i gruppen s.k. okvalificerade arbetare har dock i praktiken ingen minskning skett sedan 1981, och detta gör att klasskillnaderna mellan kvinnor har ökat. Detta kan vi läsa i bilaga 4 i detta betänkande. Andelen av dessa kvinnor som uppnår pensionsålder ökar inte. Om jag går in på reservationerna inom utgiftsområde 11 tänker jag kommentera pensionstillskottet och efterlevandepensionerna. Vad gäller pensionstillskottet kan vi ju ha sympatier för syftet, dvs. att förbättra för pensionärer med låg pension. Vi vet ju att stora ekonomiska skillnader finns inom pensionärsgruppen, och särskilt allvarlig är situationen för äldre kvinnor. Därför är det mycket viktigt att ålderspensionärernas ekonomiska förhållanden hålls under uppsikt. Vi menar dock i budgetuppgörelsen att speciellt boendekostnaderna är ett stort problem för låginkomstpensionärerna, och därför är det mera träffsäkert att ytterligare förbättra bostadstillägget till pensionärer, vilket nu också sker från den 1 januari 2001 enligt budgetuppgörelsens förslag. Sedan har vi efterlevandepensionerna. Om vi tittar på reservationerna där ser vi att Kristdemokraterna märkligt nog inte finns med på den reservation som rör efterlevandepensionerna, utan det är Folkpartiet och Moderaterna. Visserligen tar Kristdemokraterna upp anslag för just den här delen i ett särskilt yttrande, men frågan kan ändå ställas: Är det inte tillräckligt viktigt att ange i en reservation just frågan om efterlevandepensionerna, som Folkpartiet och Moderaterna gör? Vi får väl höra det sedan. Annars kommer det att slås fast i riksdagsprotokollet i dag att det kanske mer är en pennfäktning. Vänsterpartiet anser fortfarande att det var fel att införa inkomstprövning av änkepensionen. Nu sitter vi där vi sitter i ett budgetsamarbete och har därför koncentrerat oss på att få till stånd förändringar av det sätt på vilket inkomstprövningen sker och den inkomst som ligger till grund för prövningen. I vårbudgeten senast fick vi igenom 30 miljoner kronor för att göra inkomstprövningen av änkepensionerna generösare och enklare. Hur det kan ske tas upp i samband med propositionen om ett nytt system för bostadsstöd till pensionärer. Denna proposition är aviserad till våren 2001. Så kommer vi till ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten. Vänsterpartiet har sedan hösten 1998 ett samarbete med regeringen som bl.a. omfattar budgetfrågorna. Dock inrymmer inte samarbetet frågor som direkt berör det nya pensionssystemet, och det leder till problem, väsentliga problem. Den s.k. Genomförandegruppen kan fatta politiska beslut med ekonomisk innebörd utan att denna grupp sedan har något ansvar för budgeten i dess helhet. Det är en mycket märklig ordning. Det är ett stort problem med ett delat ansvar i budgetprocessen, där andra än Vänsterpartiet och Miljöpartiet är med i delmomenten men vi i slutändan ska stå upp för slutprodukten. Vänsterpartiets mening är därför att pensionsfrågorna i sin helhet snarast möjligt bör ingå i det samlade budgetarbetet. Denna mening uttrycker Vänsterpartiet i ett särskilt yttrande. Jag skulle kunna uttrycka denna märkliga budgetansvarssituation enligt följande, där vi översätter det hela till en familj: Hösten 1998 träffar mannen en ny kvinna. Han kan dock inte släppa taget om sina gamla "flammor" utan träffar dem av och till. Han ger dem presenter, men han betalar från hushållskassan som han har tillsammans med sin nya kvinna. När den nya kvinnan vill veta hur vissa utgiftsposter kommit till får hon något svävande till svar att det handlar om gamla "åtaganden", dvs. gamla, oavslutade relationer, men att hon inte ska bry sig om det utan även fortsättningsvis lägga sin del till hushållskassan och finna sig i denna situation! Så kan det beskrivas. När vi lyssnade på Ingela Thalén under föregående utgiftsområde framkom det, om man översätter det till exemplet med den här mannen, att han har drabbats av en viss eftertanke. Det sades ändock att vissa demokratiproblem kan uppstå med blocköverskridande lösningar, framför allt som i exemplet, där det är en ny konstellation som sedan ska ta ansvar för budgeten i dess helhet och för slutprodukten. Fru talman!

Fru talman! Det är intressant att Claes Stockhaus här i talarstolen vidgår, vilket för övrigt är sant, att klasskillnaderna ökar med den politik som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet driver tillsammans. Det är intressant att konstatera det. Det jag egentligen begärde replik för gällde naturligtvis efterlevandepensionerna. Om det nu var fel och fortfarande är fel, och om vi vill nå samma gemensamma mål, finns ju reservation 38, som jag enligt överenskommelse för tids vinnande inte har yrkat bifall till. Men om vi har majoritet för den ska jag naturligtvis ändra mig och göra det. Svara på det,
Fru talman! Jag sade redan i anförandet att vi sitter i en budgetsamarbetssituation som gör att det inte går att hantera frågan på det sättet. Precis som uppgörelserna har träffats om det nya pensionssystemet tidigare, där det har träffats en uppgörelse med andra partier och där vi inte har varit med, får vi nu finna oss i ett läge där vi tar ansvar för frågan. Jag nämnde också vad gäller efterlevandepensionerna att vi där ändå har föreslagit en lite mjukare omgång, med generösare och enklare inkomstprövning. Där handlar det framför allt om man ska räkna med hemmavarande barn över 18 år.
Fru talman! Då är det tydligen på det sättet att ni i Vänsterpartiet sätter samarbetet före änkorna. Är det så jag kan tolka det, Claes Stockhaus?
Fru talman! Låt oss vända på frågan, Göran Lindblad, och blicka ett par år framåt. Den här frågan kommer säkert upp på bordet om det då skulle bli en borgerlig regering. Men vilka kommer då att ingå i den borgerliga regeringen? Förmodligen ska också Centern ingå. Det partiet finns inte med i det här sammanhanget, för det har redan bundit upp sig. Hur ska ni hantera den här frågan då? Centern lär väl stå kvar på sin gamla ståndpunkt. Då får ni problem att klara frågan om änkorna.

Fru talman! Utgiftsområde 11 omfattar ekonomisk trygghet vid ålderdom. Jag hoppas att Claes Stockhaus lyssnar nu. Jag yrkar å kristdemokraternas vägnar bifall till reservation 38 under mom. 29. Jag vill meddela att det var et teknisk uheld, som danskarna säger, dvs. ett mänskligt misstag, som gjorde att vi inte kom att stå med på den här reservationen. Detta kan bekräfta den ofullkomlighetstanke som vi har som en av de grundläggande ideologiska värderingarna i vårt parti. vakar över oss när vi debatterar utgiftsområde 11. Som ett led i denna stora reform avsätts under anslaget 20:1 till ålderspensioner ett ramanslag om drygt 10 miljarder och under anslaget 20:2 till efterlevandepensioner ett ramanslag om 13 miljarder. Slutligen avsätts 10 miljarder till bostadstillägg och en inte oansenlig summa om 177 miljoner till delpensioner. Trots att jag är försäkringstjänsteman till professionen kan jag inte låta bli att förundras över hur mycket vi engagerar oss för och avsätter pengar till våra kommande pensioner. Man kan fundera över varför det är viktigare att leva i framtiden än att göra det i dag. I går eftermiddag arrangerade SEB Trygg Liv en konferens här i Stockholm om pensionsfrågor. Seminariet inleddes med att några pensionärer berättade om vad de skulle göra om de fick leva om sitt liv. Deras budskap borde vara ett budskap till oss i aktiv ålder. Ingen av dem sade att de skulle ha satsat mer pengar på pensionen. De önskade snarare att de hade varit lite mer rebelliska, gjort annorlunda saker och haft det något roligare i livet. Ett bra tips gavs av en av föreläsarna, som i och för sig inte var med oss så länge. Tipset stämmer väl överens med det reformerade pensionssystem som vi nu har glädjen att introducera under några år. Det var Gunnar Wetterberg, som sade: Arbeta mer - och se till att det är kul att arbeta! Hur som helst - tryggheten inför ålderdomen ska inte på något sätt förringas. Vi människor har förmågan att bekymra oss, engagera oss och planera för framtiden. På pensionsseminariet i går myntades följande sentens: Det är lättare att leva ett rikt liv som ung, om man vet att det också blir ett när man blir gammal. Pensionsöverenskommelsen mellan fem partier har gjort det enkelt att föra denna debatt. Det reformerade ålderspensionssystemet har på ett föredömligt sätt höjt nivån för de pensionärer som har låg eller ingen inkomstrelaterad pension. Garantipensionen är bra och kommer allt framgent att betyda mer och mer för pensionärskollektivet. Men vi har några år fram till dess att alla omfattas av minst garantipension. Fram till dess är det viktigt och även en rättvisefråga för oss kristdemokrater att de personer som har låg eller ingen ATP ska erhålla en rimlig trygghet. Fru talman! Jag vill ta upp frågan om pensionstillskottet. Kristdemokraterna anser att riksdagen ska öka anslaget 20:1 med ytterligare 940 miljoner för att på så sätt skapa utrymme för att höja pensionstillskottet med 200 kr per månad för pensionärer med låg pension. Även om regeringen permanentar den tillfälliga höjningen av pensionstillskottet, vilket är bra, är det många som lever vid levnadsstandardens nedre gräns. Dessa människor har varit med om att bygga upp Sverige och den välfärd som vi faktiskt med tacksamhet kan notera att vi har i dag. Det är inte mer än på sin plats att dessa våra äldre får en rimlig ekonomi under sina sista levnadsår. Jag vill fråga Lennart Klockare om han inte anser dessa människor vara värda den - om än blygsamma - utökning av pensionen som kristdemokraterna föreslår i sin motion. Även om det statistiskt kan bevisas att pensionärerna i förhållande till andra grupper höjt sin inkomststandard, finns det bevisligen enskilda pensionärer som ekonomiskt sett lever ett ganska påvert liv. Andligt sett kan de kanske må hur bra som helst, men det mättar varken hungern eller behovet av resor och lite guldkant på tillvaron. Låt oss vara så vänligt inställda till dem att vi låter dem få dessa 200 Fru talman! Under rubriken "Övriga motioner om ålderspension" behandlas motion Sf228 av Tuve Skånberg, som har ett visst värde. I en gammal lag från 1913, reviderad 1996, som tidigare nämnts av Göran Lindblad, stadgas att gifta ska ha en jämfört med ensamstående reducerad pension. Jag kan hålla med Skånberg om motionens innehåll, men vi har valt att avstå från att stödja den i år. Vårt skatte och pensionssystem blir alltmer inriktat på att var och en ska ansvara för sig. Sambeskattning finns endast kvar - beklagligt nog - inom förmögenhetsbeskattningen. Det är därför märkligt att denna regel från 1913 finns kvar. Fru talman! Det har gått ett år sedan vi hade en debatt om efterlevandepension till vuxna. Då var det helt omöjligt att få stöd och förståelse för krav på en omställningspension för längre tid än sex månader. Det är därför som jag med glädje noterar att regeringen och även utskottet nu gått bl.a. oss kristdemokrater till mötes vad avser efterlevandepensionen. fr.o.m. 2003 gäller tio månader, och 2005 möts våra mål i och med att vi är tillbaka vid tolv månaders efterlevandepension. Det är emellertid märkligt att vi ska behöva ha övergångsregler på detta område. När ett dödsfall inträffar drabbas man förmodligen av sorg per omgående, och man har redan nu behov av minst tolv månaders efterlevandepension. Det förvånar mig att Klockare tycker att det är rimligt med övergångstider på detta område. Har vi ett löfte om tolv månader, vilket står i propositionen, vad hindrar då att vi genomför denna reform fullt ut redan nästa år? Kan Klockare ge mig ett besked om detta? Fru talman! Jag vill också aktualisera det närbesläktade området änkepension. Även detta år ska änkorna tvingas stå ut med att regeringens tysta skara nonchalerar sitt tidigare löfte om folkpension i form av änkepension. Det förvånar mig fortfarande att man den 1 april 1997 gjorde en cynisk besparing genom att inkomstpröva änkepensionen. Kristdemokraterna anser det vara stöld och bedrägeri att förändra regelverket för pensionsavtal som ingåtts flera år tidigare. Jag måste få beklaga mig över att änkorna även detta år ska behöva fortsätta sina demonstrationer med krav på återgång till avtalet före 1997. Var är ni som var med i oppositionen 1996? Jag vädjar: Låt oss glädja änkorna denna jul med att rösta igenom förslaget i reservation 38. Kristdemokraterna kommer att stödja denna reservation av Bo Könberg m.fl. Jag behöver inte gå närmare in på detta, eftersom det redan har tagits upp av Göran Lindblad. Vad vidare gäller bostadstillägg för pensionärer var höjningen av detta förra året en riktig åtgärd. Det var en tydlig markering och en hjälp för de pensionärer som har de lägsta inkomsterna. Det är glädjande speciellt för kvinnor, som ofta har låga och oregelbundna inkomster. Lennart Klockare och jag har tidigare haft debatter om detta. Då har skillnaderna varit större, och det är med tillfredsställelse som vi kristdemokrater nu noterar denna förbättring av bostadstillägget. Vi ser fram emot det aviserade förslaget om inkomstprövning under våren 2001. Vi anser det vara oerhört värdefullt med ett ekonomiskt stöd till de äldre som har en svag ekonomisk ställning. Avslutningsvis: Kristdemokraterna föreslår som en liten extra hjälp vad gäller underlaget för bostadsbidrag att fritidsfastighet inte ska tas med i inkomstberäkningen för bostadstillägget. För detta avsätter vi 30 miljoner kronor utöver vad regeringen har föreslagit.

Fru talman! I dag när socialförsäkringsutskottet har fyra olika debatter handlar det väldigt mycket om trygghet. Vi har tidigare debatterat tryggheten i socialförsäkringssystemen. Nu ska vi diskutera tryggheten vid ålderdom. Senare kommer vi till tryggheten för våra familjer och barn. Trygghet är något som vi vill känna och uppleva. Trygghet är också något som vi kan skapa och förmedla till andra. Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Politiken måste möjliggöra för var och en att växa som människa och att förverkliga sina drömmar. Detta gäller också i allra högsta grad våra äldre. Att kunna överblicka och påverka och att ha så stor kontroll som möjligt över sin egen tillvaro är en förutsättning för välbefinnande, kreativitet och livskvalitet. Skapande och kreativitet är grunden för ekonomiskt välstånd och en förutsättning för att individer, oberoende av ålder, ursprung, social bakgrund eller boendeort, ska kunna växa och utvecklas. Centerpartiet utgår från att varje människa har förmåga att förvalta sina möjligheter och att ta ansvar. Grundläggande för individen är friheten från tvång och att man själv får fatta sina beslut och ta ansvar för dem. Grundläggande för staten är att skapa jämlika villkor genom t.ex. rätten till ekonomisk trygghet och social omsorg. Fru talman! För de flesta människor är tryggheten självklar, det sociala nätverket starkt och den ekonomiska standarden bra. Men en del människor i Sverige, och de är inte så få, har det ganska svårt ekonomiskt. Den ekonomiska tryggheten handlar om att få det att gå ihop för dagen. Ibland är socialtjänstens bedömning avgörande för om man får ekonomin att gå ihop, för om pengarna räcker till det allra nödvändigaste. Att ekonomin går på högvarv i Sverige märker inte alla människor av. När det ekonomiska utrymmet är så litet att man har svårt att klara sitt uppehälle är det svårt att känna glädje och tillfredsställelse över att det går bra för Sverige. Fru talman! Politiken för våra äldre kan inte utgå från att alla är lika. Pensionärernas livsvillkor och behov varierar, och var och en måste behandlas med utgångspunkt från sina egna förutsättningar och sin egen vilja. Äldrepolitiken tenderar ibland att enbart handla om vård och omsorg och om stödjande insatser och omhändertagande. Perspektivet måste vidgas. Behandlingen av våra äldre, som ju är en växande andel av befolkningen, måste vara sådan att de ses som en resurs precis som övriga individer i Sverige. Det är helt felaktigt att samhället betraktar våra äldre som individer som enbart är i behov av omhändertagande i stället för att betrakta dem som individer som kan tillföra något till samhällets utveckling och som individer vars livserfarenhet är en mycket stor resurs. Begrepp som vi i Centerpartiet anser ska vara vägledande för äldrepolitiken är delaktighet, självförverkligande, oberoende, värdighet och, sist men inte minst, trygghet. Vi lever allt längre och är allt friskare. 17 % av de svenskar som går i pension har minst en förälder i livet. I dag är drygt 11⁄2 miljoner människor över 65 år. 432 000 av dessa är över 80 år. Många 65-åringar kan se fram emot ett friskt och aktivt liv i 20-25 års tid. Men samtidigt blir det alltfler människor som inte orkar arbeta fram till ålderspensionen. Antalet förtidspensioneringar ökar. Detta tyder på ett alltför tufft arbetsliv, utan makt och inflytande. I dag lämnar alltför många arbetslivet före pensionsåldern 65 år. Andelen äldre som deltar i arbetslivet har minskat kraftigt under 1900-talet. Den siffran sjönk till 39 % år 1997. Arbetslivet måste bli flexibelt. Dels måste insatser göras för att förändra attityden till äldre på arbetsmarknaden. Dels måste människor ges förutsättningar att orka arbeta fram till pensioneringen. Kontinuerlig vidareutbildning och ökad flexibilitet i arbetslivet är två nödvändiga åtgärder. Andelen förvärvsarbetande fram till pensionsåldern är alltför liten. Ambitionen måste vara att höja den faktiska pensionsåldern. Den nuvarande trenden mot en ökad förtida avgång från arbetslivet är ohållbar i ett samhällsekonomiskt perspektiv och inte minst i ett allmänmänskligt perspektiv. Ett hårdare klimat på arbetsmarknaden gör att många människor inte känner sig välkomna eller att krafterna sviktar innan pensionen inträder. Samtidigt finns det många äldre som vill fortsätta att arbeta efter pensioneringen och som känner sig svikna när de tvingas lämna arbetet vid en given tidpunkt. Flexibel pensionsålder mellan 60 och 70 år är en del i det nya pensionssystemet. Däremot finns det ännu ingen arbetsrättslig rätt att för den som så önskar använda flexibiliteten i det nya pensionssystemet fullt ut. T.ex. gäller inte lagen om anställningsskydd efter 65 års ålder. För att det verkligen ska bli en möjlighet att utnyttja flexibiliteten i pensionssystemet måste nödvändiga förändringar göras. Fru talman! Den ekonomiska standarden för väldigt många av våra äldre har blivit bättre under de senaste decennierna. Den utvecklingen har till stor del berott på ATP-systemet men också på att fler valt att ha egna pensionsförsäkringar. Men vi får inte glömma att vi fortfarande har en ganska stor grupp pensionärer som har enbart grundpension. Nästan 10 % av pensionärerna har enbart grundpension. 94 700 kr - alltså en ganska stor skillnad. Samma år hade 28 % av pensionärer med enbart grundpension inkomster under socialbidragsnormen - det gäller 7 % av samtliga ålderspensionärer. Trots det är endast Centerpartiet tycker att det är viktigt att förbättra den ekonomiska situationen för pensionärer med enbart grundpension. Därför vill vi höja pensionstillskottet med 3 000 kr per år. När folkpensionen och pensionstillskottet år 2003 ersätts med garantipension föreslår vi en höjning även av garantipensionen. Fru talman! Det är viktigt att våra äldre får känna trygghet. Det gäller invandrare. Dessa är genom det pensionssystem som vi har helt beroende av socialbidrag. Fru talman!

Fru talman! Jag vill ställa en fråga på ett område inom utgiftsområde 11 som Birgitta Carlsson knappt nämnde, eller kanske inte nämnde alls. Det handlar om efterlevandepensionen. Efter mitt anförande fick jag en replik från moderaterna där man sköt in sig på den. Det sades att vi sätter budgetsamarbetet före änkorna. Vi tänker oss två år framåt i tiden. Vi har ett nytt val, och det blir en borgerlig regering som även Centern ingår i. Då förmodar jag att frågan om efterlevandepensionen kommer att finnas med på dagordningen. Hur ska Centern ställa sig då? Det är en lite omvänd situation. Som det är nu prioriterar inte Centern den frågan. Vi skulle gärna ha prioriterat frågan, men vi har bara kommit en liten bit i det budgetsamarbete som vi nu har. Det skulle vara intressant att höra hur Centern skulle ställa sig i ett sådant tänkt läge.
Fru talman! Jag ska vara ärlig och säga att vi inte har diskuterat hur vi ska hantera den frågan om två år. Men jag vet att vi har varit med om uppgörelsen. Vi har också varit med om att lägga fram förslag om att förbättra villkoren. Där föreslog vi också att man skulle se över hur det verkligen slog. Det var en period då Sveriges ekonomi gick på knäna. Vi vidtog ganska många åtgärder för att förbättra ekonomin. Nu går det mycket bättre för Sverige. Det nämnde jag också i mitt anförande. När samarbetet som jag hopppas har påbörjats om två år är jag övertygad om att det inte kommer att vara några problem att lösa den här frågan.
Fru talman! Birgitta Carlsson säger att det inte kommer att vara några problem att lösa frågan. Det beror på vad det blir för resultat. Nu har Centern inte diskuterat färdigt hur man ska ställa sig i ett sådant läge. Vi får här den frågan från era förmodade regeringskamrater. Om ett sådant läge skulle uppstå kan det ändå vara intressant att veta om det skulle finnas någon liten möjlighet att Centern kanske ändå sätter en budgetuppgörelse före änkorna i det läget.
Fru talman! Jag tycker ändå att det är en fråga som är svår att svara på så här långt i förväg. Jag utgår från att Claes Stockhaus mer än en gång har varit frustrerad över att man kanske inte når så långt som man hoppas när man samarbetar med olika partier. Det var även så under den borgerliga regeringens period. Alla partier kan inte få igenom all sin politik. Vi har inte haft en diskussion om hur vi ska prioritera denna fråga. Det får vi återkomma till längre fram.

Fru talman! I botten på diskussionen om detta utgiftsområde ligger förstås den stora pensionsreform som successivt träder i kraft i vårt land. Det är en pensionsreform som har arbetats fram med betydande möda, vågar jag säga, men som blir tydligare och tydligare för varje dag och som väcker betydande uppmärksamhet inte bara i vårt land utan också i många andra länder. De grundläggande dragen i reformen handlar bl.a. om att betona att det är en försäkring. Den är till för att ta hand om ekonomin för dem som får förmånen att leva länge. Det har i denna socialförsäkring införts betydligt rakare rör än de som har funnits tidigare, dvs. ett samband mellan avgifter och förmåner. Den fördelningspolitik som finns är tydlig och medveten, och det finns en betydande sådan i systemet som handlar bl.a. om garantipension och pensionsrätt för barnår. Man kan se precis vad kostnaderna är, och de får bäras av skattebetalarkollektivet i dess helhet. Ett annat inslag är den följsamhet som finns i det nya pensionssystemet i förhållande till förändringarna i både samhällsekonomin och demografin. Ett annat inslag är den fonderade delen, dvs. det som vi i dagligt tal kallar för premiepensionsdelen, och som många av oss fått ägna några minuter eller timmar under hösten för att bestämma hur vi själva vill placera. Ytterligare ett annat inslag är en betydande flexibilitet. Efter 61 års ålder kan man själv bestämma när man vill ta ut pensionen, på försäkringsmässiga villkor. I botten på hela systemet ligger att försöka ordna det i detta system så att de drivkrafter som finns för den enskilde överenstämmer med det som är bra för oss alla. Det är sådant som vi politiker har all anledning att fundera på i alla system som vi blir inblandade i. I själva betänkandet diskuteras ett antal konkreta saker. Några av dem har vi haft uppe för vår del i våra förslag till budget för nästa år. De har röstats bort tidigare av denna kammare. Jag vill bara påminna om att vi i det sammanhanget har tagit upp en försämring som infördes häromåret för de pensionärer med lägre inkomster som har fritidshus. I de fallen kommer numera fritidshusen att räknas in när man bestämmer om de har rätt till bostadsbidrag eller inte. Den regeln var borta ett antal år. Den har funnits tidigare. Den försvann under ett tiotal år, och har tyvärr återförts av en majoritet. Det har vi försökt att göra någonting åt. Vi har hittills misslyckats, men vi fortsätter att driva den frågan. Den tyngsta fråga som nu är uppe, och som vi ska ta ställning till när vi ska votera i dessa ärenden på just detta utgiftsområde, är det som har att göra med efterlevandepensionerna. Det skedde ändringar för efterlevandepensionerna i slutet på 80-talet efter många års diskussion. Det blev till slut en bred partipolitisk uppgörelse om övergångsregler under lång tid för att förändra de gamla änkepensionerna och för att se till att så få som möjligt drabbades av reglerna. Tyvärr ändrades hela systemet för några år sedan, våren 1997, genom en uppgörelse där Socialdemokraterna som regeringsparti var pådrivande. Man fick ihop en majoritet som införde den s.k. inkomstprövningen av änkepensionerna. Den ledde till, såvitt jag kan se, att en grupp människor, i det här fallet änkor, drabbades av den största ekonomiska försämring som någon grupp har drabbats av under hela 90-talets många gånger bekymmersamma ekonomiska saneringsarbete av både borgerliga regeringar och socialdemokratiska regeringar. Man valde från socialdemokratiskt håll att göra en mycket långtgående besparing för den här gruppen. När tiderna och konjunkturerna därefter har blivit bättre har man varit beredd att återta en del av de försämringarna man genomfört. Men när detta är genomfört är pensionerna för änkorna inte bland dem. Statsministrar och finansministrar kan hålla hur många tal som helst om hur bra det går för Sverige. Men de änkor som drabbades kraftigare än några andra i vårt land ska uppenbarligen inte få några förbättringar. Tre av de borgerliga partierna - Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna - har hela tiden kritiserat detta. Det finns också ett ytterligare parti i riksdagen som har varit mycket negativt. Det kanske var om möjligt lika aktivt som vi från Folkpartiets sida var i valrörelsen år 1998. Det partiet är Vänsterpartiet. Vänsterpartiet kritiserade mycket skarpt det som hade hänt året dessförinnan i valrörelsen år 1998. Det gav förstås änkorna intrycket att man tänkte göra någonting åt det om man fick någon möjlighet att göra det. Nu säger Vänsterpartiet och dess företrädare att man har uppnått en visserligen mindre men ändock en förbättring i samband med årets budget. Man pekar på ett belopp på 30 miljoner kronor. Det är förstås, fru talman, bättre med 30 miljoner kronor än noll kronor. Det måste man erkänna.

Nu skyller man ifrån sig. Det har kammaren hört många gånger tidigare. I dagens debatt sägs att man har ett budgetsamarbete med socialdemokraterna och att man inte kommer längre med dessa tydligen oerhört envisa socialdemokrater, i varje fall på den här punkten. Vi andra som inte deltar i budgetförhandlingarna vet ju inte hur de går till. Det man kan konstatera är att det faktiskt finns möjlighet när vi ska votera att ta ställning till en beställning till regeringen att den ska återkomma med det som Vänsterpartiet lovade i valrörelsen år 1998. Det är reservation nr 38, som jag härmed yrkar bifall till, om efterlevandepensioner. Den stöds för närvarande av Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna. Skulle Vänsterpartiet vara beredd att ställa sig bakom den vid voteringen kommer den att finna bifall, om jag räknat rätt på fingrarna. Det är i Vänsterpartiets hand det ligger om reservationen ska bifallas eller inte. Den slutar med: "Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som återställer änkepensionerna till vad som gällde före den 1 april 1997". Det blir alltså ingen omedelbar budgeteffekt. Det borde rimligen inte ingå i det närmast heliga budgetarbete som Vänsterpartiet ägnar sig åt. Det är helt enkelt så, Claes Stockhaus, att ni nu efter några bortkastade år kan göra någonting åt de löften som Gudrun Schyman, Ulla Hoffmann och många andra vänsterpartister gav i valet 1998 genom att stödja reservationen. Gör ni det skulle en av de mest orättfärdiga besparingarna under 1990-talet kunna tas tillbaka.
Fru talman! I mitt förra replikskifte med Birgitta Carlsson måste Bo Könberg klart och tydligt ha hört precis vad hon sade. Hon sade att i ett tänkt läge längre fram är det inte så säkert att man kan få som man vill - inte heller i det samarbete som Centern hade med Socialdemokraterna. Även om det finns sympatier från vår sida för detta krav blir det också intressant att se hur Folkpartiet tänker betala det. Nu diskuterar vi utgiftsområde 11, men hur socialförsäkringarna ska gå ihop har inverkan på såväl 10:an som 12:an totalt sett. Någonting mycket intressant står att läsa exempelvis under utgiftsområde 12. Där föreslår Folkpartiet besparingar för barnbidragen på så sätt att en skattereduktion ska inträda. Det är intressant, för vad jag förstår är detta ett sätt att lura utgiftstaken. Vi har väl ingenting emot att lura utgiftstaken i vissa lägen, men det är intressant att se att även Folkpartiet - och jag tror också något annat borgerligt parti - nu är beredda att lura utgiftstaken i den heliga budgetlagen. Det ska bli intressant att få höra Bo Könberg utveckla den delen.
Fru talman! Som kammaren hörde försökte jag diskutera änkepensionsfrågan med Claes Stockhaus. Jag lyckades få honom att begära replik, men det blev inte mycket till diskussion i änkepensionsfrågan. Jag kanske inte heller hade väntat mig det, men tillåt mig ändå, med tanke på att Claes Stockhaus har en replik till, att läsa upp den sista meningen i reservationen och undra varför inte Claes Stockhaus kan ställa sig bakom reservationen och därmed se till att den får majoritet: "Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som återställer änkepensionerna till vad som gällde före den 1 april 1997." Claes Stockhaus vill under detta utgiftsområde diskutera ett förslag som vi har på utgiftsområde nr 12, som handlar om familjepolitiken. Där har vi tyckt att det kan finnas goda skäl att införa en princip om skatt efter bärkraft. Barnfamiljer med en och samma inkomst som familjer utan barn har förstås lägre bärkraft, beroende på om man ska ta hand om barn eller inte. Sammantaget har vi totalt sett utgifter som ligger klart under det utgiftstak som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har gjort upp om. Jag tycker att det är synd att Claes Stockhaus vill smita undan debatten om Vänsterpartiets svek i änkepensionsfrågan. Risken är att det med nuvarande taktik - att diskutera frågan om utgiftstak och bidrag på ett annat utgiftsområde - tar 75 år till innan ni lyckas åstadkomma vad ni lovade i valet.
Fru talman! Det handlar inte om att smita undan frågan. Vi befinner oss i en situation just nu som gör att det är en omöjlighet att kunna stödja detta, även om det handlar om en beställning till regeringen att återkomma med ett förslag. Även om vi diskuterar utgiftsområde 11 så hör ju samtliga tre områden ihop. Detta är intressant. Skatterabatten måste i det här fallet strida mot budgetlagen, åtminstone som den var tänkt från början. Men det kanske är en liten uppluckring på väg. Det kanske går att töja utgiftstaken lite längre fram, även med Folkpartiets hjälp.
Fru talman! Nu svarar Claes Stockhaus mig inför kammaren att det är omöjligt att stödja en beställning av ett framtida uppfyllande av Vänsterpartiets vallöften från 1998. Det tycker jag är ett klart och tydligt besked till hela folket, som är intresserat av frågan, men framför allt till de personer som i valet 1998 trodde att Vänsterpartiet menade allvar med sina vallöften om änkepensionen. Till sist vill jag nämna utgiftstaken en gång till. Som Claes Stockhaus mycket väl vet har vi sammantaget ett lägre utgiftstak än det som Claes Stockhaus, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har ställt sig bakom. Låt oss inte göra om denna viktiga och centrala diskussion om Vänsterpartiets svek i änkepensionsfrågan till en fråga om budgetteknik i största allmänhet. Den diskussionen kan vi föra i många andra sammanhang, men låt oss under denna debatt diskutera änkepensionerna. Det finns ju också möjlighet att begära ordet igen för Claes Stockhaus.

Fru talman! Kamrater och åhörare! Nu har vi pratat om sjukskrivning och rehabilitering. Vi har alla konstaterat att pressen är hård, att folk blir sjukare och att det inte finns tillräckligt med pengar till personal och rehabilitering. Nu ska vi bl.a. prata om ett pensionssystem som är så darrigt och instabilt att det krävs en stadig ekonomisk tillväxt för att det ska hålla. Jag hörde senast i morse på TV att den ekonomiska tillväxten i Stockholm kommer att minska kraftigt. Folk kommer inte att handla i julhandeln som man hade hoppats. Samtidigt hör vi att alla måste ut i jobb - mycket mer. Det måste ske en "krattning" av människor. Det gäller sjukpensionärer, gamla, ja alla, för att det ska finnas pengar till pensionssystemet. Hur går det här ihop med att folk inte orkar och blir sjukskrivna? Kenneth Lantz sade: Se till att det blir kul att arbeta! Ja, det är väl bra. Men det är inte lätt som en plätt. Detta med att så många av oss måste ut och jobba längre, tills vi är gamla - jag är gammal - är något som man teg om ganska länge. Första gången som jag hörde talas om det och som det gick in riktigt i mellangärdet var i Pensionsforum med Kjell-Olof Feldt i spetsen. Man sade: Det går inte att pensionera sig vid Plötsligt förstår jag det stora motståndet mot arbetstidsförkortning. De socialdemokratiska kvinnorna övergav helt överraskande kravet på arbetstidsförkortning efter 30 års kamp. Arbetstidsförkortning hämmar produktionen, heter det ju. Men ska vi orka jobba så mycket och ända fram till dess att vi blir uppåt 67-70 så kanske vi måste ha lite kortare arbetstid. Om jag är orolig för socialförsäkringssystemet så är det ändå en västanfläkt jämfört med oron för pensionssystemet. I socialförsäkringarna finns det hopp, tycker jag. Jag är fortfarande en aning optimistisk om att vi kanske kan enas om någon slags reform ändå. Alla pratar ju om trygghet, trots att den tryggheten är kopplad till att man är inne i arbetslivet. Några pratar t.o.m. om generellt välfärdssystem eller solidaritet. Fast jag tycker inte att det är tryggt och generellt och inte solidariskt heller så länge det är många som står utanför och inte kommer in i arbetslivet. Men detta kanske vi ändå så småningom kan komma fram till något gemensamt för att lösa. För pensionssystemet är det ännu mer bekymmersamt. Här är ett komplicerat, kompakt, prestigeladdat marknadspaket med stor reklambyrå omkring sig. Det har talats mycket om att vi ska sälja detta system utomlands. Nu när vi ska vara ordförande ska det bli stor kommers kring vårt pensionssystem. Jag tycker inte att vi ska vara oseriösa hästhandlare och sälja en produkt men förtiga farhågorna. Vilka är då farhågorna? Först och främst krävs som sagt en ökad ekonomisk tillväxt för att pensionssystemet ska hålla. För att det ska finnas pengar krävs också att vi äldre måste arbeta längre och mer. Den s.k. bromsen, som egentligen heter automatisk balansering och som skulle sättas in vid katastrof av något slag om sådana uppstod, måste sättas in från början. Det är inte särskilt lämpligt att studera. Då förlorar man pensionspoäng. Och hur går det för Sverige om vi gör det svårt att studera? Man bidrar nämligen då inte till produktionen. Kvinnorna missgynnas. Man gör beräkningen på hela livsinkomsten i stället för på 15 år som i det gamla systemet. Och det är kvinnor som mest jobbar halvtid. En ljusning, som jag tog upp även i mitt förra anförande, är att många hamnar i garantipensionen, och det blir ett slags grundtrygghet. Men den grundtryggheten har två stora nackdelar. Garantipensionen följer inte löneindexeringen, och man kan inte ta ut den före Jag har beträffande budgetbetänkandet en synpunkt och ett yrkande. Det ena gäller pension till gift eller ogift pensionär. Jag tror att det var Göran Lindblad som nämnde att vi måste följa detta noga. Jag instämmer i detta. Sedan har jag en reservation som handlar om äldre invandrare. Vi behöver se över pensionssystemet när det gäller äldre invandrare, så att de ska slippa få socialbidrag. Jag hade en gammal motion som inte har kommit med här under efterlevandepensioner. Den handlar om barns efterlevandepension. I motionen står det att vi tycker att det är orättvist att barns efterlevandepensioner ska vara så väldigt beroende av vilken inkomst som föräldrarna har. Sedan har jag ett särskilt yttrande i vilket det finns ett fel. Det ska stå på följande sätt: Det har visat sig att den s.k. bromsen som egentligen heter automatisk balansering kommer att användas redan från början. Det har blivit fel ordföljd i yttrandet. Jag yrkar bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande 6.
Fru talman! Om det bara vore så att det var fel ordföljd, så må det väl vara hänt. Problemet är att det som står är fel. Det är ju ett mycket värre problem än att grammatiken har blivit fel. Jag skulle för den fortsatta debattens sakliga innehåll vara mycket tacksam om Kerstin-Maria Stalin ville tala om för oss på vilken grund hon påstår att bromsen sätts in från början. Vi som har försökt sätta oss in i detta och som har försökt att studera de 72 scenarier som Riksförsäkringsverket har försökt att räkna igenom vet inte om att det är så. Men Kerstin-Maria Stalin har kanske uppgifter som inte har nått oss. Över huvud taget var det mesta som Kerstin Maria Stalin sade om pensionssystemet missvisande. Men det är ju inte första gången. Hon klagade över att det var ett stort utländskt intresse för det hela. I andra sammanhang kanske man skulle tycka att det var trevligt om andra tyckte att saker som vi gör i vårt land efter bästa förstånd var intressant och ingenting att bli så där väldigt ledsen över. Men för Kerstin Maria Stalin var det tydligen trist att andra var intresserade av det som vi gör. Ett annat påstående som gjordes, vilket ofta upprepas, är att kvinnor skulle missgynnas av det nya pensionssystemet, underförstått jämfört med det gamla med ATP. Den frågan utreddes i detalj av pensionsarbetsgruppen, och i det betänkande som presenterades handlade en av de två bilagorna som fanns till betänkandet enbart om den frågan. Frågan har därefter utretts av en utredning som landshövding Kristina Persson var ordförande i. Den kunde inte heller finna att detta påstående var sant. Jag kan ju inte förbjuda Kerstin-Maria Stalin att upprepa det. Men det är ju trevligt om vi alla försöker hålla oss till det som är med sanningen överensstämmande i stället för att vara på andra sidan linjen mellan sanning och det som inte är sanning.
Fru talman! Det var väldigt många frågor. Jag vet inte om jag kommer ihåg alla. Men jag tycker också att det är väldigt trevligt att hålla sig till sanningen. Och från min synpunkt är hela pensionssystemet lika missvisande som Bo Könberg tycker att mitt tal är. Och vad som är sanning och inte sanning får vi väl se. Dessutom fick vi en redogörelse för pensionssystemet och den s.k. bromsen på ett utskottsmöte. Det sades då att man måste sätta in den här bromsen från början, men med löften om återbetalning så småningom.
Fru talman! Låt oss lämna den till någon annan gång när Kerstin-Maria Stalin har varit vänlig att titta på de statliga utredningar som jag nämnde, inklusive den som Kristina Persson ledde. Jag tror inte att Kerstin-Maria Stalin på ett möte som socialförsäkringsutskottet har haft har fått uppgiften att bromsen måste sättas in från början. Det tror inte jag. Jag kan inte garantera att det inte finns personer som kan påstå detta, men jag skulle bli mycket förvånad om någon av alla de experter som har jobbat med detta och som har kommit och talat i t.ex. socialförsäkringsutskottet skulle påstå detta. Om jag nu har rätt på den punkten, är Kerstin Maria Stalin då i den framtida debatten beredd att ta tillbaka det som hon sade?
Fru talman! Jag tar alltid tillbaka saker som jag har sagt om jag blir överbevisad. Men det är jag inte nu. Vi hade generaldirektör Anna Hedborg hos oss, och hon sade att vi är tvungna att använda den här balanseringen när pengarna tar slut. Hon sade inte om pengarna tar slut utan när pengarna tar slut.

Fru talman! I denna debatt behandlar vi två betänkanden från socialförsäkringsutskottet, både 1 och 6. I det senare betänkandet behandlas en motion. Inom utgiftsområde 11 som vi nu diskuterar, till att börja med i alla fall, tas ålderspension, efterlevandepension, bostadstillägg till pensionärer och delpension upp. Jag vill inledningsvis yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna. Fru talman! När man ser till hela socialförsäkringsområdet kan man konstatera att de borgerliga partierna vill börja rasera välfärden. Inom både utgiftsområde 10 och 12 vill de borgerliga partierna genomföra kraftiga försämringar som påverkar bl.a. barnfamiljerna. På utgiftsområde 11 har partierna högre anslag än regeringen, men det beror i huvudsak på att tre av de borgerliga partierna vill avskaffa den inkomstprövade änkepensionen. Om man skulle bortse från inkomstprövningen så ligger dessa tre borgerliga partier, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, på ungefär samma nivå som regeringen. Fru talman! Jag måste börja med att säga att det känns väldigt bra att vi har klarat av den här saneringen nu och att vi nu kan lägga fram förslag som innebär förbättringar för dem som har haft det svårt under saneringstiden. Saneringen var ju nödvändig att göra efter de tre borgerliga regeringsåren då statens ekonomi försämrades och raserades. Vid saneringen av finanserna gjordes omfattande besparingar som även drabbade pensionärerna.

Och under senare år har en rad förbättringar genomförts i syfte att förbättra pensionärernas ekonomi. Bl.a. har bostadstillägget höjts, något som i stor utsträckning kommer kvinnor till del. Vidare har minskningen av prisbasbeloppet vid beräkning av pensioner slopats fr.o.m. 1999. Men i propositionen anger regeringen också att det kvarstår en effekt på ca 2 % efter de tidigare begränsningarna av prisbasbeloppet. Statsministern har vid överläggningar med representanter för pensionärsorganisationerna uttalat att man ska se vad man kan göra för de pensionärer som har de lägsta inkomsterna. Pensionärsorganisationerna och regeringen verkar vara överens om bedömningen av de ungefär 2 % som återstår. Och jag är övertygad om att regeringen kommer att komma fram till en bra lösning. Jag kan bara meddela kammaren att överläggningar redan har påbörjats i den frågan. Där pågår alltså ett arbete. Fru talman! I undersökningen Sämre för mig - Bättre för oss framgår att pensionärerna som kollektiv ökat sin inkomststandard i förhållande till andra grupper under 1990-talet. SCB har också under hösten redovisat en stor levnadsnivåundersökning för pensionärer för åren 1980 112 000 personer. Resultatet visar, på samma sätt som den nyss nämnda undersökningen, att pensionärerna som kollektiv ökat sin inkomststandard och klarat sig bättre än andra grupper, t.ex. barnfamiljer och framför allt ensamstående med barn. Men det finns självfallet pensionärer som har haft det svårt under saneringsperioden. Det är därför som regeringen nu går vidare och lägger fram förslag för att kompensera dem som har haft de lägsta inkomsterna. Bostadstillägget till pensionärerna förbättras på flera sätt. Den undre gränsen på 100 kr i bostadstillägget slopas och den övre gränsen höjs från Utöver det ordinarie bostadstillägget finns det särskilda bostadstillägget till pensionärerna. Det särskilda bostadstillägget är utformat så att pensionärerna är garanterade en skälig levnadsnivå efter det att man har betalt boendekostnaderna upp till en viss nivå. Den övre gränsen höjs från 5 200 kr till 5 700 kr i månaden. Gränsen för en skälig levnadsnivå höjs också med 6 % till 129,4 % av prisbasbeloppet. För en pensionär med särskilt bostadstillägg innebär förändringen en höjd ersättning på mellan 2 400 kr och Regeringen har även anfört att ytterligare 30 miljoner ska tillföras för åtgärder inom det särskilda bostadstillägget. Regeringen kommer att återkomma till detta i en proposition under våren. Moderaterna säger nej till förbättringar av bostadstillägget. Centerpartiet säger också nej till höjt bostadstillägg. Man vill i stället kompensera med ett höjt pensionstillskott på 250 kr i månaden. Regeringen har föreslagit att den tillfälliga höjningen av pensionstillskottet på 1,4 % ska permanentas. Det framgår också av propositionen att kommunerna ska få fortsatt möjlighet att betala ut kompletterande bostadstillägg t.o.m. år 2002. Utskottet vill ändå framhålla att trots de goda förbättringar som nu genomförs på pensionärsområdet är det viktigt att ålderspensionärernas ekonomiska förhållanden fortlöpande uppmärksammas. Fru talman! I denna kammare har frågan om efterlevandepensionen och den inkomstprövade änkepensionen varit uppe till debatt många gånger. Inkomstprövningen av änkepensionen var ett viktigt inslag i saneringen av statens finanser. Efter det att inkomstprövningen infördes den 1 april 1997 har ett antal åtgärder vidtagits som innebär lättnader vid inkomstprövningen. Det gäller bl.a. förändringarna av pensionstillskottet och bostadstilläggen. Regeringen har även i budgetpropositionen föreslagit att 30 miljoner ska tillföras området för att änkepensionen ska bli generösare och enklare. En proposition kommer att lämnas under våren i samband med att ett nytt bostadstilläggssystem ska tas fram. Vi har hört här tidigare i debatten att tre av de borgerliga partierna vill avskaffa inkomstprövningen. Det kan väl vara behjärtansvärt att föreslå detta. Men hur kommer det sig att partierna kommer till så olika kostnader för att avskaffa inkomstprövningen? Moderaterna anser att 550 miljoner är tillräckligt för att avskaffa inkomstprövningen. Kristdemokraterna konstaterar att det kostar 770 miljoner. Folkpartiet anser att kostnaden är 786 miljoner, men då ingår en förlängning av efterlevandepensionen till tolv månader och att fritidsfastigheter inte ska ingå i förmögenheten vid beräkningar av bostadstillägget. Hur kan man komma till så olika kostnader? Moderaterna avviker ju väldigt kraftigt i det avseendet. Eller är det så att man inte har riktigt samma mål med avskaffandet? I det här sammanhanget kan jag också nämna att riksdagen tidigare har beslutat om en förlängning av efterlevandepensionen i två steg. Utskottet har också framhållit att om det ekonomiska utrymmet finns bör frågan om en förlängning av efterlevandepensionen till tolv månader prövas tidigare. Jag vill även säga något om utskottets betänkande nr 6 som berör vissa ålderspensionsfrågor. I betänkandet behandlas bl.a. pensionsförmåner för personer födda 1938 och 1939 som gjort förtida uttag av ålderspensionen. När de här personerna ansökte om förtida uttag var inte alla ekonomiska förutsättningar kända. Det fanns en risk att vissa pensionärer vid övergången till utbetalning enligt det nya pensionssystemet skulle få en minskad pension. I den här propositionen har regeringen eliminerat den risken. Det råder stor enighet om det här betänkandet, men det finns en motion från Vänsterpartiet. Den handlar om handikappersättning. I dag kan handikappersättning utgå som en självständig förmån eller som ett tillägg till en annan pensionsförmån. Handikappersättningen betalas fr.o.m. januari 2001 ut som en självständig förmån. Enligt socialförsäkringslagen omfattas endast den som är bosatt i Sverige av den nya lagen. Den som uppbär handikappersättning kan dock under vissa förutsättningar få uppbära handikappersättning även fortsättningsvis vid bosättning utomlands. Regeringen föreslår nu övergångsregler som innebär att de som har handikappersättning vid årsskifte också får möjlighet att behålla detta efter årsskiftet. Men för dem som har ersättning som upphör eller ska omprövas och för dem som söker på nytt kommer de nya reglerna att tillämpas. Jag hade tänkt att kommentera det Göran Lindblad sade i sitt anförande, men jag kommer inte ihåg frågan. Göran Lindblad kan kanske upprepa den i repliken. Kerstin-Maria Stalin är inte kvar här. Jag hade tänkt ge henne ett svar också. Jag kan väl göra det för protokollet i stället. Det gäller den automatiska balanseringen. Jag känner inte igen den version som Kerstin-Maria Stalin tog upp här i talarstolen om att detta ska börja gälla från första början och sedan fyllas på. Det är inte en beskrivning som jag känner igen.
Fru talman! Först vill jag säga en sak när det gäller inkomstprövningen av änkepensionerna. Det är uppenbarligen så att det har räknats lite olika. I oppositionspartierna har vi inte samma resurser som Regeringskansliet. Men det råder vi enkelt bot på genom att Lennart Klockare här tar ställning för reservation 38 och regeringen kommer tillbaka med ett förslag. Då ska Lennart Klockare se att det kommer att vara ordentligt räknat. Så kan vi klara av den saken. Sedan ställde jag tre frågor i mitt anförande till Lennart Klockare. För det första gällde det frågan om vad Socialdemokraterna avser att göra när det gäller åldriga invandrare. Är ni beredda att snabbt ordna någon form av i-stället-för-pension så att de inte behöver gå till socialbyrån? För det andra frågade jag Lennart Klockare om vad han tycker att vi ska säga till den bohuslänska änkan som antingen ska ha ackord hos banken eller måste gå från gård och grund. Vad säger vi till henne? För det tredje gäller frågan om att återställa folkpensionen för dem som fick pension mellan 1993 och 1998. Det har Lennart Klockare över huvud taget inte kommenterat. Slutligen vill jag poängtera bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget. Vi föreslår en höjning med ytterligare 5 procentenheter när det gäller beräkningsgrunden för det särskilda bostadstillägget. Det är med anledning av den höjningen, som ger mer till den enskilda pensionären, vi inte är för det andra bostadstillägget. Det ville Lennart Klockare glömma i sitt anförande.
Fru talman! Jag nämnde i mitt anförande de 2 % som Göran Lindblad pratade om att prisbasbeloppet skulle höjas. Det pågår överläggningar och beredning av den frågan i Regeringskansliet. Där kommer det förmodligen att bli något resultat så småningom. Jag glömde frågan om äldre invandrare. Den frågan är också under beredning i Regeringskansliet. Det har gjorts utredningar, och det pågår ett arbete för att lösa frågan. Utskottet har vid ett antal tillfällen påpekat att frågan är viktig och måste få sin lösning. Göran Lindblad kan lugnt se tiden an, så ska det komma ett förslag som jag tror att förhoppningsvis även han ska bli nöjd med.
Fru talman! Om man väntar tillräckligt lugnt och tillräckligt länge kommer de som detta berör att ha dött undan. Jag hoppas att det verkligen inte är det som Lennart Klockare har tänkt sig. Här talar man om beredningar, man talar om procentsiffror för grupper. Jag talar om individer, om människor, om enskilda änkor, om människor som har det svårt och som behöver pengar inte om ett tag eller när de har dött utan nu och meddetsamma, Lennart Klockare.
Fru talman! Det är bra att Göran Lindblad säger att de behöver pengarna direkt. Om man tittar på den politik som Göran Lindblad och hans parti företräder, och sedan ser till hela socialförsäkringsområdet och de områden som vi nu har debatterat i dag, är det ni som håller på att rasera den delen. Låt oss se på enskilda frågor. Till utgiftsområde 11 har ni mer pengar. Men om vi ska se till framtiden måste vi också se till att de unga barnfamiljerna får en möjlighet att leva. Vi gör våra prioriteringar om vilken politik vi ska föra. Vi sätter de resurser som finns där de kan göra största nytta och för dem som har haft det svårast.
Fru talman! Jag måste hålla med Lennart Klockare att det säkert ligger en sanning i att kollektivet pensionärer har fått det bättre under de senaste åren. Det är bevisat med statistik. Men vi kan inte kollektivisera alla människor. Det finns individer också. Kristdemokraterna vill se till individer, och vi tycker att det är angeläget att lyfta fram personerna. Vad säger Lennart Klockare till eventuellt sin granne - om vi ska vara så personliga - som bor på samma gata i samma kvarter, som saknar pengar när vården och medicinen är betald och man har önskemål att köpa sig en veckotidning eller en extra måltid i månaden? Pengarna är slut. I det läget skulle ett pensionstillskott om 200 kr vara angeläget.
Fru talman! Om Kenneth Lantz verkligen värnar om höjningen av pensionstillskottet, med en höjning av bostadstillägget - vilket ni också är med på - har det en betydligt bättre träffsäkerhet och kommer de människor till handa som har det svårast. Pensionstillskottet reduceras enbart av ATP krona för krona. Det innebär att man kan ha andra inkomster, förmögenhet, och få ett höjt pensionstillskott utan att det reduceras. Men för den som har ATP sker det en reduktion. Därför är bostadstillägget mer träffsäkert och kommer de människor till del - framför allt kvinnor - som har största behovet.
Fru talman! Vi har noterat detta inom partiet. Vi tycker att det är bra att det blir mer pengar till bostadstillägget. Det förringar inte värdet av att vi ändå lyfter fram de personer som lever med de minsta marginalerna. Vi tycker att det är angeläget att de ska känna det mentala stödet med utökningen med 200 kr till i månaden. Jag har inte fått ett fullödigt svar på min fråga om efterlevandepensionen. Vi kan uppbringa tolv månader om några år. Varför kan vi inte göra det per omgående? Det borde inte vara några större problem för regeringen att kunna tillstyrka det. Det behövs inte någon prövotid för att lära oss att vänta in tolv månader. Det borde vi kunna genomföra per omgående.
Fru talman! Om Kenneth Lantz hade lyssnat på mitt anförande hade han hört att jag sade att utskottet har framfört att om det finns de ekonomiska förutsättningarna skulle den frågan kunna prövas tidigare. Ni har ju också gjort prövningar, Kenneth Lantz, och ni har uppfattningar om var man ska satsa. I ert förslag är det barnfamiljer, små barn och sjuka som ska dra de tunga lassen. Vi har sagt att det är grupper som vi tycker är viktiga att värna. Det är därför vi har ett högre anslag till utgiftsområdena 10 och 12 än vad kristdemokraterna har.
Fru talman! Det var två saker som Lennart Klockare tog upp i sitt inlägg. Jag tänkte kommentera en punkt där vi inte är överens och en som vi är överens om. Den ena punkten gäller frågan om efterlevandepensionerna. Det lät på Lennart Klockare som att hans stora bekymmer i den frågan var att det fanns olika siffror i de tre borgerliga partiernas förslag. Jag noterade att Folkpartiet hade tydligen anslagit ganska så mycket pengar på den punkten. Men oavsett hur det är, kommer vi att bli överens på den punkten på mycket kort tid om vi får möjlighet att genomföra våra förslag. Vi ska titta på det nästa gång i mera detalj. Men det är väl inte den viktigaste frågan - inte för änkorna. Den viktigaste frågan är varför socialdemokraterna fortsätter år efter år att sätta sig emot detta. Det är i ett läge när det faktiskt finns en riksdagsmajoritet för. Förutom de tre partierna är Vänsterpartiet åtminstone på ytan för. I botten finns det ett slags majoritet mot det som skedde 1997. Det som hindrar att någonting händer är att socialdemokraterna tydligen är så oerhört envisa och elaka mot Vänsterpartiet när de träffas en gång om året och diskuterar budgeten. Den andra punkten, som vi är överens om, gäller broms. Där har tydligen Lennart Klockare hört samma sak som jag när det har varit företrädare inför utskottet och pratat och i andra sammanhang. Det är väl bara att sammanfatta - även om Kerstin-Maria Stalin har gått - att under antagande om att vi i vårt land får en tillväxt om ca 2 % om året, att buffertfonderna ger en avkastning på lite drygt 3 % om året, att vi får lite ordning på demografin i landet vad gäller barnafödandet, blir det enligt de kalkyler vi har fått så att bromsen inte behöver användas under den period man har räknat med. Den perioden är 90 år framåt i tiden, fram till år 2090. Däremot om vi föder få barn, om vi inte får någon tillväxt i Sverige, om det inte blir någon avkastning på buffertfonderna, går det riktigt illa i Sverige. Då kommer det tyvärr att gå illa också för pensionerna. Jag tror att vi är överens om den verklighetsbeskrivningen.
Fru talman! Jag nämnde i mitt anförande att det pågår ett arbete om änkepensionen. Det ska komma en proposition under våren i samband med ett nytt system för bostadstilläggen till pensionärerna. Jag kan inte stå här och tala om vad propositionen kommer att innehålla och hur den kommer att se ut. Det skulle vara förmätet av mig att göra det. Vi vet att saker och ting är på gång i frågan. Det kommer en proposition. När det gäller den automatiska balanseringen av det nya ålderspensionssystemet tror jag inte att Bo Könberg och jag har skilda uppfattningar. Av den information vi har fått har det framkommit att det inte är någon enstaka fråga eller faktor som avgör om den ska lösas in utan det ska vara många olyckliga omständigheter för att den ska behöva utlösas. Det hoppas jag inte ska behöva bli fallet.
Fru talman! Lennart Klockare och jag är säkert helt överens om synen på den automatiska balanseringen. Den är till för att göra ett väldigt balanserat pensionssystem ännu mer balanserat. Om vi lyckas få någorlunda ordning på samhällsekonomin och annat ska den inte behöva träda i kraft, så jag tror att vi är helt överens på den punkten. Vi är förstås mindre överens om det här med änkepensionerna. Det som Lennart Klockare nu säger till oss är att när det gäller den besparing på låt oss säga någonstans mellan 700 och 750 miljoner som gjordes, kommer det nu till våren, fyra år efter försämringen, ett förslag om att lägga tillbaka 30 miljoner av de låt oss säga ca 725 miljonerna. Som jag antydde i ett tidigare inlägg i ett resonemang med Claes Stockhaus har man väl med den takten lagt tillbaka alltihop någon gång mellan 2075 och 2080. Det lär i alla fall inte gynna några av dem som drabbades, det kan vem som helst räkna ut.
Fru talman! Bo Könberg sade också i ett tidigare inlägg som jag inte hann kommentera att det är viktigt med barnafödande. Det tror jag att Bo Könberg fortfarande tycker. Det är viktigt också för det nya pensionssystemet. Därför har vi satsat medel för barnfamiljer och för att stimulera till ökat barnafödande. Men jag förstår inte hur Bo Könberg med de tilltänkta regeringsbröderna och systrarna ska klara av det eftersom de är på gränsen till att, höll jag på att säga, rasera. Man vill skära ned, och det är sjuka och barnfamiljer som ska betala. Så till änkepensionen. Vi tillför nu 30 miljoner för att göra det enklare. Jag tycker att det är ett bra steg. Men vi har hela tiden vidtagit olika åtgärder som har underlättat inkomstprövningen. Bo Könberg säger att besparingen är på 750-800 miljoner. Jag ska inte säga vad den är på. Jag hade för mig att det var närmare 900 miljoner. Men låt så vara. Jag har inte siffran klar för mig.

Fru talman! Åt dem som redan har skall varda givet, står det i Bibeln. Det tycker jag borde vara en bättre målformulering för socialdemokraternas politik på familjeområdet. Det är den vi nu ska diskutera. Ingela Thalén, vår socialförsäkringsminister, talade tidigare i dag väl om helheten inom socialförsäkringsområdet. Det hedrar henne. Jag tycker att det är synd att hon inte är med oss nu när vi diskuterar kanske en av de viktigaste frågor som vi har att diskutera i denna kammare. Vi har under en lång tid diskuterat den nya fattigdomen och fattigdomsfällan som alltfler människor lever i. Det är inom det här området som svaren finns på frågorna om varför vi har hamnat i den situation vi är i. Det är inom det här området, inom framför allt familjepolitiken, som svaren finns. Det är här vi kan vidta åtgärder som hjälper människor att komma ur den situation de befinner sig i och klara sig själva och sin familj. Den generella välfärden ger stöd till alla utan urskiljning. Detta innebär att de som verkligen behöver lämnas utanför eller i bästa fall får alldeles för lite. Det är stötande. Alla mina kolleger här i riksdagen har fått ett brev från Bengt Backlund i Torrlösa. Jag tror att det ligger någonstans i Skåne. Han ger ett bra exempel på hur den generella välfärden drabbar människor. Man kan jämföra den med en gammal tvättmaskin som bara har ett läge för all tvätt. Vi får tidigt lära oss att anpassa oss till en enda inställning. Även om vi ser att tvätten har olika natur, precis som folket i samhället, särbehandlas inte tvätten. Det innebär att all tvätt ska anpassas efter maskinen, inte tvärtom. Trots olikheterna i tvättens natur vill man att alla plagg borde få en lika-för-alla-behandling och därmed tillsammans bli regelrätt pressade in i maskinen. Tvätten blir ren, solidariskt och ekonomiskt ren. Men vissa plagg krymper, blir missfärgade eller förstörs så att de inte går att använda alls. Många passar förstås till den enda inställningen. De blir inte skadade. Men de flesta plagg förlorar sin lyster. De får ett slags grå nyans av att inte särbehandlas. Den vita tvätten blir aldrig vit och får inte samma liv, men är dock användbar, funktionell. Det här tycker jag är skrämmande, men likheterna är slående. Det är stötande. Det är framför allt stötande därför att de som verkligen behöver stöd med berått mod lämnas utanför. Det är också stötande att man misshushåller med skattebetalarnas pengar på detta sätt. Framför allt undergräver man det samhällskitt som familjen är, vilket vi förutan inte kommer att klara framtiden. Fru talman! Det är dags att återupprätta familjens betydelse för barnens utveckling. Vi kan lägga ned hur stora resurser som helst på den s.k. barnpolitiken, och ändå kommer vi att misslyckas om vi inte stöder familjen. Ty det som görs i familjen kan aldrig ersättas med några samhälleliga surrogat. I den generella välfärdspolitiken som förs och som ständigt byggs ut, där alla föräldrar misstros, kommer aldrig den som verkligen behöver hjälp att få det i den utsträckning man kan kräva i ett civiliserat samhälle. Det har varit dags länge nu för kursändringar. Mot en moderat reformistisk agenda står socialdemokratins krampaktiga motstånd mot ett uppenbart reformbehov. Den skadliga påverkan som den förda politiken medför har tidigare inte märkts så påtagligt som den har gjort de senaste åren. Strida strömmar av rön om vilka som halkar efter ekonomiskt och på andra sätt talar sitt tydliga språk. Det är rön om brottsligheten bland barn och ungdomar som hela tiden ökar, om barn med stressrelaterade sjukdomar, om barnfamiljer och framför allt om ensamstående mammor som inte får del av den ekonomiska uppgång vi nu är inne i. Ni i majoriteten har precis som vi alla fakta på bordet, men ni vägrar att göra någonting åt situationen. En vis man har sagt: Att bli far är inte svårt, att vara far däremot är mycket svårt. Vårt mål för familjepolitiken är att underlätta för föräldrar att axla det svåra ansvar som föräldraskapet innebär. Barnen ska kunna känna trygghet och närhet till föräldrarna, och kvinnor och män ska kunna delta i yrkeslivet på likvärdiga villkor med hjälp av stöd som anpassas efter föräldrarnas önskemål och arbetets krav. Den grundläggande förutsättningen för att föräldrar ska kunna ge barnen trygghet är att de själva kan känna trygghet. Det kan de inte i dag. Förutsättningen är att de kan känna makt över sitt liv. Det har de inte i dag. Makten har politikerna tagit ifrån dem. Vi moderater har tagit varningssignalerna på allvar och lägger fram konkreta förslag till hur vi ska ge makten åter till föräldrarna. Allt görs inte på en dag, men vi har i alla fall kommit en bit på väg. Nu till de konkreta förslagen, fru talman. Jag ska börja med barnbidragen. Regeringen vill öka dem med 100 kr per månad i en stort uppslagen gest att underlätta de ekonomiska bördorna för barnfamiljerna. Men man nämner inte med ett ord vad det är som gör att barnfamiljerna har det ekonomiskt så kärvt. Det är inte mat, boende eller kläder som är de största utgifterna för en barnfamilj, utan det är skatten. Faktum är ju att man vid beskattning av föräldrarna inte tar någon hänsyn till försörjningsbördan. Majoriteten vill förändra målet för familjepolitiken. Målet föreslås vara att minska skillnaderna i de ekonomiska villkoren mellan familjer med och utan barn. Jättebra, men vad händer praktiskt, hur omvandlar man detta till verklighet? Jo, man tar inte hänsyn till försörjningsbördan vid beskattning av föräldrarna. Det är ju där problemet sitter. Vi moderater vill inte medverka till höjningen av barnbidragen då vi har ett bättre förslag. Vi vill införa ett grundavdrag i den kommunala beskattningen på 12 000 kr per barn och år. Det är ett betydligt bättre stöd till barnfamiljerna än det regeringen nu föreslår. Så går jag över till föräldraförsäkringen. Här har vi ett verkligt exempel på hur de behövande inte får något som helst stöd. De föräldrar som inte passar in i den beslutade politiskt korrekta formen blir vackert utan stöd och har väldigt svårt att klara sig. De fagra orden i propositionen ger mycket dålig effekt i verkligheten. Är man egenföretagare, studerande eller ensamstående och samtidigt nybliven mamma är man inte mycket värd. Hur ska man klara sig med 60 kr per dag när man är hemma och gör den viktigaste samhällsuppgiften av alla, nämligen tar hand om en ny samhällsmedborgare? Hur solidariskt är detta? Om man menar allvar med att alla barn är lika viktiga, varför har man inget förslag om att höja garantibeloppet i stället för att förlänga föräldraförsäkringen och införa en extra pappamånad? Är detta ett exempel på socialistisk rättvisa? De som förlorar mest på detta är barnen. Redan i dag är det många barn som går miste om en månad hemma i familjens omsorger på grund av att pappan inte kan ta ut sin pappamånad. Beror det på att pappan inte vill vara hemma och ta hand om sina barn? Nej, det beror på att familjen inte har råd att låta pappan vara hemma sin pappamånad. De ansträngningar som görs för att socialförsäkringens administration ska bidra till att en större andel män tar ut pappadagarna är utsiktslösa så länge man inte tar itu med grundproblemet. Jag har bara ett råd till regeringspartierna, och det är: Tänk om, gå till roten med problemet! Vi moderater säger nej till de nya förslagen i föräldrapenningen och vill använda de resurserna till att ge föräldrar verklig frihet på omsorgsområdet i enlighet med förslaget "låt föräldrarna bestämma". Om jag förstod Bo Köberg rätt är han väldigt jämställd till skillnad från de flesta andra, och även Lennart Klockare var inne på det, när de sade: Om vi inte ökar barnafödandet. Det är möjligt att Bo Könberg kan producera barn. Det är inte många män som kan det, men Könberg har väldigt många fördelar, så det ska bli spännande att se hur Bo Könberg ska ordna detta. Vi moderater är inte där ännu och inte de flesta andra heller. Vi moderater vill sänka nivån i föräldraförsäkringen till 75 % på samma sätt som i sjukförsäkringen. Men detta förslag ska inte stå för sig självt, utan det är villkorat med att vi föreslår ett höjt grundavdrag och ett förvärvsavdrag på 10 %. Dessa tre förslag tillsammans bildar en helhet där föräldrarna kommer bättre ut än med den bibehållna 80 procentsnivå som regeringen och samarbetspartierna vill ha. Under flera debatter här i kammaren har vi haft upp den del av den tillfälliga föräldrapenningen som kallas de tio pappadagarna. Här kommer de kvinnor som inte har en pappa bredvid sig när barnet är fött i kläm, de ensamstående mammorna. De om några föräldrar är väl de som är "mest i behov av stöd". De blir helt utan samhällets stöd när de kommer hem från BB. Om det inte finns någon pappa borde de väl kunna få ha en vän eller en nära anhörig hemma som kan hjälpa till med mänskligt stöd och praktiska göromål de första känsliga dagarna när man ska inrätta livet efter nya förutsättningar. Men icke. Majoriteten avstyrker detta angelägna förslag med att regeringen ska återkomma med ett likadant förslag i höst. Höstriksdagen är snart slut. Var är förslaget till att man ska kunna överlåta de tio pappadagarna? I betänkandet och propositionen har man lovat det. Var är förslaget? frågar jag Berit Andnor. Samtidigt uppmanar jag Ulla Hoffmann och Kerstin-Maria Stalin att ta chansen att rösta på vår gemensamma reservation med Centern och Folkpartiet då jag vet att ni tycker precis som jag på denna punkt. Hjälp de ensamstående mammorna medan tillfälle finns, för någon proposition kommer inte i höst. Jag ska fatta mig väldigt kort i fråga om underhållsstödet. Vi kommer i nästa ärende att avhandla underhållsstödet. Jag tänker fördjupa mig närmare i det då. Jag ska ta upp ett anslag till, adoptionsbidraget. Där föreslår vi moderater att man ska täcka kostnaderna upp till 50 %, högst 55 000 kr. Regeringen föreslår 40 000 kr. Men inte någonstans i betänkandet förklarar majoriteten varför 55 000 kr eller 50 % är ett dåligt förslag. Det skulle vara väldigt skönt att här i kammaren få besked av Berit Andnor eller någon annan i regeringsunderlaget varför man inte kan gå upp till 50 % eller max 55 000 kr. Jag instämmer i mina kollegers tidigare yrkanden och yrkar dessutom bifall till reservation 46 i mom. 35. Samtidigt påpekar jag för Ulla Hoffmann och Kerstin-Maria Stalin att det är den reservation som gäller de ensamstående mammorna och överlåtelse av de tio pappadagarna. Det kostar ingenting förutom ett uns civilkurage att ställa upp på den reservationen. Jag ska avsluta, fru talman, med att återge vad Francis Bacon en gång har sagt: Stöpformen för en människas lycka ligger i hennes egna händer. Det är det vi politiker har till uppgift, att ge föräldrarna möjlighet att använda sina egna händer. Tack för ordet!

Fru talman! Det borde bli svårt att hålla sig inom talartiden om jag samtidigt som jag ska svara på allting som Cecilia Magnusson har anfört också ska visa vad hon kallar ett uns av civilkurage, men jag ska göra mitt absolut bästa. En gång i tiden var kvinnopolitik inom arbetarrörelsen lika med familjepolitik. Det handlade om att se till att underlätta för kvinnor att förena förvärvsarbete med hemarbete. Att kvinnor och män skulle dela på hemarbetet fanns inte i föreställningsvärlden. Barnen, hemmet och därmed sammanhängande uppgifter var kvinnornas ansvarsområden, och i stort sett är det likadant i dag. Vi ser dock en förändring framför allt hos de unga kvinnorna och männen. Kvinnorna anser att förvärvsarbete är självklart, och männen anser att det är självklart att de ska ta del i barnen. En bra familjepolitik är därför en viktig del av jämställdhetspolitiken. Det är då viktigt att vi ser att familjerna består av individer med olika behov och krav. I utredningen Ty makten är din från år 1998 står att läsa att kvinnor gör 82 % av allt obetalt hushållsarbete. I endast 10 % av barnfamiljerna delar kvinnan och mannen jämnt på det obetalda arbetet, och i 69 % av barnfamiljerna tar pappan inte ut någon föräldraledighet alls. Siffrorna har ändrats något, men helhetsbilden är ändå den samma. Vem som ska göra vad i hemmet är en förhandling om tid och pengar. Ju mer ekonomiskt oberoende kvinnan är av mannen, desto fler arbetsuppgifter förhandlar paret om. Ju mer jämlika familjer blir på hemmaplan, desto mer jämlika blir förhållandena på arbetsmarknaden. Men ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Fortfarande är det så att den farligaste platsen för en kvinna är hennes eget hem. Familjepolitiken borde därför inte bara ägna sig åt att utjämna de ekonomiska skillnaderna utan även åt att utjämna maktförhållandena mellan könen genom att problematisera hur vi ska kunna göra hemmet och familjen till en säker plats för alla som vistas där. Kommittén Välfärdsbokslut slår fast att ensamstående kvinnor med barn i stor utsträckning är utsatta både för stora ekonomiska svårigheter och för våld eller hot om våld. I Sverige misshandlas varje år ett 30-tal kvinnor till döds av sina partner i familjen. Var fjärde gravid kvinna misshandlas. Hur detta våld mot kvinnor inom familjens ram påverkar andra medlemmar i familjen, nämligen barnen, visades nyligen i en affischkampanj i Stockholms län. Affischkampanjen ifrågasattes av vissa män som kände sig utpekade, vilket visar på att man inte ser eller vill se det som ibland sker inom familjen. I familjens sköte utsätts barn för sexuella övergrepp och misshandel. Tonårsflickor i Sverige gifts bort av föräldrarna i arrangerade äktenskap, och när de vägrar finna sig i detta blir de utstötta ur familjen. Syskon ställs mot syskon och föräldrar mot barn. I värsta fall blir dessa flickor mördade av sina föräldrar eller sina bröder i familjens namn. Familjen är med andra ord inte alltid en trygg gemenskap. Fru talman! Ytterligare en svag länk i familjepolitiken är hur vi definierar en familj. "Det krävs en hel by för att fostra ett barn" säger ett afrikanskt ordspråk. I Afrika lever man också med begreppet extended families - utvidgade familjer. Den vanligaste definitionen i Sverige är dock mamma, pappa, barn - den s.k. kärnfamiljen. Men familjer består också av ensamstående föräldrar med barn, heterosexuella eller homosexuella föräldrapar med barn och storfamiljer i olika konstellationer. Ibland ingår också farföräldrar och morföräldrar i familjebegreppet. Familjepolitiken måste vara flexibel nog för att nå olika familjer på lika villkor. Vänsterpartiet är därför med och moderniserar föräldraförsäkringen så att den bättre möter ensamstående och homosexuella föräldrars situation. En bra familjepolitik är en politik som stärker frigörelse, självständighet och individers fria val att själva definiera sin familj. En sådan politik ger bästa möjliga förutsättningar för ett ökat barnafödande. Fru talman! En familjepolitik värd namnet måste också se till att föräldrar kan förena förvärvsarbete med skötsel av hem och barn. I dag arbetar många kvinnor deltid för att hinna med. Ett av huvudskälen till att Vänsterpartiet vill förkorta den dagliga arbetstiden är att vi vill få en rättvis fördelning av arbete, tid och pengar mellan kvinnor och män. Vår syn i arbetstidsfrågan delas för övrigt av JämO. I sitt yttrande över rapporten Kortare arbetstid - för och emot, Ds 2000:22, skriver man så här: "JämO konstaterar att den nuvarande normalarbetstiden inte passar kvinnor lika bra som män och deltidsarbete har därför blivit en strategi för kvinnor att kombinera arbetsliv och familj. Kvinnorna själva har stått för kostnaderna, vilket i sin tur medfört lägre krav på samhällsservice. Kvinnors val har också underlättat mäns heltidsarbete." Vidare skriver JämO så här: "De invändningar som kan riktas mot att arbetstiden minskas genom flexibelt uttag eller en extra semestervecka är framför allt att ett sådant uttag av arbetstidsförkortningen med stor sannolikhet leder till att kvinnor anpassar sig än mer till familjen. Den extra semesterveckan behöver inte förändra manligt uppbyggda hierarkier i arbetslivet eller vanor i privatlivet." Fru talman! Familjepolitiken ska vara generell för att vi ska undvika marginaleffekter och stigmatisering. Vi är därför inte nöjda förrän även familjer som uppbär socialbidrag får del av barnbidragshöjningarna. Barnbidraget är inte generellt förrän denna förändring är gjord. Vänsterpartiet försvarar inkomstbortfallsprincipen, och vi kommer därför att jobba för att taken i föräldraförsäkringen höjs. Även garantibeloppet, som varit det samma sedan år 1987, måste höjas. Vi anser också att barn har rätt till föräldrarnas omsorg när de är sjuka oavsett var barnet bor. Om ett barn är bosatt i t.ex. Norge hos sin mamma kan inte pappan vara hemma med sjukt barn när barnet vistas hos pappan här i Sverige. Vi anser att föräldraförsäkringen måste vara så flexibel. Med dessa krav går Bo Könberg betecknade sig själv tidigare i ett samtal med mig som ett oskyldigt barn. Jag försökte på något sätt få in honom i familjepolitiken, men Cecilia Magnusson klarade det på ett alldeles utmärkt sätt, så jag avstår. Vänsterpartiet står med andra ord bakom den nu förda familjepolitiken såsom den kommer till uttryck i betänkandet. Vi avvisar därmed avdragsrätten för hushållsnära tjänster. Vi avvisar tankar på vårdnadsbidrag. Vi avvisar sänkningar av nivåer i föräldraförsäkringen. Vi förordar bl.a. en familjepolitik som innebär en daglig arbetstidsförkortning, en utökad föräldraförsäkring och generella barnbidrag. Vad gäller de tio s.k. pappadagarna kan jag tala om för Cecilia Magnusson att jag inte känner mig ett dugg orolig för innehållet i den kommande propositionen. Cecilia Magnusson talar om ett uns av civilkurage. Jag hade uppskattat om Cecilia Magnusson i så fall hade visat det civilkuraget att hon hade tagit med de homosexuella även vad gäller de tio pappadagarna. Vi i Vänsterpartiet står bakom reservation 51 under mom. 41, men för tids vinnande yrkar jag inte bifall till den.

Fru talman! Ulla Hoffmann säger att man är med och moderniserar föräldraförsäkringen och talar om att taken ska höjas i den samma. Men hur är det med botten? Tak är så väldigt viktiga, men hur är det med botten och dem som inte får del av eller väldigt liten del av föräldraförsäkringen? Vad ska man göra med dem? Innebär inte "generell" att det ska vara för alla, eller gäller det, som nu, för det stora flertalet, medan en del - de som verkligen behöver stöd - lämnas utanför? Så är det i föräldraförsäkringen i dag.
Fru talman! Nu läser jag, Cecilia Magnusson, en gång till ur mitt manus: Vänsterpartiet försvarar inkomstbortfallsprincipen, och vi kommer därför att jobba för att taken i föräldraförsäkringen höjs. Även garantibeloppet, som varit det samma sedan år 1987, måste höjas. Är det svar på frågan?
Fru talman! Ja, det är det till viss del. Men det skulle vara skönt om Ulla Hoffmann kunde konkretisera sig, så att vi bildade en front. Vi är många partier som kräver att man ska höja garantibeloppen för att faktiskt ge de mest utsatta en rimlig chans att klara sig. Egenföretagare och studerande har ju ett bedrövligt stöd från samhället i dag. Vore det inte bättre att satsa på dem först innan man lägger ut pappamånader och höjer taken? Det gäller väl att prioritera. Vi har ju bara en viss summa pengar. Prioritera dem som behöver det mest!
Fru talman! Det är ett bedrövligt stöd från samhället, säger Cecilia Magnusson som tidigare i sitt anförande talade om att allt stöd från samhället skulle tas bort och att allting skulle lösas med skattesänkningar, grundavdrag osv. Då blir nämligen föräldrarna helt plötsligt bemyndigade och klarar av sin egen situation, för i dag är de misstrodda. Jag har förstått av Cecilia Magnusson att det enda man kan göra - jag har skrivit upp det här - för att föräldrarna ska få tillbaka makten är skattesänkningar. Om vi nu ska utnämna den här kammaren till ett ställe där det på något sätt pågår ett krig där vi ska välja front väljer jag en annan sida än den som Cecilia Magnusson förespråkar vad gäller familjepolitiken.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag naturligtvis står bakom alla våra reservationer och det särskilda yttrandet, men för tids vinnande yrkar jag bifall till reservation 41 och 44. Familjefrågorna är ett viktigt område för oss kristdemokrater, eftersom vi tror att deras funktion i samhället är svår att ersätta med något annat. I FN:s konvention om barns rättigheter står det att familjen såsom den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för alla dess medlemmar och särskilt barnens utveckling och välfärd bör ges nödvändigt skydd och bistånd, så att den till fullo kan ta på sig sitt ansvar i samhället. Det står också att barnet för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet bör växa upp i en familjemiljö i en omgivning av lycka, kärlek och förståelse. Det här är alltså enligt FN:s barnkonvention. Denna målsättning måste vi kunna ha trots att vi vet att barns miljö inte alltid ser ut så. Därför bör inte heller familjen vara en sluten enhet. Många barn lever i familjer med dålig ekonomi, misshandel, övergrepp osv. Men vi måste ha visionen om vad som är en bra uppväxtmiljö för våra barn. Och vi har inte uppfunnit något annat som enligt forskarna anses vara bättre för våra barn. Barn har behov av trygghet, av att bli sedda och av kontinuitet i föräldrarelationer. Och det är viktigt att samhället ger stöd med alla de reformer som vi politiker kan besluta om. Just därför är familjepolitiken inte bara en passiv bidragsfråga. Den talar om hur vi ska ge våra familjer ett stöd i deras viktiga uppdrag att fostra framtida samhällsmedborgare med respekt för demokrati och rättvisa. Vi vet att barn har olika förutsättningar under sin uppväxttid. Vissa barn klarar av större barngrupper. Andra klarar av små barngrupper, och vissa barn trivs t.o.m. bättre med att få vara i en hemmiljö med stimulans t.ex. från öppna förskolor eller liknande. Den socialiseringstanke och kollektivistiska tanke som präglade paret Myrdal lever dock kvar i vårt samhälle. Under årtionden har alla präglats av dagis som det enda alternativet, även jag själv, trots att min mamma var hemmafru. Dagis är bra. Jag har själv haft mina barn på dagis. Men de första åren hade vi ett trefamiljssystem. Vi var tre familjer med en barnskötare som kommunen anställde. Då fick vi en lite mindre grupp i hemmiljö. När mina barn sedan blev lite större, i treårsåldern, kunde de börja på dagis med engagerad personal som var intresserad av dem. De gör en fantastisk insats på dagis. Men nog var det många dagisfröknar som också tyckte att det var lite tufft för de barn som var ett år och som började på dagis. Vi kristdemokrater tror att vi måste hitta flera alternativa barnomsorgsformer för våra barn där barnet, individen, står i centrum. Det sägs att dagis är bra för barn som har problem hemma. Ja, visst kan det vara bra att de kommer hemifrån. Men det kanske inte är i den stora dagisgruppen som de här barnen ska vara utan i ett mindre sammanhang. Därför måste familjepolitiken präglas av en helhetssyn. Det handlar om hur vi ska hitta former så att unga människor vill skaffa barn men också om att kunna stödja dem på olika sätt. Hur ska vi se till att den nya familjen orkar hålla ihop? Det är inte så lätt när man springer mellan jobb och dagis och ska hinna handla och städa. Man ska hinna vara make och maka, ha socialt umgänge och eventuellt få en liten stund över för sig själv. Jag tycker inte att dagens samhälle är särskilt barn och föräldravänligt. Vad kan vi då göra åt det här? Vi kan se till att ge förutsättningar för trygga och långvariga relationer mellan makar, stötta familjerådgivningen, satsa på föräldrautbildning när paret väntar barn, ge familjerna stöd när barnet är nyfött på olika sätt, t.ex. via familjecentraler, låta föräldrarna ha rätt till tre års tjänstledighet så att de själva kan avgöra hur de vill ordna barnomsorgen och ge föräldrarna en chans att välja hur de vill skapa den här goda uppväxtmiljön för sitt barn. Kanske ska barnet vara hemma, kanske hos farmor eller morfar. Eller kanske ska det vara på familjedaghem, i andra privata alternativ eller på kooperativa daghem. Öppna mångfalden, eftersom barns behov är så olika, och förbättra systemet, så att fler pappor tar ut föräldraledigheten! Flexibel arbetstid blir allt vanligare, och det bör uppmuntras. Hem och skola har gjort en undersökning som visar att 39 % av föräldrarna anser att flexibel arbetstidsförläggning är det bästa botemedlet mot ansvarskrockar i vardagen. Att regeringen återinför kontaktdagarna, så att föräldrarna kan följa med barnet en dag på dagis eller skola, välkomnar vi kristdemokrater som har haft det med som ett krav i tidigare budgetmotioner. Majoritetspartierna drev i förra veckan igenom maxtaxereformen. Jag tycker att vi ska titta på hur det slår i Stockholm. Förslaget innebär en allmän förskola tre timmar om dagen för 4-5-åringar, och den är obligatorisk för kommunerna men frivillig för barnet. Det här finns redan i Stockholms kommun. Förslaget innebär vidare att barn till föräldrar som är arbetssökande ska ha rätt till barnomsorg, och så är det redan i Stockholm. Förslaget innebär att barn till föräldrar som är föräldralediga med yngre syskon ska få rätt till barnomsorg. Så är det redan i Stockholm. Kristdemokraterna står bakom det här i Stockholms stad. Vi tycker att det är bra, så vi är inte alls motståndare till de här förslagen. Men det måste vara upp till kommunen att bestämma hur det ska se ut. Det märkliga med den här rättighetslagstiftningen är att barn får rätt att vara mer på institution i stället för rätt till mer tid med sina föräldrar. Sedan ska jag gå över till maxtaxekonstruktionen, som vi anser ger mer pengar i fickan till höginkomsttagare än till låginkomsttagare. Snacka om fördelningspolitik! I Stockholms stadshus har man räknat på hur maxtaxan slår för Stockholm. Eftersom vi har infört det mesta av rättighetslagstiftningen kommer det inte att kosta oss särskilt mycket vad gäller den delen. För de höginkomsttagare - jag känner flera som får upp till 15 000-16 000 kr mer i plånboken om året - som får lägre taxor mister staden ungefär 360 miljoner kronor, och det får vi täckt av staten. Däremot beräknas stadens kostnader öka med ungefär 1 miljard kronor till följd av fler inskrivna barn och ett ökat tidsutnyttjande för inskrivna barn. Och för det här tillförs inte staden några medel. Kommunerna har alltså inga garantier för att få kostnadstäckning för sina intäktsförluster i framtiden. Eller lovar regeringen att man ständigt ska tillföra kommunerna de här pengarna? Eller varifrån ska vi ta de här 600 miljonerna, som det kanske blir i och med en möjlig skatteeffekt som kan få ned siffrorna något? 1. Tanken är att föräldrarna ska arbeta mer, alltså mindre tid tillsammans med barnen. 2. Höginkomsttagarna gynnas mer av det här systemet. 3. Det finns stor risk för att vi måste skära ned på andra områden, på grund av den här rättigheten för höginkomsttagare att få mer pengar kvar i plånboken. Är det så s, v och mp vill ha det? Att ge till de rika och sedan öka antalet barn i dagisgrupperna. Gynnar det barn som behöver bli sedda? Jag tycker att det här är ett förslag som är fullständigt förkastligt. Det stämmer egentligen inte överens med något partis politik, som jag ser det. Möjligtvis är det tänkt som valfläsk till höginkomsttagare. Tänk om ni i stället hade sagt: I stället för att gynna höginkomsttagare lägger vi 5,3 miljarder på att förbättra barnomsorgen och skickar de pengarna till kommunen. Det tror jag att föräldrarna hade velat ha. Föräldrarna är inte i första hand ute efter sänkta taxor, även om många naturligtvis blir glada åt det. Det förstår jag också. Det kan man inte säga mycket om. Men för många är kvaliteten i barnomsorgen det viktigaste. En sak är säker. Det är inte föräldrarna och barnen som står i centrum i det förslaget. Vårt alternativ till maxtaxereform är en valfrihetsrevolution, där föräldrarna själva vet bäst vad barnen behöver. Vi vill höja garantibeloppet från 60 till 150 kr. Vi ska ha ett barnomsorgskonto med 40 000 kr per barn som man kan fördela på två år. Vi vill också ge möjlighet för avdrag för styrkta barnomsorgskostnader på upp till 50 000 kr per barn och år. Vi höjer barnbidraget, något mindre än regeringen, men vi har i stället en skattereduktion på 25 kr per barn och månad för alla barn upp till 16 år. Vi förbättrar också på bostadsbidragssidan, så att makarnas gemensamma inkomst beräknas vid bestämning av bostadsbidragets storlek. Vi tar inga barnomsorgspengar från kommunerna. Men vi fördelar från statens medel till familjerna. Det gynnar fler låginkomsttagare och slår mer rättvist. Det gynnar alltså inte särskilt höginkomsttagare, som maxtaxeförslaget gör. Och det kostar ungefär lika mycket som maxtaxan. Nog vore det bättre om vi kunde få ett samhälle som går i riktning mot ökad mångfald även på barnomsorgsområdet. Men det här verkar vara den sista bastionen för socialismen som man håller väldigt hårt om. Avslutningsvis vill jag bara nämna, fru talman, att vi kristdemokrater är mycket glada för att det kommer en höjning av adoptionsbidraget, vilket vi tidigare har föreslagit regeringen. En grupp som tyvärr inte får det stöd som de behöver är en liten grupp biståndsarbetare utomlands som inte kan få del av det s.k. vårdbidraget. Vårdbidraget räknas inte som familjestöd som ska utgå till biståndsarbetare anställda vid ideella organisationer. Vi tycker att de bör omfattas. Fru talman! Det finns mycket att säga om hur vi skulle vilja förbättra för barn och föräldrar, men med det framförda vill jag säga att vi naturligtvis står bakom alla våra reservationer och det särskilda yttrandet och yrkar bifall till reservationerna 41 och 44.

Fru talman! Desirée Pethrus Engström tar upp maxtaxan, och maxtaxedebatten har, precis som Desirée Pethrus Engström sade redan varit. Men jag vill också påpeka att förutom Stockholm finns det i Stockholms län en väldig massa kranskommuner som har en helt annan situation. Visserligen försöker man från borgerligt håll vägra maxtaxan. Men bl.a. i min egen hemkommun kommer det att bli så att man måste införa maxtaxan, eftersom föräldrarna vill ha den. Men ett resultat av maxtaxan säger Desirée Pethrus Engström blir att barn får rätt till mer tid på institution, men inte rätt till mer tid med föräldrarna. Jag skulle vilja att Desirée Pethrus Engström utvecklar det lite grann. Jag menar att barnen får mer rätt att vara på institution, anta att de är där några timmar, men vad menas med att de inte har rätt till mer tid med föräldrarna? Är det en arbetstidsförkortning som
Fru talman! Nej, det står i själva budgetpropositionen att avsikten med maxtaxeförslaget också är att fungera som en arbetsmarknadsåtgärd, för att föräldrarna ska kunna jobba mer tid. Vi vill få ut fler på arbetsmarknaden. Det är så det står i budgetpropositionen. Om föräldrarna ska jobba mer kan jag inte se annat än att det blir mindre tid med barnen.
Herr talman! De som ska arbeta mer är kanske i så fall mammorna, dvs. kvinnorna. Nu gör man det också ekonomiskt lönsamt för dem genom att maxtaxan införs. När vi talar om en daglig arbetstidsförkortning menar vi att det är papporna som ska sänka sin arbetstid och mammorna som ska öka sin. Det är det jag tror ligger bakom förslaget till maxtaxa. Desirée Pethrus Engström får det att låta väldigt negativt att barnen skulle få rätt till mer tid på institution i förhållande till att barnen skulle kunna vara hemma med föräldrarna på dagarna. Men vi i Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill se förskolan som en del av utbildningen, en del av hela skolan. Det finns också ett pedagogiskt innehåll i förskolan som inte kan ges i hemmet.
Herr talman! Jag tycker att Ulla Hoffmann svarar själv. Hon säger att det ska löna sig för mammorna att jobba mer. Många kvinnor vill säkert jobba mer och att man ska ta bort marginaleffekterna. Men jag tror inte att barnen i första hand vill att föräldrarna ska jobba mer. Dessutom är det här ett förslag som bara gynnar ett sätt att lämna sina barn. Det är inte så att man, som i vårt förslag, kan använda en mångfald olika typer av barnomsorgsalternativ. Sedan säger Ulla Hoffmann att det är bra på dagis och att det är pedagogiskt. Visst är det så. Men jag ser hur förslaget slår på t.ex. Stockholm. Vi ger en lättnad i plånboken framför allt för höginkomsttagare och i andra ändan kanske vi måste dra ned på barnomsorgsverksamheten eller ha fler barn i grupperna. Jag menar att det slår helt fel om vi undergräver kommunernas ekonomi. Då har vi ju kommit helt fel. Det är väl inte dit som vare sig Ulla Hoffmann eller majoritetspartierna egentligen hade tänkt sig, hoppas jag, att vi skulle behöva tränga undan annan verksamhet. Vi har inte gett kommunerna några garantier om pengar framöver. Man har sagt att man ska följa utvecklingen, men det finns inga garantier.

Herr talman! Jag vill börja med att ställa mig bakom synpunkterna i Centerpartiets särskilda yttrande avseende utgiftsområde 12 och den kraftfulla satsning Centerpartiet vill göra för att förbättra ekonomin för småbarnsföräldrar med de smalaste ekonomiska marginalerna. Vi anser att 570 miljoner kronor borde ha anvisats 2001 för att höja grundnivån i föräldrapenningen från 60 kr till 200 kr per dag. Dessutom vill jag yrka bifall till reservationerna nr 40 och 45. Men jag står självfallet bakom övriga reservationer där Herr talman! Många unga vågar inte eller väljer att inte ta steget att bli föräldrar, eftersom de ser att tiden är knapp, ekonomin skral och självbestämmandet inskränkt i dagens samhälle. Den samlade familjepolitiken måste bygga på hela familjens omgivning, men föräldrarna får aldrig fråntas ansvaret för sina barn. Föräldraskapet måste upprättas. Nativiteten i Sverige är på samma låga nivå som i flera sydeuropeiska länder. Orsakerna i de länderna anses vara svårigheterna för kvinnor att kombinera barn med karriär. Därför väljer kvinnor arbete och en självständig ekonomisk tillvaro. En liknande förklaring till det låga barnafödandet bör även kunna gälla Sverige. Tidigare var det vanligt att barnafödande var ett sätt att komma bort från arbetslöshet. När unga kvinnor inte fick arbete valde de att bli förälder. Förhållandet har numera förändrats. I dag väntar många unga kvinnor med att bilda familj tills man försäkrat sig om en utbildning eller ett arbete. Jag tycker att denna utveckling är positiv och att den är bra för jämställdheten och för samhället som helhet. Barn ska självfallet födas av kärlek, inte på grund av ekonomiska ersättningar. Men de ekonomiska villkoren påverkar barnafödandet. Därför ska de ekonomiska förutsättningarna vara så goda att föräldrar har en god ekonomisk trygghet. Centerpartiet delar regeringens uppfattning och tycker att det är bra att barnbidrag och flerbarnstillägg nu höjs. Vi tillstyrker för övrigt även förslaget om höjning av adoptionskostnadsbidraget. Det var på tiden. Adoptioner får aldrig bli en klassfråga. Tiden är, som jag tidigare nämnde, en knapp resurs för småbarnsföräldrar. Många föräldrar känner ständigt att tillvaron är stressig och att det är svårt att få tiden att räcka till. Vissa familjer har släktingar och vänner som hjälper till, andra saknar det. Det behövs insatser för att frigöra tid för småbarnsföräldrar. Centerpartiets familjepolitik möjliggör mer tid för barnen genom bl.a. att föräldrar ska kunna korta sin arbetsdag om de så önskar. Skattesubventionerade tjänster för utförande av sysslor i hemmet skulle hjälpa många föräldrar att få tiden att gå ihop. Herr talman! Barnfamiljerna har burit stora bördor under 90-talet. Låginkomstfamiljer och ensamstående föräldrar har varit extra hårt utsatta. Trots att ekonomin nu blomstrar är det många familjer som inte är delaktiga i den snabba ekonomiska utvecklingen. Drygt vart tionde barn växer upp i en familj som någon gång under året får socialbidrag, en siffra som tyvärr förvärrats rejält, om man tittar på de senaste tio åren. Ekonomisk stress i familjen påverkar sannolikt även barnen. Centerpartiet vill medverka till - och vi har sådana förslag - att rejält förbättra barnfamiljernas ekonomi. Vi står, som jag tidigare har sagt, bakom höjningen av barnbidrag och flerbarnstillägg, men det räcker inte på långa vägar. Centerpartiet föreslår härutöver sex olika paket som kan vara lämpligt så här inför julen att rikta till barnfamiljerna. Det första paketet är sänkta skatter för låg och medelinkomsttagare för att man ska kunna frigöra familjer från socialbidragsberoende. Det andra paketet är, som tidigare har nämnts i debatten, ett alternativ till maxtaxan: barnomsorgskonto och avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader. Detta gynnar låginkomsttagare till skillnad från maxtaxan som så tydligt gynnar höginkomsttagare. Det tredje paketet är höjda reseavdrag till 20 kr och dessutom att man ska få räkna in resor till och från barnomsorg. Det fjärde paketet gäller höjningen av den lägsta nivån i föräldrapenningen från 60 kr till 200 kr, så att familjer slipper vara beroende av socialbidrag och bostadsbidrag. Det sjätte paketet handlar om sänkta fastighetsskatter och framför allt om frysta taxeringsvärden, vilket har stor betydelse för just barnfamiljer. Enligt den senaste statistiken som jag har tagit del av var det 71 % år 1996 av alla barnfamiljer som bodde i eget hus, och det är en procentsats som snarare har ökat än minskat. Så ser Centerpartiets familjeekonomiska paket ut. För helhetens skull vill jag också markera att Centerpartiet stöder den allmänna förskolan för 4-5-åringar. Vi stöder rätten till förskoleverksamhet för barn till arbetslösa och föräldralediga, och det är frågor som vi ju tidigare fattat beslut om. Jag skulle vilja uppehålla mig något ytterligare kring garantinivån. Den nuvarande nivån på 60 kr per dag är oförändrad sedan slutet av 80-talet, och den är inte alls avpassad efter dagens förutsättningar. För att få en inkomstbaserad föräldrapenning krävs ju att man har varit försäkrad för en sjukpenning i minst 240 dagar i följd. Det innebär t.ex. att den som just avslutat sin högskoleutbildning inte får mer än 60 kr per dag i föräldrapenning, vilket motsvarar 1 800 kr i månaden före skatt. Centerpartiets föreslagna höjning till 200 kr är rimlig. Vårt förslag skulle ge en något högre standard för föräldrar som inte haft möjlighet att försäkra sig för en inkomstbaserad föräldrapenning. En höjning får således även den positiva effekten att behovsprövade bidrag minskar. Det medför en förbättring av ekonomin för de som har det ekonomiskt kärvt. De får en bättre grundtrygghet och därmed ett minskat bidragsberoende. Centerpartiets förslag känns angeläget. Vi från Centerpartiet har i olika sammanhang fört dessa frågor på tal. Socialförsäkringsministern har i tidigare debatter sagt att hon inte stänger några dörrar. För ett år sedan sade hon: Jag hör vad ni säger. Men det som är intressant är ju inte vad som sägs, utan det är den praktiska handlingen. Jag uppmanar framför allt socialdemokraternas företrädare dels att tycka som vi, att vi ska satsa på dem som har svagast ekonomi, dels att se till att trycka på så att det kommer till skott och att vi får se resultat. Det känns väldigt angeläget. I den mån Miljöpartiets och Vänsterpartiets företrädare vill driva och påverka åt det här hållet har ni åtminstone Centerpartiets stöd. Herr talman! För ett par veckor sedan drev Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och - till min stora förvåning - även Miljöpartiet igenom maxtaxan här i riksdagen. Debatten klargjorde väldigt tydligt den ideologiska skillnaden mellan en socialistisk barnomsorgspolitik och en familjepolitik som Centerpartiet står för som handlar om att stödja föräldraskapet, att familjen själv ska styra över sin tid och valet av barnomsorgsform. Vi redovisade också i den debatten ett mycket konkret förslag till hur det skulle kunna se ut med en familjepolitik som ger möjlighet till sänkta barnomsorgskostnader, till att korta sin arbetstid, till att vara hemma längre än vad föräldraförsäkringen medger och till att öka mångfalden. Det är ett förslag som också har en mycket klar jämställdhetsprofil mellan män och kvinnor. Beslutet är fattat i den delen. Vi har redovisat vårt alternativ. Jag drar slutsatsen att ska vi få en ny familjepolitik finns det bara en sak att göra, och det är att se till att det blir en ny regering.

Herr talman! Familjepolitikens uppgift är enligt vår mening att underlätta för kvinnor och män att kunna förena föräldraskap med ett aktivt deltagande i yrkeslivet. Lyckas vi med det kommer vi nog att få positiva effekter på det som många oroar sig för, nämligen att det föds för få barn i vårt land för att man långsiktigt ska kunna upprätthålla det välfärdssamhälle som vi har och som de flesta av oss vill bibehålla. Vår uppfattning är att detta kan åstadkommas genom bl.a. en öka flexibilitet inom familjepolitiken. Det är ju därför som - när vi häromveckan diskuterade regeringens förslag om maxtaxan - det fanns två olika alternativ. Vi hade ett motförslag som innebar satsning på barnomsorgskonto, avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader och etableringsfrihet för dem som vill erbjuda barnomsorg. Till detta kommer i andra sammanhang framförda förslag om avdragsrätt för kostnader för hushållsnära tjänster. Den debatten fördes som sagt häromveckan. Jag ska denna sena eftermiddag inte återuppta den här i kammaren utan ta upp några andra punkter som har att göra med familjepolitiken. Vår uppfattning är att ett av problemen inom denna har att göra med de stora marginaleffekter som uppstår i vårt land när man både ökar sin inkomst och har små barn. Man kan då drabbas av den vanliga skatten, förstås, men också av bortfallande bostadsbidrag med ytterligare 20 procentenheter och i vissa fall också marginaleffekter av ökade kostnader för barnomsorgen. Detta leder sammantaget till att barnfamiljer med genomsnittliga eller låga inkomster kan ha mycket större marginaleffekter än personer med mycket högre inkomst. Vi har nu ett par år i rad föreslagit att man ska ta steg på vägen bort från selektiva lösningar i riktning mot mer generella lösningar - eller i klartext: att försöka minska bostadsbidragen samtidigt som man ökar de generella barnbidragen. Det har vi hittills inte fått något gehör för, och vi verkar inte få det i år heller. Det innebär att en stor mängd barnfamiljer även i fortsättningen kommer att kunna drabbas av marginaleffekter runt kanske 60-70 %. Vad det gäller själva utformningen av stödet till barnfamiljer har vi på senare år lagt fram förslag, vilket vi har varit inne på tidigare i debatten, om att man skulle kunna få det stödet genom att det beaktas att man har lägre bärkraft som skattebetalare vid en och samma inkomst om man har barn än om man inte har barn. Detta är, om man så vill, en mer teknisk fråga, men jag tror att det finns ett visst ideologiskt inslag i den i så måtto att det skulle strykas under att det har att göra med bärkraften de år då man har barn och att det inte i första hand handlar om bidrag från samhällets sida till familjer. För att stimulera och underlätta för papporna att ta ut tid under föräldraförsäkringen har vi år efter år föreslagit att man ska ha det som fanns ett kort tag, nämligen en högre ersättning under pappa och mammamånaden i föräldraförsäkringen än under de övriga månaderna. Tanken har som sagt varit att man med detta skulle få fler pappor att ta ut sin pappamånad. Karin Pilsäter har i en motion som handlar om en aspekt på den s.k. 2,5-årsregeln tagit upp den tragiska situationen när barn har avlidit och hur det inverkar på rätten att kunna tillgodoräkna sig de 2,5 åren. Denna regel är behandlad i ett par andra motioner i allmänhet. I den här konkreta frågan handlar det om att Karin Pilsäter har föreslagit en förbättring vad det gäller sättet att beräkna 2,5-årsregeln för de familjer som har drabbas av att barnet har avlidit. Om jag förstår utskottsmajoriteten rätt delar den i huvudsak Karin Pilsäters uppfattning. Man pekar dock på att samma eller liknande tanke har framförts i någon promemoria från regeringens sida och att regeringen avser att återkomma vid tillfälle. Vi tycker inte att det finns anledning att vänta om man nu tycker så, och därför har några partier, bl.a. Folkpartiet, i reservation 48 velat skicka signalen till regeringen att riksdagen vill ha denna ändring. Vad det gäller reservationerna, herr talman, yrkar jag bifall förutom till reservation 48 även till reservation 40. Denna reservation handlar om barnomsorgskonto, och det är de fyra borgerliga partierna som står bakom. I Cecilia Magnussons inlägg för en stund sedan åberopade hon ett inlägg jag skulle ha gjort tidigare under dagen och som skulle tyda på att jag hade stor tilltro till min egen förmåga att föda barn. Det är möjligt, herr talman, att orden föll på ett sådant sätt att de går att tolka på det viset. Cecilia antydde t.o.m. att hon inte var hundraprocentigt övertygad om att detta var omöjligt för mig. Jag är mycket tacksam för den tilltro hon har till min förmåga, men jag måste göra henne besviken på den punkten. Bakom låg väl förmodligen mera en insikt hos mig om att detta med barnafödande väl är samma sak som detta med tango: Det behövs två för att det ska bli något resultat.

Herr talman! Kära åhörare! Nu handlar det om ekonomisk trygghet för föräldrar och barn. Det här är det bästa avsnittet i dag, tycker jag. Vi har en i stort sett bra föräldraförsäkring i Sverige. Den tycker jag att vi stolt kan visa upp i övriga Men den kan bli bättre. Trots vårt samarbete med Socialdemokraterna och Vänstern har vi några motioner där vi vill att föräldraförsäkringen ska förlängas ännu mer, upp till 15 månader, och att föräldrapenningen ska kunna tas ut tills barnet är tolv år. De tio pappadagarna har vi också motionerat om, och de kommer i en proposition snart. Vi vill vidare att regeringen ska tillsätta en låginkomstutredning ur ett barnperspektiv samt att socialförsäkringslagstiftningen ska anpassas även efter homosexuella familjeförhållanden. När det gäller barnbidragshöjningen tycker jag att det är lite problematiskt att en del kommuner räknar bort den höjningen i socialbidraget. Det är någonting som jag ska jobba för. En annan sak jag också ska jobba för är att höja garantinivån, för den har varit alldeles för låg alldeles för länge. Så vill jag lyfta fram en motion som inte finns upptagen här, eftersom den berör ledighetslagarna som hör till arbetsmarknadsutskottet. Den handlar om föräldraledighetslagen och att kvinnor som blir gravida inte ska diskrimineras i arbetslivet. För övrigt är klockan så mycket att jag vill fatta mig kort. Jag yrkar bifall till reservationerna 43 och

Herr talman! Sverige är det barnvänligaste landet i världen. Det ska vi fortsätta vara. I nästa års budget satsar vi ytterligare pengar för att kunna leva upp till detta mål. Barnbidraget och flerbarnstillägget höjs och når därmed sin högsta nivå någonsin. Föräldraförsäkringen byggs ut med ytterligare 30 dagar, och föräldrarna får mer tid med sina barn. Inget annat land ger så bra ekonomisk ersättning till föräldrarna för att vara hemma med sina barn. Ytterligare pengar överförs till kommuner och landsting för satsningar inom vården och omsorgen. Skolan ges ökade resurser. Maxtaxan införs, och ingen ska längre behöva avstå från barnomsorg för att det är för dyrt. Rätt till barnomsorg införs för de barn som har föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga. Den allmänna förskolan införs för fyra och femåringar. Det innebär att den generella välfärden utvecklas. Var femte krona av statens budget satsar vi socialdemokrater på att Sverige ska fortsätta att vara det barnvänligaste landet i världen. Ca 52 miljarder kronor satsas i familjeekonomiskt stöd, såsom barnbidrag, bostadsbidrag och föräldrapenning. Nästan 100 miljarder kronor satsas på förskolan och skolan. Därutöver kommer rätten till fri tandvård, och de flesta landsting har också infört avgiftsfri sjukvård för barn. För oss socialdemokrater är det familjepolitiska stödet en av grundpelarna i vår generella välfärdspolitik. Målet för vår familjepolitik är att minska de ekonomiska skillnaderna mellan familjer med barn och utan barn samt att garantera stöd för ensamstående föräldrar och föräldrar till funktionshindrade barn. Vi vill även att familjepolitiken ska stödja föräldrarnas möjligheter att kombinera arbete med föräldraskapet. Grunden för vår familjepolitik vilar på följande principer: Den första principen har jag redan nämnt, nämligen den generella välfärden: att familjepolitiken ska omfatta alla. Den andra principen är naturligtvis den fulla sysselsättningen. Vårt välfärdssystem bygger på att de flesta arbetar. På så sätt betalar vi välfärden tillsammans. Alla är med och bidrar med arbete, skatter och avgifter och alla får också del av välfärden efter behov. Den tredje principen är arbetslinjen, dvs. att våra välfärdssystem ska uppmuntra, inte motverka, arbete. Det innebär också att våra försäkringar ska vara inkomstrelaterade. Den fjärde principen handlar om att minska marginaleffekterna. Det hänger intimt samman med arbetslinjen. Det ska alltså löna sig att arbeta mer. Men framför allt ska beslut om ökad eller minskad arbetstid göra så lite som möjligt i förhållande till de ersättningar, bidrag och avgifter man får eller betalar. Den femte principen är jämställdheten mellan kvinnor och män. Ekonomiskt oberoende är grunden för kvinnors och mäns självständighet. Den sjätte principen är barnets bästa. FN:s konvention om barnets rättigheter ska vara vägledande i de beslut som berör barn. Vi har ett brett stöd för denna familjepolitik hos småbarnsföräldrarna. Senast i går läste jag en nyligen genomförd undersökning som heter Familj och arbetsliv på 2000-talet. Den bygger på ett stort underlag, och det framgår tydligt att det finns oerhört starkt stöd för denna familjepolitik. Man vill kunna kombinera arbete med familj och ett delat ansvar mellan kvinnor och män. En rad internationella studier visar också att vår familjepolitik ger resultat. Som jag redan nämnt är Sverige enligt OECD inte bara ett av världens bästa länder för barn utan det allra bästa. Men vi vill naturligtvis göra mer. Då satsar vi mer på att fler ska våga och vilja bilda familj. Vi satsar mer för att kompensera de barnfamiljer som drabbats hårt under saneringsåren. Vi satsar mer för att förbättra den ekonomiska situationen för ensamstående föräldrar. Vi satsar mer för att våra barn ska få trygga, goda och jämlika uppväxtförhållanden Den svenska familjepolitiken ger också möjlighet till stor flexibilitet. Den kan anpassas till olika familjesituationer och har en god fördelningspolitisk effekt. Barnen sätts i centrum och vi skapar möjligheter att förena föräldraskap med arbete. Det är viktigt för att uppnå jämställdhet mellan könen. Att detta varit framgångsrikt finns det inga tvivel om. Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen. Denna tätposition har vi skaffat oss genom att bygga våra system utifrån den individuella personen. För att uppnå lika rätt och möjlighet till förvärvsarbete och därmed jämställdhet har familjepolitikens utformning spelat en helt avgörande roll. Mer måste dock göras för att ge barnfamiljerna med de lägsta inkomsterna en förbättrad situation. Det gäller framför allt familjer med ensamstående föräldrar. Det är en av våra högprioriterade uppgifter de kommande åren. För oss socialdemokrater handlar det om att bygga vidare på en framgångsrik väg. Till denna framgångsrika politik säger nu de borgerliga partierna nej. I en gemensam reservation anger de att de vill införa barnomsorgskonto och barnomsorgsavdrag. De säger nej till en politik som innebär rättvisa, trygghet, jämlikhet, jämställdhet och inte minst valfrihet. Barnomsorgskonto och barnomsorgsavdrag är orättvist och ojämlikt i och med att barnen blir olika mycket värda. Det är orättvist och ojämlikt genom att det gynnar höginkomsttagare på vanliga inkomsttagares bekostnad. Det är orättvist och ojämlikt genom att det skapar en behovsprövning för dem som har låga inkomster eller inga inkomster alls. Det ger mindre trygghet i och med att det med all sannolikhet försämrar kvaliteten i barnomsorgen. Det ger mindre trygghet i och med att det med all sannolikhet leder till höjda barnomsorgsavgifter. Det blir ökad krånglighet. Det blir mindre flexibilitet. Troligen handlar det också om att bygga upp en ny kontrollapparat. Det är kort sagt ett utomordentligt dåligt förslag, ett förslag som skulle rasera ett vinnande koncept. Jag måste ju fråga mig hur det kan komma sig att Folkpartiet har anslutit sig till detta utomordentligt dåliga förslag, ett förslag som ni tidigare varit emot och aktivt motarbetat. Jag kan egentligen inte finna någon annan förklaring än att ni har svalt moderaternas och kristdemokraternas konservativa familjepolitik med hull och hår för att skapa en illusion om borgerlig enighet. Jag tycker att Bo Könberg är i mycket dåligt sällskap. Så till moderaterna, som ju har en unik position genom att företräda en politik som måste betecknas som extrem inte bara med svenska mått mätt utan också i ett internationellt perspektiv. Den s.k. platta skatten, dvs. avskaffandet av den statliga skatten, innebär en sänkning med 105 miljarder kronor per år. Det är lika mycket som fem år och tre månaders barnbidrag. Det innebär också att den som tjänar En sådan minskning av de statliga inkomsterna får förstås också konsekvenser. Det blir kraftigt nedskurna statsbidrag till kommunerna vilket i sin tur försämrar kvaliteten inom barnomsorgen, skolan, vården och omsorgen. Sänkta ersättningsnivåer ser vi ett exempel på i det förslag som ligger framme här. Det är, antar jag, första steget i en fortsatt nedskärning av ersättningsnivåerna. Det leder naturligtvis till höjda avgifter i barnomsorgen och en urholkning av inkomstbortfallsprincipen. Ett ojämlikt och orättvist samhälle skulle se dagens ljus. Moderaterna företräder en genuint borgerlig politik som gynnar dem med höga inkomster framför dem med låga eller vanliga inkomster. Barnomsorgskonto och barnomsorgsavdrag kan inte ses som annat än en del i ett planerat systemskifte, en rasering av dagens familjepolitik. Det ger ingen valfrihet för barnfamiljer och naturligtvis absolut inte för dem som är ensamstående. Det ger också sämre möjligheter att kunna kombinera arbete och familj och försämrad jämställdhet. Barnen reduceras till en avdragspost i deklarationen. Sedan har vi kristdemokraterna som också vill detta med barnomsorgskonto och barnomsorgsavdrag. Det är ganska intressant när man läser reservationerna. Där framgår det ju vad kristdemokraterna egentligen vill. Man vill låta de 2 % av alla barn som är hemma med en förälder bilda modell för hur familjepolitiken ska utformas. De vill egentligen införa ett hemmafrubidrag. Hemarbetet ska uppvärderas och inkomstbortfallsprincipen ska överges. Det är en reaktionär politik som inte är anpassad efter de krav och behov som barn och barnfamiljer har i dagens moderna samhälle. Mot detta står den socialdemokratiska politiken, som innebär att barnens behov av bra villkor, bra barnomsorg och nära och bra kontakt med föräldrarna sätts i centrum. Det är en politik för alla barn och alla barnfamiljer. Vi gör stora satsningar i nästa års budget men mer ska göras. Jobben och barnen är det som ska prioriteras även åren framöver. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i SfU1

Herr talman! Några av oss antydde i våra inlägg att det nyligen i denna kammare, för sådär sju åtta dagar sedan, hade förts en debatt om det socialdemokratiska maxtaxeförslaget och dess konstruktion å ena sidan och det borgerliga förslaget med barnomsorgskonto och avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader å den andra. Nu vill Berit Andnor föra den debatten igen, och gärna för mig i sak. Den hade kanske varit lättare att föra om inte Berit Andnor känt ett behov av att omedelbart tillgripa det högsta röstläget och de mest onyanserade argumenten. Jag kan bara beröra något av detta. Tydligen är det så att i ett barnomsorgskonto är samma belopp för alla föräldrar ekonomiskt mer ojämlikt än i ett maxtaxeförslag som förstås, som världen ser ut, är mer gynnsamt för föräldrar med högre inkomster när det genomförs. Berit Andnor kan väl börja med att försöka utreda hur den matematiken ser ut och på vilket sätt hon har lyckats upphäva matematikens vanliga lagar för att komma till den slutsatsen. Om det är orättvist är mera en fråga om värderingar än en fråga om hur det faller ut ekonomiskt. Men det är lite svårt, återigen, med ungefär samma argument från min sida, att se att det är så väldigt orättvist om det är liknande belopp man får. Det som också förvånar mig är att man från socialdemokratiskt håll inte har lättare att ta till sig tanken att det i grunden kanske vore bra med avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader. Med den syn på möjligheten att förena yrkesarbete med föräldraskap som jag tror i huvudsak förenar Folkpartiet och Socialdemokraterna, och även andra mittenpartier, borde det vara någonting att fundera på. Det skulle bl.a. leda till att vi fick mera vita inkomster och färre svarta i vårt land, och det vore kanske inte någon nackdel. Om man har detta i minnet och noterar att Socialdemokraterna inte gör något för att minska omfattningen av bostadsbidragens marginaleffekter var det, i alla fall för att vara Berit Andnor, ett ovanligt osammanhängande inlägg.
Herr talman! Jag vill upprepa det jag sade i min inledning. Jag är mycket förvånad över att Folkpartiet har övergivit de principer som jag har upplevt att vi har varit överens om, nämligen att slå vakt om den generella välfärden, att det ska vara bra och möjligt att kombinera arbete med familj och att skapa system som befrämjar jämställdheten och inte motverkar den. Jag kan inte se annat än att ett barnomsorgskonto och ett avdrag enligt den modell som ni skissar kommer att motverka jämställdheten och kommer att motverka möjligheterna för kvinnor och män att förena arbete och familj. Det är inte ett förslag som jag har upplevt att Folkpartiet tidigare har arbetat för. När det gäller maxtaxan är det väl så, Bo Könberg, att hela den här diskussionen kommer sig av att ni på den borgerliga kanten har en gemensam reservation om barnomsorgskonto och avdrag. Det vore märkligt om jag inte kunde ta upp den diskussionen - det är ju alternativet till maxtaxan. Maxtaxan är ett utmärkt exempel på hur vi ska kunna komma till rätta med de marginaleffekter som vi har sett. Väldigt många av de borgerligt styrda kommunerna, bl.a. här i närheten, har infört väldigt höga enhetstaxor, har taxor som är oerhört progressiva eller har ett maxtak. Det innebär att såväl de som tjänar lite som de som tjänar mycket har förlorat ganska ordentligt genom att höja sin inkomst. Detta har i stort sett motverkat möjligheterna att på ett bra sätt kombinera arbete och barnomsorg, och det har motverkat jämställdhet. Jag ser maxtaxan som ett oerhört stort framsteg när det gäller att befrämja jämställdhet.
Herr talman! Det är förstås alldeles utmärkt att socialdemokrater börjar engagera sig i frågan om marginaleffekter. Många av oss har ju fått använda decennier för att få socialdemokratin att bli intresserad av detta. Vi hade länge en finansminister - den mest legendariske vi har haft efter kriget - som vägrade att ens diskutera att ta in marginalskattetabeller i budgetpropositionen som information. Det sker alltså framsteg på den punkten. Däremot har jag väldigt svårt att se att Berit Andnor har lyckats bevisa sina påståenden. Att framföra dem är en sak. När hon påstår att Folkpartiet nu har övergivit den generella välfärden därför att vi i stället för maxtaxan är för ett barnomsorgskonto, lika för alla, återstår en hel del bevisföring innan hon kommer fram till den slutsatsen. Jag ska med intresse lyssna på Berit Andnors försök att klara av det. Vad gäller möjligheten för män och kvinnor att kombinera föräldraskap med yrkesarbete innebär förstås barnomsorgskontot en större möjlighet till flexibilitet, för att klara olika lösningar som kan passa olika familjer, än den lösning som Berit Andnor nu har stannat för. Jag kanske ändå får tillägga att jag uppskattar det nypåkomna engagemanget i motståndet mot stor progressivitet i barnomsorgstaxorna. De är i många kommuner 7-8 procentenheter. Det skulle därför kunna vara bra om vi någon gång fick höra motsvarande engagemang om de tre gånger så stora marginaleffekterna i bostadsbidragssystemet.
Herr talman! Maxtaxan är ett medel för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Den är också ett medel för att minska marginaleffekterna. Men den är också en del i att öka den generella välfärdens räckvidd, inte minst. Jag ser det som ett oerhört stort framsteg att vi nu ska kunna införa maxtaxan. Det gör att vi ökar den generella välfärdens räckvidd. När det gäller barnomsorgskonto och avdrag skapar avdragstänkandet nya problem. Det blir administrativt krångligt. Det kommer att ställas krav på att vi måste skapa en ny kontrollapparat. Det blir också problem för dem som har låga inkomster eller inga inkomster alls. Eller ska de över huvud taget inte få någon möjlighet till det här s.k. avdraget? Avdrag i den konstruktion som nu skissas här gynnar ju höginkomsttagare på låginkomsttagares och medelinkomsttagares bekostnad. Så är det. Barnen blir olika mycket värda när man sätter detta med avdrag i sjön. Det skapar dessutom nya krångligheter, nya byråkratier och nya kontrollapparater. Jag är förvånad över det. Vi kan också se att om vi skapar ett sådant här system innebär det inte alls en lägre kostnad för familjer. Tvärtom leder det till att utgifterna för barnomsorgen ute i kommunerna kan höjas i och med att denna avdragsmöjlighet införs. Dessutom skulle det troligen också, med tanke på alla andra nedskärningar som det skulle leda till, innebära att kvaliteten i barnomsorgen i kommunerna försämras. Det är ett utomordentligt dåligt förslag, Bo Könberg. Jag är förvånad över att Folkpartiet har anslutit sig till det.
Herr talman! Man kan inte tro att Ingela Thalén och Berit Andnor tillhör samma parti. Socialförsäkringsministern stod tidigare här i kammaren och talade om samförstånd och utmaningar i socialförsäkringen, och hon sade att vi i socialförsäkringsutskottet säkert skulle kunna resonera om de här viktiga frågorna. Men med den dogmatiska inställning som Berit Andnor visar har jag tappat lite av den tron. Men den kanske kommer tillbaka. Berit Andnor sade att Sverige var det barnvänligaste landet i världen, och hon gav ett antal exempel. Ett annat exempel är att inget land skattar föräldrarna så hårt som Sverige. Inget annat land har fallit så mycket i barnafödarligan som Sverige under de senaste åren. Det här är en annan bild av det Sverige som vi talar om. Den generella välfärden utvecklas och ska omfatta alla, säger Berit Andnor. Men det är det vi just nu har talat om här. Den omfattar ju inte alla. Ett antal människor får inte vara med om detta, får inte komma in i den generella välfärden. Det är det som vi måste komma till rätta med, den nya fattigdomen, som gäller dessa människor. Varför kan man inte titta på golvet i föräldraförsäkringen innan man utökar den? Varför kan inte de som verkligen behöver det få del av den generella välfärden? Jag ska också ställa en fråga om adoptionsbidraget: Varför är 40 000 den allra bästa gränsen? Eller kan Berit Andnor åtminstone tala om varför 55 000 är ett så dåligt förslag? Vi har inte fått något svar på det.
Herr talman! Först har jag ett kort svar på den sista frågan: 40 000 är valt därför att vi inte har utrymme för att höja nivån ytterligare. Så enkelt var det med den frågan. Det mer väsentliga i vårt replikskifte handlar om just detta att kunna skapa ett barnvänligt samhälle. Då är det bara att konstatera att Sverige är det barnvänligaste landet i världen. Det har inte enbart jag gjort, utan det har gjorts i en rad olika undersökningar, senast av OECD, där detta framgår klart och tydligt. Cecilia Magnusson kan ta del av den undersökningen. Jag måste säga att både Cecilia Magnussons anförande och hennes repliker hittills gör mig lindrigt sagt upprörd. Om Cecilia Magnusson upplever mig som dogmatisk kanske det beror på att vi har så vitt skilda uppfattningar om vad det är som ska prägla ett gott samhälle. Vi står så långt ifrån varandra. Jag har genom mitt anförande velat visa på vad Moderaterna egentligen står för. Ni står för skattesänkningar, för avregleringar och för en sänkt ersättningsnivå i föräldraförsäkringen. Ni står för en politik som gynnar höginkomsttagare på låginkomst och medelinkomsttagares bekostnad. Det är detta som ni står för. Varför säger ni inte det? Varför står ni här och pratar om fattigdom och om dem som har de lägsta inkomsterna? Det finns ingenting i den moderata politiken som skulle göra det bättre för de ensamstående mammorna och papporna. Tvärtom - de skulle vara de stora förlorarna vid en moderat politik. Det kan vi se på de förslag som ni lägger fram här i kammaren. Att påstå någonting annat, Cecilia Magnusson, är att fara illa med sanningen. Vi kan inte se annat än att systemet med barnomsorgskonton gynnar höginkomsttagare. Barnen blir olika mycket värda.
Herr talman! Tyvärr måste jag säga att Berit Andnor har fel i det senaste som hon sade. När man har jämfört maxtaxealternativet med låt-föräldrarnabestämma-alternativet har man i Stockholm, Göteborg och Malmö funnit att det senare alternativet gynnar låginkomst och medelinkomsttagare, medan maxtaxan gynnar höginkomsttagare. De som i dag har problem med avgifterna i barnomsorgen får inga lättnader. Den grupp som jag själv tillhör får ofantliga lättnader på grund av det beslut som nu har fattats. Berit Andnor började tala om skattesänkningar och platt skatt. Kanske ska socialdemokraterna vara lite tystlåtna om detta, eftersom våra skattesänkningar gynnar alla, medan socialdemokraterna inte tvekar inför att sänka skatten för utländska experter och skapar ett skattefrälse i vårt land. Vad är det för solidaritet och rättvisa?
Herr talman! Maxtaxan gynnar alla barnfamiljer. Den blir en del i den generella välfärden. I olika undersökningar, bl.a. en som har redovisats av Landsorganisationen, LO, kan vi konstatera att de som tjänar definitivt mest på att maxtaxan införs är låginkomsttagarna, eftersom den barnomsorgsavgift som de har är en så stor del av den inkomst som de har till sitt förfogande. Maxtaxan gynnar alla barnfamiljer men framför allt dem som har låga och medelhöga inkomster. Maxtaxan blir en del i den generella välfärden, och den kommer också att innebära fortsatta steg när det gäller att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män. Den kommer att motverka marginaleffekterna för kvinnor som utökar sin arbetstid. Det innebär att man får större valmöjligheter, en större flexibilitet och bättre möjligheter att förena arbetsliv med familj. Det är en oerhört stor och viktig reform. Såvitt jag har förstått av Cecilia Magnussons tidigare inlägg kommer den också att bli väldigt efterfrågad. Det kommer att ställas krav på kommunerna, inte bara på att de ska införa maxtaxan utan också på att de ska bygga ut barnomsorgen. Barnfamiljerna vill ha en bra barnomsorg och en maxtaxa, och de vill ha möjlighet att dela på ansvaret för familj och hem.
Herr talman! Berit Andnor pratar mycket om ett barnvänligt samhälle och om att barnen ska sättas i centrum. Samtidigt vet vi att barns psykiska hälsa försämras i Sverige. Det är något som vi måste ta på allvar. Vad är då barnets behov? Det skulle vara väldigt intressant att få höra hur maxtaxan sätter barnets behov i centrum. Är det inte så, Berit Andnor, att det är arbetslinjen och marginaleffekter som ni är ute efter i det här förslaget snarare än barnens bästa? När det sedan gäller fördelningspolitiken kan jag peka på beräkningar i DN den 8 juni av hur det borgerliga förslaget slår i jämförelse med maxtaxan. De visar tydligt att maxtaxan ger mer till höginkomsttagare än till låginkomsttagare. SCB:s privatekonom säger också att hon personligen tycker att det borgerliga förslaget är mer flexibelt och ger föräldrarna friare möjligheter att ordna olika barnomsorgslösningar. Hon säger också att kommunerna inte kan räkna med full kostnadstäckning från staten om de inför maxtaxan. Det kan leda till neddragningar och kvalitetsförsämringar i barnomsorgen. Den springande punkten är att det kan bli kontraproduktivt för barnfamiljerna. De ser att de ska få en sänkning av sina avgifter, men jag tror inte att ni har talat om att de riskerar att få försämringar i barnomsorgen. Berit Andnor nämnde också att kd försöker bilda modell för 2 %, dvs. för hemmafrumodellen. I det här förslaget ger vi inget stöd till dem som är hemma med sina barn, men vi ser samtidigt ingen anledning att, såsom Berit Andnor gör, förakta de 2 % som väljer att vara hemma med barnen. Vi vill se mångfald, och jag förstår inte varför socialdemokraterna är emot mångfald.
Herr talman! Bakom Desirée Pethrus Engströms prat om mångfald döljer sig egentligen det som framgår av en av de reservationer som kd står bakom, nämligen att man vill uppvärdera hemarbetet. Man skriver om det viktiga hemarbetet, som måste utföras. Man tycker att signalerna från samhället är att alla bör förvärvsarbeta heltid. Man menar också att den inkomstbortfallsprincip som vi har i föräldraförsäkringen egentligen inte är riktigt bra. Det är detta som ni säger i er reservation, och det är väl det som ni egentligen står för. Ni har sedan försökt skriva ihop rent allmänt om barnomsorgskonto och barnomsorgsavdrag, men bakom detta ligger en kristdemokratisk politik som är djupt reaktionär. Man ser de 2 % av barnen som är hemma med sina föräldrar som en modell för familjepolitiken. Varför säger ni inte det? Varför talar ni inte om vad som egentligen döljer sig under det som Desirée Pethrus Engström nu pratar om som mångfald? Det är väl ingen mångfald. Det handlar om att skära ned ersättningsnivåerna och om att successivt övergå från den generella välfärden till en mer individuellt inriktad politik. Det är detta som kristdemokraterna egentligen står för. Varför säger ni inte det? Varför upprepar inte Desirée Pethrus Engström det som står i den reservation som ni har fogat vid dagens betänkande? Varför, Desirée Pethrus Engström, skäms ni för er politik, det som ni egentligen står för?
Herr talman! Vi ställde oss bakom en gemensam reservation med de övriga borgerliga politikerna. Den går ut på att barnfamiljerna ska få en ökad valfrihet att använda andra barnomsorgsformer. Vi säger samtidigt att vi vill uppvärdera hemarbetet, men som Berit Andnor själv säger är det fråga om 2 %. Det finns knappast möjlighet för några att vara hemma i dag, men det är väl ändå inte fel att vara det. Vi behöver väl inte angripa dem som nu har valt att vara hemma och säga att det är fel. Jag förstår inte varför Berit Andnor måste ha en så föraktfull attityd mot dem som väljer att vara hemma med sina barn. Det finns faktiskt barn som behöver ha ett speciellt omhändertagande och kanske också vara i sin hemmiljö. Det är att se till barnens och till individens bästa. Berit Andnor vill att alla ska gå i samma ledband som hon och hennes partikamrater, och jag förstår att hon vill försöka övertyga alla om att det är det bästa. Det ska finnas bara en barnomsorgsform - det räcker. Vi representerar olika partier och människor i samhället som har skilda behov. Det finns människor som önskar möjligheter att välja andra ledband, och vi är ute efter att hitta alternativ med ökad frihet, mångfald och rättvisa. Berit Andnor säger att maxtaxan är efterfrågad. Ja, jag förstår att den är det, men jag undrar om ni tänker tala om vilka konsekvenser den kan få för kvaliteten i barnomsorgen framöver.
Herr talman! Vi socialdemokrater vill fortsätta på den politik som vi har grundlagt. Vi vill att Sverige även i fortsättningen ska vara det barnvänligaste landet i världen. För att kunna leva upp till det krävs att vi för en familjepolitik som gör det möjligt för män och kvinnor att kombinera arbete med familj och för en generell välfärdspolitik, där barnbidragen är en väldigt viktig del. Där kan vi nu också föra in maxtaxan. Vi vill ge barnen rätt till dagis och fritis. De har rätt till den utveckling och den start på kunskapens resa som en bra barnomsorg betyder. Vi vill att barnen sätts i centrum. Därför har vi utformat en familjepolitik som kan förena skapandet av ett barnvänligt samhälle med att vi samtidigt skapar ett samhälle präglat av jämställdhet. Desirée Pethrus Engström pratar om andra barnomsorgsformer. Vad är det för andra barnomsorgsformer? Vad det handlar om är ju att man ska vara hemma med sitt barn. Varför säger inte Desirée Jag har inget förakt för hemarbete - tvärtom! Men vad vi ser är att de som förvärvsarbetar lägger ned precis lika mycket tid på sina barn som de som är hemma. Det finns en mängd undersökningar som visar det. Vad man inte lägger ned lika mycket tid på är kanske matlagning och städning och jag har heller inget förakt för hemarbete. Däremot måste jag säga att jag känner en viss tveksamhet och är lite förundrad över politiker som inte riktigt står upp för den politik som de egentligen företräder. Där kan man väl säga att jag är något tveksam. Jag tycker inte att kristdemokraterna tydligt i sin argumentation går ut med vilken politik man egentligen vill genomföra. För att kunna veta det är det alltså nödvändigt att studera betänkande SfU1 och att läsa reservationerna - som alltså innebär att man egentligen vill ha en återgång till en djupt reaktionär familjepolitik där hemmafruidealet åter ska få lysa över Sverige.
Herr talman! Det är egentligen inte fråga om en replik på Berit Andnors inlägg, utan jag vill bara för ordningens skull peka på att höjda barnbidrag, flerbarnstillägg, utökad föräldraförsäkring, höjda adoptionsbidrag, maxtaxa m.m. är resultatet av ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och I övrigt instämmer jag till fullo i den bakomliggande ideologin för familjepolitiken i det som Berit Andnor framförde i sitt anförande, som för övrigt var alldeles utmärkt. Det var också intressant med replikskiftena här. Jag ser fram emot ett fortsatt samarbete kring arbetet med att utveckla familjepolitikens olika delar.

Herr talman! Det är inte fråga om att replikera på Berit Andnor. Kenneth Johansson, som hade den här debatten, har åkt hem men jag känner att jag för Centerpartiets del vill gå in i debatten. Det har pratats om många orättvisor här. En stor orättvisa som vi har visat på är garantibeloppet för den förälder som får barn och som inte lyckats kvala in sig för ersättning från försäkringskassan utan som får bara 60 kr per dygn, något som jag anser vara en stor orättvisa. Här är det långt ifrån jämställt eller jämlikt. Sedan måste jag säga några ord om detta med maxtaxa kontra barnomsorgskonto. Oerhört viktigt för oss i Centerpartiet är att ha den valfrihet som vi lyfter fram - att barnfamiljen i mycket större utsträckning än när det gäller barntaxan får en möjlighet att själv vara med och forma hur man vill lösa sin barnomsorg. Jag kan alls inte se det som felaktigt om en familj skulle vilja använda delar av den summa pengar man får till att korta ned sin arbetstid därför att man värdesätter den tid som man kan få tillsammans med sina barn så högt att man kanske väljer det under en tid. Barnen är bara små en gång och småbarnstiden får man aldrig tillbaka. Jag återkommer till det första som jag berörde och vill säga att jag inte tycker att Berit Andnor på ett tydligt sätt talat om vad man tänker göra för alla dem som enbart får ersättning med garantibeloppet.
Herr talman! Den frågan har vi för avsikt att återkomma till. De 60 kronorna har legat fast alldeles för länge. Det är vår avsikt att pröva frågan i samband med att vi diskuterar nästa års budget.

Herr talman! Det brukar bli roligare ju längre fram på kvällen man kommer, som det heter; vi får väl se hur det blir. Det här är i alla fall inte så roligt, för det är ett mycket dåligt förslag. Jag inleder därför med att yrka avslag på proposition 1999/2000:188, i enlighet med reservation 1 under mom. 1. Den förändring som här föreslås förbättrar i något avseende det erbarmligt dåligt utformade familjestöd som underhållsstödet är. Det är som att försöka bota en alkoholist genom att ordinera mer sprit. Men det gör en redan svår situation ännu svårare för många människor. Det är endast människor som kan lösa mänskliga konflikter. Det kan inte politiska beslut göra och det är precis vad det här handlar om. Regeringen handskas vårdslöst med människor. Om detta gällde enbart vuxna människor kunde det här väl vara förmildrande men i detta fall är det i högsta grad barns välbefinnande som riskeras genom regeringens vårdslöshet. Herr talman! Ingela Thalén, som jag på många sätt uppskattar väldigt mycket, brukar benämna sig som barnminister. Men när det gäller underhållsstödet lever hon definitivt inte upp till den benämningen i positiv bemärkelse. Underhållsstödet är i grunden fel. Låt mig ge tre grundläggande exempel. För det första åsidosätter underhållsstödet medvetet de regler som finns i föräldrabalken. Däri stadgas mycket tydligt att det är föräldrarna som har ansvaret för barnens försörjning. I lagen om underhållsstöd träder staten in i stället för den förälder som barnet inte bor hos. Denne reglerar i sin tur sin skuld till staten, inte till barnet. För det andra tar lagen om underhållsstöd inte hänsyn till föräldrarnas gemensamma förmåga att försörja sina barn då inkomstprövning endast sker av den förälder som barnet inte bor hos. Berit Andnor och andra har tidigare pratat här om jämställdhet mellan kvinnor och män och om hur viktigt det är. Men här har vi helt plötsligt kvar den gamla förlegade synen att kvinnorna är hemma och har inga inkomster och att männen drar in de stora summorna till familjen. För det tredje stöder staten genom underhållsstödet en sorts familj framför andra familjer. Föräldrar som lever ihop har inte en chans att få stöd på samma sätt som särlevande föräldrar har, oavsett om de har likartade inkomster och utgifter. Det får inte vara så! Samhällets stöd ska vara neutralt, oavsett vilken typ av familj man valt att leva i. Vad har då dessa grundläggande fel fått för konsekvenser? Jo, herr talman, många. I dag använder 75 % av de särlevande föräldrarna underhållsstödet i stället för att gå den civilrättsliga vägen via tingsrätten. En del maximerar dessutom stödet genom att skriva sina barn hos den förälder som har den högsta inkomsten. Det är den gruppen som propositionen gäller men alla andra drabbas också. Dessutom är det så, herr talman, att för att kunna göra en sådan här abrovink och maximera underhållsstödet måste man vara överens efter separationen och det är inte särskilt vanligt. Det finns många exempel på att kvinnor av sina f.d. män tvingats ansöka om underhållsstöd under hot om att mannen, om de går till domstol för civilrättsligt avgörande, också ska kräva vårdnad om barnen. Var det menat att underhållsstödet skulle bli en backlash i jämställdhetsarbetet? Jag tror inte det. Det bara bidde så. Precis samma misstag och än värre är man på väg att begå nu. Med detta vårdslösa och dåligt utredda förslag riskerar vi väldigt mycket. För det första: Vi vet att vi inte vet hur växelvis boende påverkar barn. Regeringen har själv uppdragit åt Socialstyrelsen att utreda hur barn påverkas av växelvis boende eftersom man vill ha reda på det. Men innan man har fått reda på det lägger regeringen fram ett förslag till ett bidrag som uppmuntrar föräldrar till ett växelvis boende för sina barn. Det gör man innan man vet om det är bra eller dåligt. Det är ansvarslöst.

Dessa samtal ska erbjudas föräldrar som går skilda vägar, men det finns stora uppenbara brister i dem. Man behöver se över formerna för de samtalen. Det är vi överens om. Men innan man har fått fram förslagen och har haft möjlighet att börja använda dem föreslår regeringen någonting som förutsätter att det finns en organisation. Det är också ansvarslöst och vårdslöst. För det tredje: Vi har ett antal gånger under debatten här i dag nämnt jämställdhet mellan kvinnor och män. Jag tror att det kommer att bli ytterligare en backlash för jämställdheten. Med detta förslag riskerar vi att ytterligare undergräva kvinnornas situation. Vi vet att det är kvinnorna som tar den största delen av ansvaret. Jag tror att det var Berit Andnor som alldeles nyligen gav oss siffror på detta. De flesta barnen bor mer hos mammorna än hos papporna även vid växelvis boende. Men bidraget vid växelvis boende ska betalas ut hälften till mamman och hälften till pappan. Då kan man fundera på: Vad är växelvis boende? Enligt domstolsprejudikat är det växelvis boende när barnet bor en tredjedel hos en förälder och två tredjedelar hos en förälder. Det är gränserna för detta. Sedan kan man välja att lägga upp på olika sätt. Då undrar jag om Mona Berglund Nilsson kan tala om vad det är för rättvisa att en förälder ska få halva bidraget om den bara tar en tredjedel av ansvaret. Kan Mona Berglund Nilsson också svara på om man har värderat risken för att detta ska bli en ytterligare kvinnofälla. Det måste man väl ha gjort innan man valt att inte föreslå någon annan gräns mellan umgänge och växelvis boende än den nuvarande när man lade fram förslaget. För det fjärde: Regeringen säger i propositionen att man inte har några underlag för vad detta förslag kommer att kosta. Man vet inte hur det kommer att påverka försäkringskassornas administration eller beteendet hos dem som söker underhållsstöd. Trots att man inte har några underlag vare sig av ekonomisk art eller annan art lägger regeringen fram detta förslag. Jag är rätt ny i riksdagen, men jag undrar: Hur grund får egentligen en proposition vara? För det femte: Lagrådet har påpekat att detta förslag kan tvinga Sverige att exportera bidraget utomlands, tvärtemot vad regeringen själv önskar. Att inte noga gå igenom Lagrådets påpekande är allvarligt i sig. Var och en av dessa punkter jag nu räknat upp skulle innebära ett avslagsyrkande. Det är fem punkter. Det finns fler exempel på brister i detta förslag. Vad skulle man ha kunnat göra i stället, om man inte som vi vill förändra hela underhållsstödssystemet? Ja, man skulle ha kunnat införa inkomstprövning på båda makarna. Då hade man kommit ifrån hela problematiken. Det har vi föreslagit ända sedan underhållsstödet infördes. Tyvärr räcker det inte med att bara införa en inkomstprövning, utan hela systemet måste reformeras i grunden. Moderata samlingspartiet har tagit fram ett förslag till en sådan reform. Vi anser att föräldrabalkens regler ska gälla för flertalet av de särlevande föräldrarna. Försörjningsskyldigheten ska vara absolut. Det innebär att föräldrarna genom avtal kommer överens eller låter tingsrätten avgöra vilken underhållsskyldighet som ska gälla när de går skilda vägar. Det faktum att 75 % av de föräldrar som lever åtskilda väljer att använda sig av statens stöd är både fel och dyrt. Dessutom kan inte politiska beslut lösa mänskliga konflikter. Jag har sagt det förut. Vi moderater vill däremot införa att staten ska kunna bistå med hjälp till indrivning av civilrättsligt underhåll. Denna möjlighet fanns innan år 1997. Men när underhållsstödet infördes tog man bort den möjligheten att hjälpa till. Herr talman! Det viktigaste i allt detta är barnen, barnens situation och de verkligt utsatta barnens situation. Därför föreslår vi att man inför ett s.k. ensamståendestöd. Det kan omfatta familjer där fadern är okänd, en förälder avliden och barnpension inte utgår, eller där föräldrarna har en sammanlagd inkomst som understiger en fastställd nivå. Det är dessa föräldrar, ensamstående eller särlevande, som behöver det samhälleliga stödet. Det är de som i dag får ett alldeles för dåligt stöd från samhället. Det är dessa föräldrar som samhället ska koncentrera sig på och hjälpa, inte det stora flertalet. Då lämnar man dem som verkligen behöver hjälp utanför. Herr talman! Med detta avslutar jag mitt anförande. Det är något kortare än mitt tidigare. Jag hoppas att det blir ungefär samma tidsmarginal.

Herr talman! Vid alla beslut som berör barn anser vi i Centerpartiet att barnets bästa alltid ska komma i första hand. Alla barn har rätt att känna trygghet. Barn behöver ha regelbundet, konfliktfritt och individuellt anpassat umgänge med båda sin föräldrar. Det är värdefullt för barn att få träffa sina föräldrar ofta och i vardagssituationer, även om föräldrarna valt att inte leva tillsammans. Den ekonomiska situationen har stor betydelse för hur umgänget mellan föräldrar och barn fungerar. Det är viktigt att underhållsstödet är konstruerat så att det inte försvårar vardagsumgänget. Under senare år har det gjorts förändringar i föräldrabalkens vårdnadsregler. Dessa har gått i riktning mot att främja samförståndslösningar. Detta är en riktning som vi i Centerpartiet välkomnar. När vi förra gången debatterade förändringar av underhållsstödet var förslaget att underhållsskyldiga föräldrar skulle få lättnad genom höjningen av grundavdraget från 24 000 till 72 000 kr. Den förändringen var nödvändig då alltför många underhållsskyldiga föräldrar hamnat hos kronofogden eftersom de inte haft ekonomisk möjlighet att fullgöra sina åtaganden. Centerpartiet anser att föräldrar så långt det är möjligt har ansvar för sina barn. De ska ha ett ekonomiskt ansvar för sina barn även efter en separation. De förändringar som föreslås i propositionen om underhåll vid växelvis boende kan anses ligga i linje med det förslag som Centerpartiet lagt fram, men de gör det inte fullt ut. Det får nog anses att det nästan är omöjligt att skapa ett system som totalt sett utjämnar de kostnadsskillnader som finns i varje enskilt fall och samtidigt gör att alla föräldrar är nöjda och upplever att systemet är rättvist. Det finns också anledning att beakta den ökade administration som förändringarna kan leda till. Regeringen bortser från risken med ökad administration. De förändringar som regeringen föreslagit leder inte till ökad rättvisa även om en del felaktigheter rättas till. Underhållsstödet är i sin konstruktion så statiskt utformat att det riskerar leda till att en stor grupp föräldrar inte har ekonomiska möjligheter att umgås med sina barn. Det är inte möjligt att ta hänsyn till alla parametrar som påverkar en privatpersons ekonomi. Därför kommer varje försök att finna lösningar inom det nuvarande systemet att vara utsiktslösa. Därför bör man söka en annan modell, som tar hänsyn till de olika variationer som finns och där staten i mindre utsträckning reglerar privatpersoners inbördes förhållanden. Herr talman! Centerpartiet vill ha ett avtal för ökad flexibilitet och rättvisa. I samband med propositionen om vårdnad, boende och umgänge föreslog Centerpartiet att föräldrar bör kunna avtala om ett generellt, heltäckande umgängesavtal för att uppnå större flexibilitet. Centerpartiet framhöll att ansträngningar bör göras för att finna en lösning där bidragsoch avdragsmöjligheten behandlas i ett sammanhang med umgängesrätt och vårdnad. Centerpartiets förslag bifölls av riksdagen, och regeringen fick i uppdrag att återkomma med förslag. Vi anser vidare att det vid skilsmässa eller separation bör införas obligatoriska samarbetsavtal. Kommunen ska enligt socialtjänstlagens § 12 a sörja för att föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge. Centerpartiet anser att samarbetssamtal vid en skilsmässa eller separation bör vara obligatoriskt. Samtalen ska vara förlagda till socialtjänsten och föregå en eventuell domstolsprövning. Samtalen ska ha som syfte att leda fram till ett avtal om vårdnad, umgänge och boende som fastställs av socialnämnden. Huvuddelen av ärendena beträffande skilsmässan ska sedan kunna passera domstolen som formella beslutsärenden. Endast i tvistiga fall behöver då domstolen behandla umgängesavtalen. Det är viktigt att dessa samtal sker så tidigt som möjligt efter, eller helst före, en separation. Avsikten med samtalen är att föräldrarna ska komma överens i ett samarbetsavtal där den gemensamma vårdnaden regleras, och även de ekonomiska förhållanden som ska gälla mellan parterna. Det händer även i fall där föräldrar är överens i vårdnadsfrågan att det förekommer lösningar som inte är bra i barnets perspektiv. Genom samarbetssamtal och den erfarna vägledning som där ges skulle föräldrarna sannolikt uppnå mer genomarbetade uppgörelser som hela tiden skulle utgå från barnets bästa. Samtidigt skulle de obligatoriska samtalen med stor säkerhet innebära att många tvister undveks. Herr talman! Centerpartiet vill att umgängesavtalen även ska behandla underhållsstödet. Det är inte möjligt att uppnå den flexibilitet som tar hänsyn till den variation som finns mellan föräldrar i t.ex. frågor om bostadskostnader, umgängesresor och ansvar för barnen m.m. Därför bör umgängesavtalen även reglera underhållsstödet. Familjernas situation varierar, och det är svårt att forma ett system som tar hänsyn till båda föräldrarnas alla ekonomiska förhållanden. Utgångspunkten kan vara en normalfördelning, baserad på den underhållsskyldiges inkomst. Staten bör inte reglera det ekonomiska förhållande som ska råda mellan föräldrarna, utan det bör i stället behandlas i ett sammanhang tillsammans med umgängesrätt och vårdnad. Förutsättningarna blir då bättre att motivera föräldrarna att finna lösningar i ett sammanhang där barnets bästa kommer i första hand. Möjligheten till individuella, generella avtalslösningar ökar också förutsättningarna att ta hänsyn till de förhållanden som råder i varje enskilt fall vilket i sin tur kan innebära färre konflikter mellan föräldrarna. Barnets intresse kan bättre komma i första hand. En översyn av reglerna för underhållsstöd och umgängesavtal behöver göras, vilket innebär att vårt förslag till helhetslösning blir möjligt. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som gör individuella umgängesavtal med obligatoriska samarbetssamtal möjliga att genomföra enligt det förslag som Centerpartiet har presenterat. Till sist, herr talman, vill jag yrka bifall till vår reservation nr 2.

Herr talman! Att bilda familj och sätta barn till världen är både en omtumlande och känslomässigt stark upplevelse. Att vara förälder är givetvis förknippat med mycket glädje, men det innebär också ett stort ansvar för att barnen har det bra. Att se till att barnen mår väl blir extra viktigt när mamma och pappa skiljer sig eller bryter upp från ett samboförhållande. De flesta föräldrar försöker då att göra allt som står i deras makt för att barnen inte ska komma i kläm. Men det är tyvärr inte så att alla frågor kan lösas i gott samförstånd. Diskussionen om var barnet ska bo - hos mamma eller pappa eller lika mycket hos båda, s.k. växelvis boende - leder ibland till djupa och svåra konflikter mellan föräldrarna. Under de senaste årtiondena har samhällets stöd för att lösa konflikter mellan föräldrar som är på väg att gå skilda vägar stärkts. I början av 70-talet introducerade socialtjänsten s.k. samarbetsavtal för att lösa vårdnads och umgängestvister. 1991 blev kommunerna skyldiga att erbjuda samarbetsavtal. fr.o.m. 1998 omfattar dessa även frågor om var barnen ska bo. Kommunerna ska också se till att föräldrarna får hjälp att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge. Avtalet kan godkännas av socialnämnden och gäller på samma sätt som i domstol. För barnens skull anser socialförsäkringsutskottets majoritet att det är viktigt att föräldrarna får information om att kommunen erbjuder den möjligheten. Försäkringskassan är ofta föräldrarnas första kontakt efter en separation, och den kan också sprida information om samarbetsavtal i kommunerna. Herr talman! Dagens debatt handlar om socialförsäkringsutskottets betänkande Underhållsstöd vid växelvis boende. Regeringen föreslår att regelverket ska ändras. I ärendet har två reservationer lämnats. Låt mig först bara kort nämna något om dagens regler. Ett barn vars föräldrar inte längre bor ihop har rätt till underhållsstöd på max 1 173 kr per månad. Stödet betalas ut till boföräldern, dvs. till den förälder där barnet bor och är skrivet. När den underhållsskyldige inte kan betala hela beloppet kan ett statligt utfyllnadsbidrag betalas ut. Dagens regelverk innebär att enbart boföräldrar kan få utfyllnadsbidrag, även om barnet bor växelvis hos både mamma och pappa.

För barnens utveckling är det viktigt att ha en fungerande vardagskontakt med både mamma och pappa, trots att man inte längre bor ihop och träffas varje dag. Vid växelvis boende är ingen part skyldig att betala underhållsbidrag. Varje förälder svarar för barnets väl och ve när barnet bor hos mamma respektive pappa. Mitt svar till Moderata samlingspartiet är att det inte är särskilt många små barn som bor växelvis i dag. De flesta är mellan 6 och 11 år. Dessutom är det först och främst föräldrarnas sak att avgöra om växelvis boende lämpar sig för just deras barn. Föräldrarna har alltså ansvaret för att ordna med barnets boende med barnets bästa för ögonen. I vårt betänkande konstaterar vi dock att det inte finns några säkra kunskaper om hur små barn påverkas av växelvis boende. Men jag kan lugna Moderata samlingspartiet med att säga att Socialstyrelsen har fått i uppdrag att undersöka saken närmare. Socialstyrelsen ska även titta på hur föräldrarna bäst kan få information och stöd så att barnets bästa tillgodoses. Arbetet ska redovisas senast den 31 mars 2001. Utskottets majoritet ställer sig bakom propositionens förslag om ändrade regler för beräkning och fördelning av underhållsstöd vid växelvis boende. Jag kan här ange några skäl till detta. Vi anser att dagens system inte är rättvist. Många föräldrar har framfört synpunkter på hur underligt det är att utfyllnadsbidraget är beroende av den andre förälderns inkomst, trots att barnet bor lika mycket hos både mamma och pappa. Dagens regler medför ett antal snedvridna konsekvenser. T.ex. kan en förälder med hög inkomst få fullt bidrag om den andre föräldern saknar inkomst, t.ex. för att hon eller han studerar. Vi tycker inte att det är acceptabelt att det kan ge mer i plånboken att skriva barnet hos den som har högst inkomst. Detta leder också till konflikter om var barnet ska skrivas. Å andra sidan kan en boförälder med låg inkomst bli helt utan utfyllandsbidrag om den bidragsskyldige föräldern har höga inkomster. Riksförsäkringsverket påpekade i en utvärdering 1998 att det förekommer att boföräldern inte vill låta barnet vara tillräckligt länge och ofta hos den andre föräldern därför att man riskerar att underhållsstödet dras in och ersätts med ett i kronor räknat lägre utfyllnadsbidrag. Ett annat avskräckande exempel är när den bidragsskyldige föräldern tvingar boföräldern till att låta barnet bo så länge hos sig att det betraktas som växelvis boende. Även växelvis boende som fungerat bra har upphört på grund av att föräldrarna inte kan komma överens om hur barnens försörjning ska fördelas dem emellan. Detta drabbar främst barnen som far illa när föräldrarna träter. Herr talman! Utgångspunkten för de föreslagna förändringarna är att var och en av föräldrarna vid växelvis boende har rätt till halvt underhållsstöd, för närvarande 586 kr per barn och månad. Från beloppet avräknas halva det återbetalningsbelopp som skulle ha fastställts om föräldern varit återbetalningsskyldig enligt lagen om underhållsstöd. I dag är det bara den ena föräldern som får utfyllnadsbidrag som baseras på den andre förälderns inkomst. Detta ger mycket olika belopp beroende på var barnet är skrivet. I fortsättningen ges båda föräldrarna möjlighet att söka utfyllnadsbidrag som baseras på den egna inkomsten. Ambitionen är främst att minska konflikterna mellan föräldrar som har separerat. Innebär då förändringarna förbättringar eller försämringar? Mitt svar är att det beror på hur föräldrarna har hanterat underhållsstödet tidigare. Den som medvetet valt att skriva barnet hos en förälder med hög inkomst kan komma att få mindre pengar, särskilt när inkomstskillnaden mellan föräldrarna är stor. I och med att beloppet betalas ut till båda föräldrarna blir det också ett lägre belopp som betalas ut. Den som inte delat med sig av bidraget tidigare får nu ett lägre belopp. Men för den med låg inkomst och där den andre föräldern har hög inkomst kan beloppet bli högre. Utskottsmajoriteten anser att detta bidrar till att göra ett snedfördelat system mer rättvist och lättare att hantera för föräldrarna. När föräldrarna mår bra mår också barnen bra. Det hoppas jag att vi alla är överens om. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Herr talman! Först skulle jag gärna vilja att Mona Berglund Nilsson svarade på min fråga om rättvisan när det gäller att man tar en tredjedel av ansvaret men får halva bidraget. Är det rättvist? Och har man övervägt risken för en kvinnofälla när det gäller fördelningen av detta? Mona Berglund Nilsson, varför har man inte övervägt möjligheten att inkomstpröva båda föräldrarna när det gäller underhållsstödet? Då skulle man ju komma ifrån dessa krångliga system till viss del, även om jag anser att vi bör förändra underhållsstödet i grunden, eftersom det är ett felaktigt system. Men jag håller med Mona Berglund Nilsson om att detta förslag till viss del förbättrar ett dåligt system med att det inte räcker. Är Mona Berglund Nilsson nöjd med underlagen för de ekonomiska effekterna av förslaget? Det skulle jag gärna vilja ha svar på. Mona Berglund Nilsson sade att det inte är särskilt många små barn under tre år som bor växelvis hos sina föräldrar. Men det är faktiskt på det sättet att när barnen är så pass gamla att de kan tala om det så väljer de att inte bo växelvis hos föräldrarna. Men det är när barnen är små som de tvingas att göra som föräldrarna säger. Och nu är det inte bara föräldrarna utan även den socialistiska majoriteten som tvingar barnen att fara som tättingar mellan föräldrarna.
Herr talman! Cecilia Magnusson, jag tycker faktiskt att vi ska försöka hålla oss till det som betänkandet handlar om, nämligen växelvis boende. Vad hon hela tiden syftar på är ju underhållsstödet. Självklart kommer vi inte ifrån vissa delar av underhållsstödet även om vi talar om växelvis boende. Men Cecilia Magnusson och jag har säkert olika meningar när vi talar om underhållsstödet. Men Cecilia Magnusson vet lika väl som jag att det pågår en familjepolitisk utredning, och den ska se över hela underhållsstödet. Den ska vara klar i början av nästa år. Det är självklart att alla de saker som vi diskuterar, eller som framför allt Cecilia Magnusson diskuterar, kommer att justeras. Det hoppas jag också, eftersom jag håller med om att det finns många saker som inte är bra när det gäller underhållsstödet. Men vad vi diskuterar i dag är det växelvisa boendet. Jag undrar om Cecilia Magnusson tycker att det är rätt att det är som det är i dag, att bara den ena föräldern får utfyllnadsbidrag som baseras på den andra förälderns inkomst. Detta ger mycket olika belopp beroende på var barnet är skrivet. Men i fortsättningen ges ju båda föräldrarna möjlighet att söka utfyllnadsbidrag som baseras på den egna inkomsten.
Herr talman! Vad detta handlar om är bara underhållsstöd och växelvis boende. Men Mona Berglund Nilsson glömmer att vi har antagit en strategi för att implementera FN-konventionen om barnens rättigheter, där vi som föregångare i Sveriges riksdag i varje beslut som påverkar barn ska göra en barnkonsekvensanalys. Har detta gjorts med anledning av detta betänkande, och är Mona Berglund Nilsson och den övriga majoriteten nöjd med den barnkonsekvensanalysen? Det är vad detta handlar om. Detta är inte en liten ekonomisk omfördelning. Det gäller barn av kött och blod. Nu fick vi ännu ett exempel på varför man inte borde ha lagt den här propositionen från början. Mona Berglund Nilsson står här i kammaren och säger att det finns en utredning om familjestöden som ska titta på detta med underhållsstöden och att det inte är bra. Men varför i Herrans namn lägger man förslag till förändringar i ett system som man inte tror på? Se till att snabba på den utredningen och se till att vi får ett bra stöd för de ensamstående föräldrarna i det här landet i stället för att pytsa ut detta till alla enligt den generella välfärdsprincipen där man lämnar dem som verkligen behöver det utanför! Det är dags för det.
Herr talman! Cecilia Magnusson frågar mig om detta med växelvis boende och små barn. Är det inte bra att regeringen har gett direktiv till Socialstyrelsen att titta över detta? Det var inte bara Cecilia Magnusson som var lite fundersam över hur det egentligen slår med växelvis boende, utan även andra. Nu har Socialstyrelsen fått detta uppdrag. Vi får alltså en information om detta så småningom. Det tycker jag är jättebra. Sedan frågade Cecilia Magnusson varför vi över huvud taget lägger fram det här förslaget och varför vi ändrar reglerna. Jo, det är därför det finns många som har haft svårt att förstå utfyllnadsbidraget. Det är ju utfyllnadsbidraget vid växelvis boende som vi pratar om i dag. Cecilia Magnusson vet likaväl som jag att i extremfall kan en förälder med hög inkomst få fullt bidrag i dag om den andra föräldern saknar inkomst. Är det rättvist? Detta har många gånger lett till konflikter om var barnet ska skrivas. Om jag tittar i er motion, Cecilia Magnusson, kan jag där läsa ut att ni vill avskaffa hela underhållsstödet och även växelvis boende. Socialtjänsten ska ta över de ärenden där en underhållsskyldig inte kan betala. Är det för barnets bästa, Cecilia Magnusson?

Herr talman! Vänsterpartiet har inte någon motion med anledning av underhållsstödet vid växelvis boende, eftersom vi tycker att det är bra att underhållsstödet vid växelvis boende görs oberoende av var barnet är folkbokfört. Förslaget har dock orsakat ordentliga diskussioner redan i utskottet, vilket gör att jag gärna vill delta i den här debatten. Ytterligare en anledning är att Vänsterpartiet står bakom principerna i underhållsstödet på samma sätt som vi en gång stod bakom principerna bakom bidragsförskottet. Principen bakom är att underhållsstödet inte är en del av den familjepolitik som syftar till att stärka den s.k. kärnfamiljen utan till för att stödja ensamstående föräldrar, som i de allra flesta fall är kvinnor, genom att göra det möjligt för dem att själva sörja för sina barn. Bakgrunden är förstås att det med tidigare lagstiftning varit svårt för många kvinnor att erhålla utdömt underhåll till barnen vid skilsmässa. De flesta föräldrar tar ett gemensamt ekonomiskt ansvar för sina barn vid en skilsmässa. Det ska vi inte glömma bort, utan tvärtom komma ihåg. För de föräldrar där detta inte är möjligt av olika orsaker går samhället in och förskotterar ett underhållsstöd till den förälder där barnet är folkbokfört. Därefter kräver samhället via försäkringskassan tillbaka det stödet utifrån den särlevande förälderns inkomst och antal barn. Detta tycker Vänsterpartiet är en bra princip. För att ytterligare stödja de föräldrar som även efter en skilsmässa vill ta ett gemensamt ansvar både ekonomiskt och genom umgänge med barnet finns en särskild förmån, nämligen utfyllnadsbidrag vid växelvis boende. Det har visat sig att det är möjligt att utnyttja detta genom att föräldrarna kommer överens om att skriva barnet hos den förälder där det lönar sig bäst. Å andra sidan finns det föräldrar som anser att utfyllnadsbidraget inte bör vara knutet till barnets folkbokföringsadress. Regeringen har därför tillsammans med samarbetspartierna nu löst båda frågorna genom att utfyllnadsbidraget görs oberoende av folkbokföringen. Mot detta har Moderaterna reserverat sig. En av anledningarna är att Moderaterna - enligt den motion och den reservation som finns - och Lagrådet anser att utfyllnadsbidraget kan bli ett exporterbart bidrag till andra länder inom EU och EES. Förutsättningen för att det ska föreligga ett växelvis boende är att barnet bor hos den ena föräldern mer än en tredjedel av tiden, dvs. minst 10 dagar i månaden enligt en dom i Högsta domstolen. Jag förstår egentligen därför inte den oro för ekonomin som Moderaterna ger uttryck för. För att utfyllnadsbidraget ska behöva exporteras krävs det alltså att barnet bor hos den ena föräldern t.ex. i Paris eller Köln under minst 10 dagar av månadens 30. Det torde vara ganska omöjligt att arrangera detta med tanke på dagis och skola. Möjligtvis skulle det fungera om en förälder flyttar till Köpenhamn eller Helsingör och den andra stannar kvar i Sverige och då i Herr talman! Ytterligare en anledning till den moderata reservationen är att man är tveksam till om växelvis boende är en boendeform som ska uppmuntras av samhället via utfyllnadsbidraget. Anledningen till det är att regeringens egen expert anser att växelvis boende inte passar för barn under tre år eftersom dessa barn behöver en stabil situation. Jag måste erkänna att jag inte riktigt förstår vart Moderaterna vill komma med detta. Om föräldrarna skiljer sig innan barnet fyllt tre år, hur ska man då lösa frågan om barnets tillgång till båda sina föräldrar? Det är en direkt fråga. Eller ska samhället inrätta ett förbud mot skilsmässor innan barnen fyllt tre år? Det är en annan fråga. Om vi tittar tillbaka några årtionden i historien så kan vi se att nativitetskriser ofta sammanfaller i tiden med återupptäckandet av barndomen. För att understryka barndomens betydelse tar man då ofta hjälp av framstående psykoanalytiker eller andra experter som visar på hur viktig kvinnans roll som mamma är, hur viktiga de första åren i barnens liv är och också hur viktigt det därmed är att kvinnan stannar i hemmet för att vårda barnen. På 80-talet hade de unga papporna börjat vara hemma mer och mer och delta i barnens liv. De häcklades då i medierna och kallades för velourmän. En framstående psykoanalytiker skrev artiklar om hur viktigt det är med barnens objektkonstans. Och det är viktigt att barnen lär sig känna igen människor och vet att föräldrarna inte försvinner när de går utanför synhåll, utan att de kommer tillbaka. Min uppfattning är att växelvis boende inte påverkar objektkonstansen negativt så länge barnet växelvis bor i samma miljö och vårdas av samma personer, dvs. mamman på ena stället och pappan på det andra. Det är i denna trygga miljö som barnet sedan kan knyta kontakter med andra människor. Nu har vi en ny nativitetskris, men jag vill inte påstå att det är den som gör att Moderaterna resonerar som de gör. Jag förstår faktiskt inte vart man vill komma. För många barn är det växelvisa boendet den bästa lösningen i en annars mycket jobbig situation. Mamma lämnar på dagis på måndag morgon och pappa hämtar på eftermiddagen. Pappa lämnar på dagis nästa måndag morgon och mamma hämtar på eftermiddagen. De föräldrar som inte kan prata med varandra kan på så sätt se till att barnet får träffa båda föräldrarna utan konflikter. Oavsett vad experterna säger är det växelvisa boendet bra för många barn som därigenom kan växa upp med en bra och trygg relation till båda föräldrarna. Lika lite som Moderaterna anser att samhället ska stödja växelvis boende, anser jag att det är samhällets sak att lägga sig i hur föräldrarna väljer att utöva sin gemensamma vårdnad. Med tanke på den tidigare debatten vill jag bara påminna om att Cecilia Magnusson då sade sig vilja ha mer makt till föräldrarna att bestämma över familjen. Jag vill säga att detta är ett sätt för föräldrarna att ta makt över sitt liv. Vänsterpartiet tycker att samhället i stället ska stödja föräldrarna i deras val, och då framför allt för barnens skull. Kommunen ska enligt socialtjänstlagen erbjuda föräldrar samarbetsavtal för att man ska bli eniga om frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Vänsterpartiet anser att det är bra att dessa samtal är frivilliga, och vi vill inte att de ska göras obligatoriska. Däremot anser vi att det är viktigt att samarbetsavtalen också tar upp frågor om ekonomi för att förebygga att barnen utnyttjas av föräldrarna av ekonomiska skäl. Visserligen borde det vara svårt att diskutera vårdnad, boende och umgänge utan att samtidigt diskutera ekonomiska frågor, men det har kommit till vår kännedom att det finns en rädsla att ta upp ekonomin eftersom det då blir så mycket bråk mellan föräldrarna. Herr talman! Med detta vill jag säga att Vänsterpartiet står bakom betänkandet Underhållsstöd vid växelvis boende.
Herr talman! Det låter som en Sörgårdsidyll när Ulla Hoffmann berättar om hur barnen lämnas av mamma på dagis på måndag och hämtas av pappa på dagis på fredag. Jag tycker att det är en skräckskildring. En stor andel av dagispersonalen vittnar om att man får vara isolering mellan två konfliktytor. Så tycker inte jag att det ska vara. Jag tycker precis som Ulla Hoffmann säger sig tycka att det är familjen, föräldrarna som ska ha makten. Men det här förslaget gör att politikerna bestämmer vad som är bra och dåligt genom ett bidrag. Så länge vi inte vet om det är bra eller dåligt tycker inte jag att vi ska uppmuntra föräldrar att av ekonomiska skäl tvinga barnen att fara fram och tillbaka. Jag skulle mycket hellre vilja se att man kanske uppmuntrar föräldrarna att säga: Okej, barnen behöver en fast punkt. Det är vi som far som tättingar. Det är ju då det blir ett sunt system. Men att tvinga barnen tycker inte jag är sunt, och jag tror inte att Ulla Hoffmann tycker det heller. Det är föräldrarna som ska bestämma. Nu är det politiker som säger hur det ska vara. Det är ju ytterligare ett exempel på det som jag poängterade i mitt anförande, att man uppmuntrar familjeseparationer i stället för familjesammanhållning. Det här är ytterligare ett sätt att uppmuntra människor till separationer. Skilsmässorna har ökat, kanske inte för att folk inte vill leva samman, utan för att de måste av ekonomiska skäl. Tittar man på bidrag efter bidrag är det ju så. Så till de ensamstående mammorna. Varför, Ulla Hoffmann, skulle vi inte i stället kunna införa ett stöd som hjälper dem som verkligen har det svårt?
Herr talman! Jag ska berätta för Cecilia Magnusson lite grann om den där Sörgårdsidyllen som Cecilia Magnusson påstod att jag beskrev. Det är den Sörgårdsidyll som jag har levt i, som mina barn har levt i - växelvis boende, en vecka hos pappa, en vecka hos mamma. Vi kunde inte tala med varandra. Vi lämnade barnen på det viset. Och jag lovar att det inte var en Sörgårdsidyll i den mening som Cecilia Magnusson pratar om. Däremot såg vi till att barnen därigenom inte blev utsatta för några diskussioner eller några konflikter, utan barnen hade tillgång till sin mamma och till sin pappa en vecka vardera. Cecilia Magnusson tar upp att dagispersonalen har upplevt att de har befunnit sig som kontaktytor mellan två kraftfält, eller något sådant. Men det handlar inte om barnen. Om man använder systemen fel och utnyttjar t.ex. växelvis boende eller utfyllnadsbidraget vid växelvis boende som man gör i dag kan vi möjligtvis säga att vi uppmuntrar till separation för att man kan utnyttja ekonomin bakom. Men så som förändringen nu kommer att bli kommer det definitivt inte att uppmuntra till separationer. Det är ett väldigt märkligt synsätt, måste jag säga, från Cecilia Magnussons sida att tro att man skiljer sig för pengarna. Jag har inte den erfarenheten. Det kanske Cecilia Magnusson har.
Herr talman! Nej, alla människor lever varken som Ulla Hoffmann eller som jag gör. Men det är vår uppgift att faktiskt ta hänsyn till olika livsbetingelser. Jag skulle vilja höra med Ulla Hoffmann vad hon tycker om risken med det växelvisa boende och det utfyllnadsbidrag som nu föreslås. Jag skulle vilja höra vad hon tycker om rättvisan i att man ska få 50 % av bidraget mot en tredjedel av ansvaret. Ser inte Ulla Hoffmann en risk i detta eftersom det fortfarande är kvinnorna som har huvudansvaret? Det kan vi väl vara överens om. Vi är inte i det jämställdhetsnirvana som är en utopi men som vi jobbar för. Är inte detta ett problem? Och varför skulle vi inte i stället kunna lägga pengar på att förbättra för de ensamstående mammorna? I dag får man ju varannan månad söka socialbidrag, och den andra månaden går man på vikariat och får bostadsbidrag. Nästa månad är man återbetalningsskyldig och går tillbaka till socialbidrag. Det är en otillständig situation för människor som tar ett mycket stort samhällsansvar genom att ensamma ta hand om ett barn. Skulle det inte vara bättre att vi ordnade det bra för de föräldrar som har det svårast i stället för att småmixtra i det här redan dåliga systemet? Borde det inte ligga i det partis politik som Ulla Hoffmann företräder?